Fru talman! Jag har ingen replik utan bara ett svar till Tanja Linderborg på frågan om Konsumentverket och Konkurrensverket ska slås samman. Det är en fråga som vi över huvud taget inte har diskuterat ännu. Som jag ser det i dagsläget tror jag inte att konsumenterna skulle tjäna på det.
Fru talman! Tack så mycket, Karin Jeppsson. Det var precis det jag ville veta, nämligen om vi delade den uppfattningen. Det gör vi alldeles uppenbarligen. Men det finns kanske anledning att återkomma till den här frågan. Vad vet jag? Vi får väl se om det kommer något förslag.

Fru talman! Jag ska börja med att yrka bifall till motionen L 9, punkterna 6 och 7. Jag ställer mig självklart bakom alla våra synpunkter, men av tidsskäl nöjer jag mig med att yrka bifall på de nämnda punkterna. Konsumentrådet läser jag på första sidan: Moderaternas program - reaktionärt och utmanande. Självklart blir jag mycket glad. Det finns en förklaring till den här klara och tydliga motsättningen, som Konsumentrådet beskriver. Det gäller ideologi. Vi har å ena sidan en traditionell socialdemokrati som tror att allt löses i samhället genom centrala starka hierarkiska strukturer. Allt kommer uppifrån. Sedan har vi en övertro på superman-individen hos moderaterna. Vi som är socialliberaler tror på ett sunt samspel mellan olika aktörer också när det gäller marknaden. Ett sunt samspel betyder att den offentliga sektorn, näringslivet och ideella organisationer lämnar arenor fria för individen och de s.k. utsatta grupperna och att det finns både pengar och regelverk som gör de här arenorna tillgängliga för alla. Tyvärr är fortfarande det glömda Sverige - den gamla socialliberala formeln - en verklighet. I första hand vill vi jobba för det glömda Sverige. Så visst är vi glada över sådana här reaktioner. Vi kommer att göra allt som vi kan för att den här synpunkten och de här ställningstagandena ska bli kända. "Du ska bestämma" är grundtanken hos Folkpartiet liberalerna i vår nuvarande politik. Detta betyder att konsumenten ska få bli huvudaktör i konsumentpolitiken. Detta betyder att konsumentens ställning ska stärkas på alla marknader. Vi tycker inte att handlingsplanen, som vi i dag diskuterar, har tillräckligt starka påpekanden om detta. Vi tycker att handlingsplanen fortfarande präglas av den centraliserade synen, med starka hierarkier och starka centrala strukturer i samhället. Samtidigt tycker vi att de funktionshindrade inte uppmärksammas tillräckligt i den här handlingsplanen. Jag har lyssnat till debatten. Jag har hört de försvarande ställningstagandena som här har fått komma till uttryck, men jag tycker inte att frågan om just de handikappade ska vara självklar och inte ens behöva nämnas. Frågan är för stor. Funktionshindrade behöver enligt deras egna organisationer mycket starkare inflytande över konsumentpolitiken. Då räcker det inte med inflytandemålet, utan detta ska tydligt specificeras. Vi har framför allt en punkt i vår motion som jag vill lyfta fram. Den gäller de nya marknaderna, men inte den nya delen av de nya marknaderna, utan den gamla delen, den som inte har avreglerats. Vi förstår inte varför konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen inte berör offentliga verksamheter. I detta sammanhang har vi agerat flera gånger. Vi kan inte begripa denna skillnad mellan varor och tjänster som produceras inom näringslivet och varor och tjänster som produceras av bolag som är statliga eller landstings eller kommunägda. Det är ett slags protektionism som yttras i detta. Det är också en ideologisk synvilla, som om den offentliga sektorn skulle vara absolut felfri, ett slags gudomligt inslag i samhället som automatiskt tillfredsställer allas intressen. Så är det inte. Nyligen avslutades en rättegång om barn som hade blivit sjuka på dagis och deras föräldrar som ville få tillbaka sina avgifter. Hur skulle det ha sett ut om det hade gällt ett privat dagis och inte ett kommunalt dagis? Hur skulle detta ha avslutats? Jag tvivlar på att man så lätt skulle ha slagit ifrån sig ansvaret som kommunen har gjort i det här sammanhanget. Vad får vi för svar när vi tar fram dessa synpunkter i vår motion? I utskottets betänkande sägs att vi ska avvakta tills alla undersökningar angående avregleringar läggs fram. Det är inte avregleringarna vi diskuterar här. Det är det som inte är avreglerat i den offentliga sektorn som vi diskuterar. Varför ska vi vänta på svar på vad som har hänt inom elprisområdet när elproduktionen har avreglerats för att förstå vad som händer med föräldrar vars barn blir sjuka på ett kommunalt dagis i ett sjukt kommunalt hus? Det finns inget samband. Svaret som vi får från utskottet i betänkandet är inget svar. Det är bara ett sätt att kringgå ett mycket stort problem. Det finns också intressanta saker som kan lyftas fram i sammanhanget. Jag har tittat i Konkurrensverkets nyhetsbrev där det finns en intressant rapport om kommunal planeringsverksamhet och priset på livsmedel. Där framgår det att en trög och långsam kommunal planering kan förhindra etableringen av nya livsmedelsbutiker och minska konkurrensen, vilket i sin tur leder till höga livsmedelspriser. Det finns direkta samband mellan sektorerna, men det är samband som man inte vill se av ideologiska skäl. Där tänker vi ta ordentlig strid om just dessa saker. Jag vill också tala om en viktig men oftast bortglömd del av det glömda Sverige. Bland de skuldsatta finns arbetslösa. De här människorna har ingen möjlighet att betala, inte ens börja betala, sina skulder. Skulderna rullar på, och räntorna växer hela tiden. Gäller det mycket långvarigt arbetslösa, sitter den som började med en skuld på 50 000 kr efter några år med en skuld på några hundra tusen kronor. Vad händer när den människan får jobb? Från första inkomstdagen slår kronofogden till och vill ha höga inbetalningar från denna människa. Det är en utmärkt metod för att skicka tillbaka den skuldsatta in i arbetslösheten. Om det inte finns den minsta ekonomiska förbättring i den nya situationen med ett jobb, finns det inte heller motiv, incitament, att överge arbetslösheten och gå in i ett aktivt produktivt liv. Vi har föreslagit att Konsumentverket och kronofogdemyndigheten ska starta en diskussion om detta. Detta har avstyrkts. Vi kommer att fortsätta att slåss för de glömda, fullständigt nonchalerade, långtidsarbetslösa. De utesluts mycket ofta från alla andra möjligheter som en vanlig invånare har i Sverige. Jag vill också avsluta med att påminna om att vi tycker att Konsumentverkets roll ska definieras på ett annat sätt och att opinionsbildande verksamhet ska skiljas från myndighetsutövning.

Fru talman! Ana Maria Narti nämnde att man ute i kommunerna försöker hindra och fördröja utbyggnadsplaner av stormarknader. Men det är faktiskt så som demokratin fungerar. Vi har demokrati i våra kommuner. Demokrati tar tid. Ana Maria Narti oroas över det och undrar i så fall över vilket styre vi ska ha. Jag undrar om Ana Maria Narti någon gång funderar eller någon gång t.o.m. oroas över det faktum att utbyggnaden av stormarknader innebär en enorm miljöbelastning. Vem som helst av oss kan konstatera om vi åker ut till MAXI, eller vad nu dessa butiker heter, att där står tusentals bilar parkerade. Oroas Ana Maria Narti över miljöbelastningen? Oroas Ana Maria Narti någon gång över att cityhandeln utarmas? Oroas Ana Maria Narti någon gång över vilka konsekvenser det får för t.ex. funktionshindrade eller ensamstående mammor utan bil som inte längre har någon närbutik därför att stormarknaderna har slukat upp dem?
Fru talman! Jag har inte talat om stormarknader. Jag har talat om en undersökning som Konkurrensverket citerar. Den undersökningen gäller alla sorters livsmedelsbutiker, inte stormarknader. Jag förstår inte varför vi ska börja en debatt om stormarknader just nu.
Fru talman! Den undersökningen byggde på att etableringen av stormarknader innebar att de blev prisledande för lägre livsmedelspriser. Det var detta undersökningen gick ut på. De andra handlarna är tvungna att konkurrera. Jag ser det också. Men jag saknar en miljökonsekvensbeskrivning av dessa stormarknader. Jag saknar också en konsekvensbeskrivning av hur personer i ytterområden drabbas därför att stormarknaden ligger i helt andra änden av staden och de måste ta sig dit med allmänna kommunikationer som kostar pengar. De som har förmånen att ha bil kan ta den. Det hade varit roligt att höra om Ana Maria Narti någon gång har reflekterat över det fenomenet.
Fru talman! Jag har reflekterat mycket över stormarknadernas positiva och negativa sidor. Jag tycker att Tanja Linderborg och jag vid en enskild överläggning ska titta igenom denna undersökning. Vi ska analysera den i lugn och ro. Vi hinner i alla fall inte gå in i detaljerna nu.

Fru talman! Jag vill börja med att kommentera en sak som var uppe för en stund sedan. Man diskuterade Norrland. Det har egentligen ingenting alls med konsumentpolitiken att göra, men jag tyckte att det var lite intressant att höra att man inte kände till geografin i Norrland. Jag vill bara påpeka att Norrland är 57 % av Sverige. Ni kanske skulle titta lite närmare på kartan och lära er lite grann om geografin den del av landet som ändå är den största. Jag tänkte börja med att säga att jag tycker att det är viktigt att se på vår konsumtion i ett globalt perspektiv. För oss i Miljöpartiet är det en väldigt väsentlig fråga, eftersom det har stor betydelse för miljön och den hållbara utvecklingen i världen. Om man ser det i ett globalt perspektiv är det så att vi som lever i den rika delen av världen är 20 % av världens befolkning, och vi står för 86 % av den privata konsumtionen. Den andelen ökar. Eftersom konsumtionen också är nära kopplad till resursförbrukning innebär detta också belastningar på vår miljö. Eftersom också dagens resursförbrukning redan är alldeles för hög innebär det också en väldigt stor miljöbelastning, som innebär att vi går mot ett icke hållbart samhälle i ännu större utsträckning än vad vi har i dag. Dessutom är konsumentpolitiken en väldigt viktig demokratifråga. För att man ska ha möjlighet att påverka samhällsutvecklingen måste man som konsument också kunna ha inflytande på marknaden. Det kräver att man som konsument har en stor kunskap och en stor medvetenhet - kunskap om vad det är man köper och medvetenhet om vad det får för konsekvenser. Det behövs också starka rättigheter för konsumenter, som ger en möjlighet att på laglig väg lösa konflikter och hindra oseriösa näringsidkare från att bete sig som de vill. Det kräver också att alla har kunskap om sina rättigheter, för annars kan man inte utnyttja dem. Att bli lurad som konsument väcker frustration och ilska, men de rättigheter som finns kan väga upp det och skapa tillfredsställelse och positiva känslor. Den som inte själv kan föra sin talan gentemot näringsidkarna i dessa konflikter behöver stöd och hjälp. Miljöpartiet var väldigt positivt till det betänkande som Konsumentpolitiska kommittén lade och som har legat till grund för den proposition som vi nu behandlar. Tyvärr tycker vi att den handlingsplan som har utarbetats med utgångspunkt från Konsumentpolitiska kommitténs betänkande inte alls är tillräcklig. Det beror framför allt på att vi tycker att situationen för konsumenterna har förändrats och att den här handlingsplanen i princip innebär att man behåller en konsumentpolitik på status quo. Sammantaget blir det en försämring av läget. Om konsumenterna blir mer utsatta och handlingsplanen inte stärker konsumentpolitiken tillräckligt får man ett sammantaget försämrat läge. Förklaringen till att vi anser att det krävs en starkare konsumentpolitik snarare än en som är lika som den tidigare är många av de större krav som ställs på konsumenterna i dag och den ökade utsatthet som många är drabbade av nu. Det är bl.a. - ökad Internethandel, som också innebär gränsöverskridande och problem med olika lagar som gäller, - alltmer påträngande reklambudskap, - rapporter om hälsofarliga livsmedel som gör att konsumenterna kräver att få möjlighet att göra val på det sättet att de kan välja bort dessa och - ökade krav på att man ska göra etiska val i sin konsumtion. De här förändringarna är inte nödvändigtvis negativa, måste jag påpeka, men de förändringarna förutsätter också att man gör en starkare konsumentpolitik. Utan medvetna, säkra, kritiskt granskande och aktiva konsumenter riskerar marknadsekonomins alla positiva möjligheter att gå förlorade. Vi i Miljöpartiet har lagt några ytterligare förslag utöver regeringens handlingsplan. När det gäller målen för konsumentpolitiken tycker vi i princip att de är bra; det är bra att man sätter upp mål. Vi skulle vilja komplettera det mål som gäller miljön med att också lägga in etiska hänsyn i det målet. Men då skulle det inte vara ett miljömål utan ett s.k. hållbarhetsmål, där man också tar in etiska hänsyn. Vi vill också påpeka när det gäller kriterieutveckling för miljömärkning och etisk märkning att det här är en väldigt viktig fråga. Det råder en akut situation i dag, där de organisationer som är ansvariga för märkningen har svårt att ligga i framkant inom de områden som märkningen gäller. Eftersom märkningen är till för att vägleda konsumenten och vara pådrivande mot producenterna krävs det att märkningen också är trovärdig på ett sådant sätt att den ligger i framkant inom aktuella produktområden. Annars förlorar märkningen sin trovärdighet. Här anser vi att det behövs ett statligt stöd. Vi är väldigt glada att kunna säga att det har avsatts pengar i budgeten på konsumentområdet, där vi har förutsatt att 3 miljoner av dem ska användas just till kriterieutvecklingen och miljömärkning och etisk märkning. På samma sätt är vi glada över att man uttalar sig positivt om stärkta resurser för frivilligorganisationer. Vi har förutsatt i budgeten att 3 miljoner också ska användas till ett permanent ökat anslag till ideella organisationer. Jag blir lite bekymrad när jag hör en del företrädare här säga att detta ska ske först på sikt. Jag trodde att vi var överens om att det skulle ske redan nästa år. Men den diskussionen kan vi ta senare. När det gäller kommunal konsumentvägledning är vi i princip nöjda med det som står i propositionen. Vi vill inte att man ska införa ett obligatorium. Miljöpartiet har varit pådrivande i alla kommuner där vi verkar för att bevara eller inrätta kommunala konsumentkontor. Det vill vi därför att information och vägledning stärker konsumenterna så att man kan göra egna ställningstaganden, och inte enbart fungera som köpkraftiga, okritiskt reklamslukande slavar i företagens ledband. Vi vill att alla kommuner ska kunna erbjuda konsumentvägledning, antingen genom samarbete eller genom egen verksamhet. Samarbete kan ske antingen med andra kommuner eller med olika organisationer. Vi vill alltså inte att man inför ett obligatorium. Det finns så många exempel på kommunal nivå som visar att det finns stora möjligheter att bedriva den här verksamheten i kommunerna med kommunala medel. Vi tycker att det är bra att man kan stödja - det finns också avsatt pengar i budgeten för det - att stödja delar av den här verksamheten, särskilt att initiera konsumentvägledning i kommuner som i dag inte har någon sådan. Det kostar att bygga upp en sådan här verksamhet, men att driva själva verksamheten tror vi att kommunerna klarar av att göra själva. Det finns många positiva exempel på det. Det finns några punkter där vi är missnöjda med det som står i betänkandet och det som finns i propositionen. När det gäller märkning av livsmedel kan jag bara säga att vi stöder den reservation som Centerpartiet har på den punkten. Vi tycker att det är oerhört viktigt att utveckla märkningen av livsmedel så att man får en tillfredsställande sådan. När det gäller jämställdhetsmärkningen skulle vi önska att man breddade den till att gälla även reklam och företag. Det tar vi upp i en motion som behandlas i detta betänkande och som utskottet avstyrker. Vi ser det som att det skulle kunna vara ett sätt att gå vidare med den här märkningen till flera viktiga områden. Särskilt när det gäller reklam är det här väldigt aktuellt. Vi är missnöjda med både propositionen och utskottets betänkande när det gäller frågan om finansiella tjänster. I Konsumentpolitiska kommitténs betänkande fanns ett förslag om att införa rådgivaransvar för finansiell rådgivning. Man kan jämföra det t.ex. med försäkringsmäklarverksamhet. Där finns krav på utbildning hos den som utför verksamheten och krav på exakt hur rådgivningen ska utföras. Den som inte utför sitt uppdrag på rätt sätt är tvungen att ersätta den skada som den har åsamkat konsumenten. När det gäller övrig finansiell rådgivning finns ett mycket begränsat ansvar. Här har då Konsumentpolitiska kommittén föreslagit ett stärkt konsumentskydd genom civilrättslig lagstiftning, som är tvingande till konsumentens förmån. Det här är en fråga där det finns en tydlig konflikt. Konsumentföreträdarna har i sina remissvar varit väldigt positiva till det här, t.ex. Sveriges Konsumenter i Samverkan, Sveriges Konsumentråd och Sveriges Aktiesparares Riksförbund. De har ställt sig mycket positiva till kommitténs förslag på den punkten. Däremot har Svenska Bankföreningen och Svenska Fondhandlareföreningen - inte särskilt förvånande - varit negativa till förslaget. Här tycker vi att regeringen inte har vågat ta konsumenternas parti. I stället tillsätter man en ytterligare utredning, som ska utreda i princip samma sak, nämligen om behov finns av att införa en sådan här lagstiftning. Vi anser i stället att man skulle ha tillsatt en utredning som utreder hur den här civilrättsliga lagstiftningen ska utformas mer i detalj och att man skulle ha tagit också de förslag till inriktning på sådan lagstiftning som föreslogs av Konsumentpolitiska kommittén. Vi har också synpunkter när det gäller etiska fonder. Vi anser att staten ska ta initiativ till att utveckla ett system för certifiering av miljöfonder och etiska fonder. Vi tar inte ställning till om systemet när det väl har utformats ska vara ett statligt system eller om det ska ske genom någon form av branschöverenskommelse, men vi anser att det är viktigt att staten tar initiativ till en sådan här certifiering. Det beror på att det i dag finns en uppsjö av fonder som kallas miljöfonder eller etiska fonder, och det är oerhört svårt för konsumenten att veta vad de här fonderna egentligen står för. Utskottet svarar att Konsumentverket har fått i uppdrag att förbättra informationen om fonder. Men vi anser att det knappast löser problemet. Vi vill ha ett regelverk för vad som krävs för att en fond ska få kallas miljöfond eller etisk fond, inte enbart någon form av allmän information. Här vill jag yrka bifall till motion L7 yrkande 8. När det gäller EU har Miljöpartiet föreslagit att man ska ha endast minimiregler på konsumentområdet och att det ska vara inriktningen för Sverige när man jobbar med konsumentpolitik inom EU. Alla länder ska ha möjlighet att gå före med argumentet att det krävs för att stärka konsumenterna. Utskottet svarar då att "subsidiaritetsprincipen ska tillämpas så att medlemsstaterna har frihet att ge konsumenterna ett starkare skydd än vad som följer av gemenskapsreglerna". Så långt är det bra, men sedan kommer förbehållet: "Så länge detta inte leder till hinder för den fria rörligheten för varor, tjänster och kapital." Det är just den sista delen av meningen som är problemet. När det gäller konsumentfrågor är det oerhört ofta som det just leder till hinder för den fria rörligheten för varor, tjänster och kapital. Här anser vi att konsumenternas intresse och rättigheter måste kunna ställas före. Utskottet anför att det ska ske "så långt som möjligt" genom minimiregler. Det blir genast en tolkningsfråga. Jag vill yrka bifall till motion L7 yrkande 5. Vi har också en motion som handlar om en webbplats, där man ska kunna ge information om pensionssparande, elleverantörer, telebolag och sådant för att stärka konsumenterna på de avreglerade marknaderna. Där svarar utskottet att Konsumentverket håller på och bygger upp en generell webbplats för konsumentinformation. Vi hade gärna sett att utskottet hade stött vår motion och gjort det tydligt att de här delarna är viktiga och ska ingå i den webbplatsen. Jag ska bara kort nämna en motion som vi har väckt och som handlar om standardisering och konsumentinflytande på internationell standardisering. Där har utskottet konstaterat att medvetenheten om de här frågorna ökar inom EU, alltså att konsumentinflytandet är viktigt vid standardisering och att det inte bara är viktigt att företag och industrier har inflytande över detta. Men man föreslår inga konkreta åtgärder för att stärka detta, utan man sätter hopp till att det ska hända ändå. Det tycker vi är beklagligt. Jag stöder naturligtvis yrkandena i samtliga Miljöpartiets motioner, men jag har valt att här endast yrka bifall till motion L7 yrkandena 5 och 8.

Fru talman! Jag har en kommentar till Maria Wetterstrand som rör frågan om budgeten. Det är självklart att den budgetöverenskommelse som har träffats mellan de tre samverkande partierna ligger fast. Det är ställt utom allt tvivel. I sådana här lägen kan jag nästan sakna att vi inte har något budgetansvar i lagutskottet. Jag brukar annars tycka att det är skönt att vi är ekonomiskt oberoende, men vid sådana här tillfällen hade det varit ganska bra för att kunna bryta tankar om hur pengarna skulle kunna användas. Men vi får utöva vårt inflytande på annat sätt, både Maria och jag. Det jag menade i mitt inlägg var att min bedömning efter att ha pratat med folkrörelseorganisationerna är att det tyvärr inte är tillräckligt. Därför menar jag att vi måste se över detta även i kommande budgetförhandlingar. Sedan vill jag också ge Maria Wetterstrand rätt i att det naturligtvis är viktigt att vi lär oss mer om det som är 57 % av Sverige. Jag svarade nog Berit Adolfsson lite slarvigt. Jag har varit ganska mycket i Norrland, och jag vill framför allt passa på och ge en eloge till Sundsvalls kommunala konsumentvägledare. Jag har sällan eller aldrig träffat en så engagerad och kunnig person. Norrland kan, jag vet. Men jag behöver lära mig mer om detaljerna i geografin.
Fru talman! Det låter ju bra att Tanja Linderborg vill öka sin kunskap om Norrlands geografi. När det gäller de 3 miljonerna till frivilliga organisationer hoppas jag att vi kan finna en lösning så att pengarna också används på det sätt som vi egentligen har varit överens om. När det gäller den kommunala konsumentvägledningen kan jag passa på att också nämna Konsument Göteborg, som jag anser vara en mycket väl fungerande konsumentvägledning som också har en stor ekonomisk resurs som bas för sin verksamhet. Där kan man också jobba mycket med just den uppsökande verksamheten, som är så viktig i den kommunala konsumentvägledningen. Möjligheten för konsumenterna att få samma stöd genom att enbart ringa upp exempelvis Konsumentverket och ställa frågor finns inte. Det är den goda närheten i den kommunala konsumentvägledningen som är den väsentliga skillnaden, att man kan jobba mycket med just uppsökande verksamhet och förebyggande arbete.

Fru talman! Jag ska öka på geografikunskapen genom att tala om att det lilla län jag företräder, Blekinge, får plats i Torne träsk. Det visar väl också att det är lite olika storlek på de områden vi kommer från. Två viktiga frågor skulle jag ändå vilja ta upp, kanske inte som replik men som ett klargörande. Utredningstiden var väldigt kort. Därför visste vi redan när vi lade fram utredningen att en del av de frågor som vi har ställt som krav behövde ses över mer. Det säger även regeringen och det tycker nog jag är bra. Jag hoppas att Maria Wetterstrand stöder det. Det är bättre att det är bra förslag som det ska fattas beslut om, än att det är ett halvbra förslag som sedan ändå måste rättas till. Vi är helt överens om hur oerhört viktigt det är att det händer någonting när det gäller frågan om finansiella tjänster. Men det visade sig att det även här fanns en del brister av rättslig karaktär i förslaget som gör att det behöver utredas vidare. Hellre det än att vi fattar ett felaktigt beslut som sedan är svårare att rätta till, även om det tar lite tid. Men målen är vi som sagt överens om.
Fru talman! Jag håller kanske inte riktigt med om slutsatserna. jag håller naturligtvis med om att det är viktigt att förslag är väl beredda innan de kommer till riksdagen. Men de slutsatser man har dragit håller jag inte med om på alla punkter. Jag tycker att det i den konsumentpolitiska kommitténs betänkande finns flera förslag som man skulle kunna ta rakt av och lägga fram för riksdagen, särskilt på det finansiella området. Just rådgivningen inser jag också behöver utredas vidare. Men vi anser att det skulle ske med en annan form av utredningsuppdrag än det som man har haft nu. Vi anser inte att det behöver utredas igen huruvida det behövs en lagstiftning på området, utan det som behöver utredas är hur denna lagstiftning ska se ut. För inriktningen på den lagstiftningen tycker jag att man kan ta ungefär den formulering som finns i Konsumentpolitiska kommitténs betänkande. Det ska vara en tvingande civilrättslig lagstiftning som är till konsumentens fördel. Där har vi inte dragit riktigt samma slutsats. Men det kan ju bli så att vi ändå kommer fram till samma sak i slutändan. Då kommer vi att vara glada då, men vi är inte riktigt glada ännu. Fondhandlareföreningen har varit negativa till det här förslaget har vi en känsla av att det kan ha inverkat på det ställningstagande man har gjort, att man har valt en lite mildare väg framåt på det området.

Fru talman! Jag ska tala om tre delar av vårt betänkande om konsumentpolitiken: konsumentkunskapen i skolan, kommunal konsumentvägledning och konsumentforskningen. För att kunna nå alla de fem konsumentpolitiska mål som vi ställt upp krävs många åtgärder. Kunniga, välinformerade konsumenter som kan ta till vara sina rättigheter skapar en bra balans på marknaden, när och om man har de åsikter som företräds av en majoritet av utskottets ledamöter. Moderaterna är väl de enda som inte har någon förståelse för vare sig den förda konsumentpolitiken eller den här föreslagna. I reservation 4 säger moderaterna att offentligt finansierade konsumentvägledare inte är det bästa sättet att använda skattemedel på eller för att hjälpa konsumenterna. Uppkomna problem ska i stället i de flesta fall lösas av representanter för ortens handel och konsumentföreträdare. Det nu återgivna väcker frågor hos mig. I de flesta fall säger moderaterna: Men så är det ju redan i dag. I dag löses de flesta fall av konsumenten och näringsidkaren tillsammans. Men det är ju när det inte fungerar och konsumenten behöver hjälp som problemen löses av konsumenten, konsumentvägledaren och näringsidkaren tillsammans. Jag kan inte förstå vad det är för fel på det. Det är inte lätt att vara konsument i dag. Till vår hjälp har vi konsumentvägledarna och Konsumentverket. Samhällets stöd i de komplicerade fallen och i vår ibland så komplicerade verklighet tycker jag är oerhört viktigt. Det hindrar inte att det finns frivilligorganisationer som också gör ett gott och mycket viktigt arbete. Som jag sade gör de kommunala konsumentvägledarna ett ovärderligt arbete för konsumenterna. Tyvärr har långt ifrån alla konsumenter tillgång till kommunal konsumentvägledning. Jag tycker att det är synd att inte alla kommuner har förstått hur viktig denna verksamhet är. Konsumentvägledning är en viktig del av konsumentpolitiken, som i sin tur är en del av den socialdemokratiska välfärdspolitiken. Det är dessutom en demokratifråga. Det säger vi oavsett om det är val eller inte, Berit Adolfsson. Konsumenterna har olika förutsättningar. En aktiv kommunal konsumentvägledning satsar på olika typer av förebyggande verksamhet. Berit Adolfsson sade att regeringen är klok som håller med henne. Berit Adolfsson har inte särskilt mycket sinne för nyanser. Regeringen tycker att kommunal konsumentvägledning är bra. Vad man däremot har gjort är att man har avstått från att föreslå att det ska vara obligatoriskt. Det tycker jag inte är bra. Men jag förstår samtidigt att det, som Tanja Linderborg sade, är en ekonomisk fråga. Man har inte möjlighet till detta nu. Det är bra att 20 miljoner nu avsätts, så att de kommunala konsumentvägledningarna får möjlighet att söka pengar. Det handlar om de kommuner som är offensiva och satsar på bra konsumentvägledning. Pengarna ska definitivt inte gå till dem som har fuskat och inte byggt upp en konsumentvägledning. Har de bra idéer är det självklart att de kan söka pengar, men pengarna ska inte användas till att bygga upp en konsumentvägledning. Pengarna ska gå till dem som har en bra konsumentvägledning i dag. Här finns utrymme för nya bra idéer och för förebyggande arbete, som jag tycker är så viktigt. Moderaterna föreslår att Konsumentverkets databaser ska öppnas för konsumenterna och påstår att konsumentvägledarnas kunskaper bygger på dessa databaser. Det tycker jag är ett förakt för denna yrkeskårs kvalifikationer. Medlemmarna i denna yrkeskår har väldigt skiftande bakgrund och utbildning, men de har en ovärderlig kunskap och erfarenhet av konsumentvägledning som vi som enskilda konsumenter inte kan skaffa oss. Vi råkar inte ut för saker så ofta. När vi råkar ut för något behöver vi hjälp, och då räcker det inte med att öppna dessa databaser. Däremot håller Konsumentverket, som vi har hört förut, på och bygger upp webbplatser som är mycket moderna och användarvänliga och som kan hjälpa konsumenterna på ett förebyggande sätt. Bergsjön. Det är ett led i storstadssatsningen. Där har man anställt invandrare, och man använder deras kunskaper. Man har utbildat dem till informatörer. Här är det invandrare som informerar invandrare. Det tycker jag är ett alldeles utmärkt exempel på hur man utformar en kommunal konsumentvägledning så att den passar bra på orten. Man startar nätverk som byggs upp i den lokala miljön, och man inleder samarbete med lokala företagare och näringsidkare. Vi har väldigt stora förhoppningar vad gäller detta. För oss socialdemokrater kan det aldrig kallas för slöseri med statliga skattemedel. För oss är det viktigt att alla konsumenter har tillgång till kommunal konsumentvägledning med hög kvalitet. Jag yrkar avslag på reservation 4. Det finns två reservationer om konsumentundervisning. Att den är viktig är vi eniga om, liksom att den bör utvecklas. Konsumentundervisning sker i ämnet hem och konsumentkunskap och i andra ämnen. Eftersom vi nu har en försöksperiod i grundskolan med utbildning utan fastställd timplan är det inte bra att just nu föreslå utökat antal timmar. Men vi får hålla ögonen på detta och följa upp frågan. Jag tycker att det är oerhört viktigt. När det gäller ämnet privatekonomi i gymnasieskolan pågår det en utredning om gymnasieskolans studievägar, och där ska frågan tas upp. Det finns anledning att återkomma till den frågan. Jag yrkar avslag på reservationerna 7 och 8. Till sist vill jag ta upp forskningsfrågorna. Utskottets majoritet tycker att forskning är viktig och att de pengar som satsas på Centrum för konsumentvetenskap kommer att ha stor betydelse för forskarsamarbetet i dessa för konsumenterna så viktiga frågor. Vi tycker att det är positivt att regeringen kommer att verka för att begreppet konsumentforskning ska etableras och stärkas inom Europa. Vi reser alltmer, och mycket av handeln har flyttat utanför landets gränser. Det kräver samarbete mellan länderna i Europa. Att kalla detta för detaljstyrning av forskningen må vara moderat politik, men det är inte socialdemokratisk politik. Jag yrkar avslag på reservation 12. Fru talman! Jag yrkar avslag på samtliga reservationer och bifall till förslaget i utskottets betänkande.
Fru talman! Jag är tvungen att haka upp den fadäs som jag gjorde mig skyldig till i min replik till Maria Wetterstrand på någonting. Alltså begärde jag replik på vice ordföranden. Det var inte Sundsvall utan Sollefteå. Det var återigen mina kunskaper som brast. I Sollefteå finns det en otroligt engagerad konsumentvägledare. Hon ska ha all heder. Jag tror det finns i Sundsvall också, om jag ska vara ärlig. Jag delar helt vice ordförandens uppfattning när det gäller de pengar som ska gå till att bygga upp konsumentvägledningar. Det kan inte få vara på det sättet att de borgerligt styrda kommuner där man har sänkt kommunalskatten och avvecklat konsumentvägledningen bakvägen ska få nya statliga pengar för att bygga upp en sådan verksamhet. Det är inte bra. Det kan vi inte gå med på. Jag tycker att det som sker i Bergsjön är väldig intressant, och jag förväntar mig återrapportering kring det. Det var ingen replik, men tack i alla fall.

Fru talman! Jag blev väldigt glad när jag hörde Marianne Carlström tala om att invandrare anställts för att arbeta med konsumentrådgivning i Göteborg. Men min fråga är om man måste anställas av kommunen för att kunna agera på detta sätt. Vi i invandrarorganisationerna har kämpat under år för att få lansera tjänster som vi själva i arbetskooperativ, ekonomiska föreningar eller egna aktiebolag ska kunna sälja bl.a. till kommunerna. Det har inte blivit någonting av det. Är det verkligen absolut nödvändigt att allt görs genom kommunen?
Fru talman! Jag tycker inte att det är nödvändigt att allt görs genom kommunen, men här är det kommunen, stadsdelsförvaltningen och frivilligorganisationerna som har tagit initiativ. Bakgrunden till detta är bl.a. att vissa i denna stadsdel har tagit betalt för att hjälpa invandrare. Det är en av anledningarna till att man startar denna verksamhet. Vi socialdemokrater är också för privata initiativ, men vi kan ändå inte sitta med armarna i kors och säga så här: Om inga invandrarorganisationer eller privata intressenter tar sig an detta ska kommunen inte göra något. Jag kan också säga att kraven på att kommunen ska göra något har varit väldigt stora i debatten i Göteborg. Nu har denna verksamhet startat. Det är fritt fram för vem som helst. Som jag sade samverkar man med frivilligorganisationer.
Fru talman! Invandrarorganisationerna är väldigt fattiga. Invandrargrupperna har väldigt svårt att starta egna betalda verksamheter. Då uppstår denna konkurrensrelation mellan en kommun som har en stark ekonomi och de stackare som skulle kunna göra väldigt mycket och dra väldigt många ut ur arbetslösheten, men som inte har ekonomi för det. Det finns inte heller någon förståelse i omgivningen för att de kan agera på egen hand.
Fru talman! Vad jag har relaterat här är ändå ett projekt i Göteborg som drivs av kommunen, frivilligorganisationerna och stadsdelsförvaltningen tillsammans. Jag kan bara rekommendera Ana Maria Narti att åka till Göteborg och till Bergsjön och träffa dem och sätta sig in i detta. Jag är övertygad om att detta kommer att bli bra. Jag vet också att det här är bra för Konsumentverket, som ju utformar väldigt mycket information som vänder sig till invandrare. Här har verket fått några som man kan ha som samarbetspartner i detta arbete. De som arbetar i Konsument Göteborg är faktiskt nu på förmiddagen hos Konsumentverket för att ta del av de kunskaper man har där. Sedan kommer de till riksdagen i eftermiddag för att se våra vackra lokaler och hur vi arbetar här.
Fru talman! När det gäller den kommunala konsumentvägledningen har Göteborg legat i framkant länge. Den stora skamfläcken är väl egentligen Stockholm. Vi har ju inte fått någon förbättring av den verksamheten med det nuvarande styret. Tanja Linderborg sade förut att om Socialdemokraterna och Vänstern får ökat inflytande i kommunerna efter valet så kommer det här att stärkas på många ställen. Jag vill då passa på att säga att det naturligtvis gäller även Miljöpartiet. Vi har jobbat för det här på alla ställen. När jag nu tar tagit på mig rollen som besserwisser i den här debatten måste jag också nämna att jag tycker att vi ibland använder ordet invandrare lite slarvigt. I många fall menar vi egentligen personer med dåliga kunskaper i det svenska språket eller personer som har dåliga kunskaper om det svenska samhället, vilket också kan vara sådana som inte är invandrare. När det gäller Bergsjöprojektet vill jag inte alls ta åt mig äran för det, men jag satt ordförande i konsumentnämnden i Göteborg när denna verksamhet inleddes. Invandrarorganisationerna är som sagt inblandade i det här. De boende i Bergsjön själva är också, tror jag, väldigt nöjda med det här projektet, även om det kan ligga någonting i att invandrarorganisationerna behöver ett ökat stöd. Det finns heller ingenting som förbjuder sådana initiativ. Jag tänkte egentligen nämna någonting om det Marianne tog upp när det gäller ungdomar. När det gäller ungdomar och skolan är det viktigt, tycker jag, att man inte bara pratar om traditionell konsumentkunskap som hushållsekonomi och konsumenträttigheter utan även tar upp reklamen. Ungdomar är oerhört utsatta för reklam, och reklamen blir mer och mer sofistikerad. Man har t.ex. produktplaceringar i rockvideor, filmer m.m. som ungdomar utsätts för. Jag skulle gärna vilja ha någon respons på det.
Fru talman! Tyvärr räcker inte sex minuter, och jag drog faktiskt över tiden ganska mycket. Men det här är någonting som jag ofta pratar om. Jag tycker att det är oerhört viktigt. Det är därför glädjande att vi har 10 miljoner avsatta för speciella ungdomssatsningar. Visst är detta viktigt. Berit Adolfsson och moderaterna pratar om att undervisningen är så oerhört viktig och att den skulle räcka till allt, men det är ju inte så. En del går igenom skolan och lär sig tyvärr inte riktigt så mycket som det är tänkt. Då måste man få möjlighet att rehabilitera sig. Precis som vi har vuxenutbildning måste vi kunna ha konsumentundervisning på olika nivåer. Jag tycker att fackföreningarna borde satsa mycket mer på konsumentpolitik än vad de gör. Man kan faktiskt, vill jag hävda, genom att vara en kunnig och duktig konsument spara mer pengar än vad vissa löneförhandlingar kan ge.
Fru talman! Jag har inte så mycket att tillägga. Jag kan bara hålla med och understryka behovet av sådan här undervisning riktad till ungdomar. Den behöver ju inte bara ske i skolan, utan den kan även ske på andra sätt. Företagen ligger som sagt väldigt mycket på ungdomar. Ungdomar är en köpstark grupp i Sverige i dag. Man riktar i väldigt stor utsträckning reklamen just till ungdomar och tar då också till sådana medel som dold reklam i form av produktplaceringar. Även annan reklam påverkar oerhört mycket. Man bör vara medveten om den påverkan reklamen har på en själv. Man tror inte själv att man är så påverkad av reklam som man är. Det här skulle nog även många ickeungdomar behöva mer undervisning om.
Fru talman! Jag håller helt med. Men även om det kan vara bra att detta sker utanför skolan är också konsumentundervisningen i skolan oerhört viktig. Att bevaka att man faktiskt får ut den konsumentkunskap som man bör ha enligt läroplanen tycker jag är en väldigt viktig uppgift. Jag är själv hushållslärare och har undervisat i detta och vet hur man kan hjälpa ungdomar att bli bättre konsumenter. Det ska vi aldrig tveka inför. Det är viktigt i framtiden.

Fru talman! Jag har haft förmånen att få vara ute på många möten och diskutera både utredningen Starka konsumenter i en gränslös värld och propositionen med handlingsplanen. Jag tycker att det har funnits ett väldigt gensvar hos dem jag har mött. Man är väldigt intresserad av de här frågorna. Konsumentfrågor engagerar många. Konsumentpolitik i dag innefattar väldigt många olika områden, alltifrån nödvändiga livsmedel, rent vatten och en god bostad till kläder, krimskrams, tjänster, service, el, kollektivtrafik, post och tele. Konsumentpolitik är också en viktig del av välfärden och en demokratifråga, såsom har sagts här. Jag ser också dagens debatt som en inledning på ett aktivt konsumentpolitiskt arbete som alla medborgare kommer att vinna på. Att vara konsument i dag ställer stora krav på kunskap. Det är inte bara märket på falukorven vi ska ta ställning till; nu ska vi också välja elbolag, teleoperatör och på en del platser även hemtjänstutövare. Därför är det glädjande att ett nytt mål, kunskapsmålet, har införts i konsumentpolitiken. Som konsument behöver jag veta vilka frågor jag ska ställa för att kunna göra rätt val av produkt eller tjänst. Ytterst handlar det sedan om vilket pris konsumenten är villig att betala. Men det är inte bara pris och kvalitet; det är också etiska frågor - frågor som ger svar på hur varor och tjänster är producerade, av vem eller vilka de är producerade och varför de är producerade. Fru talman! Konsumentfrågor är välfärdsfrågor. De handlar om vår miljö, om vår hälsa och inte minst om solidaritet. Genom att handla ekologiskt värnar vi vår miljö och får ett mer uthålligt samhälle. Genom att ta reda på hur varor produceras kan vi handla produkter som tär mindre på ändliga resurser och som är framställda av fria arbetare. Saklig information om produkter och tillverkningssätt behövs som motvikt till den kommersiella reklam som mer och mer tenderar att spela på konsumenternas känslosträngar. Det är här inflytandemålet kommer in. Fru talman! Konsumentkraft ger konsumentmakt. Konsumenterna har kraften genom sina val av produkter de köper. Konsumenter tillsammans har en mycket stark konsumentmakt och kan därigenom påverka både varors utformning och produktionssätt. Ett av huvudmålen i handlingsplanen är att konsumenternas ställning och inflytande på marknaden ska stärkas. Konsumentfrågor intresserar många medborgare. De ligger nära var och en och berör i vardagen. För att konsumenterna ska bli starka behöver de naturligtvis få information men också möjligheter att själva tycka till, debattera och påverka i konsumentfrågor. Därför är jag tacksam för de 10 miljoner som Karin Jeppsson talade om. Det är en bra början för ungdomar. Jordbruksverket, Konsumentverket och konsumentvägledare ute i kommunerna i all ära, men det behövs också en balans mellan statliga verk och folkrörelser, s.k. NGO:er, med aktiva och kunniga konsumenter för att påverka utbud av och produktionssätt för varor. Det visar inte minst omställningen vid tillverkningen av papper. Numera är papper inte klorblekt längre fastän det är vitt. Jag har i mina motioner påpekat att de folkrörelser som arbetar och kommer att arbeta inom konsumentområdet måste uppmuntras och ges ökat stöd. Glädjande nog anser lagutskottet också att mina yrkanden inte står i motsats till propositionen och avstyrker därför dessa. Jag är mycket tacksam för det. Moderaterna med Stig Rindborg i spetsen anför i sin motion att det inte finns någon egentlig frivillig och oberoende konsumentrörelse i Sverige. Det förvånar mig. Jag kan inte räkna upp alla organisationer, men jag vill ändå nämna Konsumentgillesförbundet och Riksförbundet Hem och samhälle. Dessa båda organisationer består av enskilt anslutna medlemmar, som arbetar ideellt med att upplysa, debattera och påverka i konsumentfrågor. Men det är inte lätt att bli hörd i det mediebrus som finns runtom oss. Dessa organisationer måste självklart ges större möjligheter att söka projektbidrag, så att de får resurser att göra sig hörda i debatten ända ut till svaga konsumenter, detta utan att vi för den skull avlövar våra statliga institutioner. Jag vill avslutningsvis, fru talman, nämna något om den rättvisemärkning som jag också har motionerat om. Rättvisemärkt är en organisation som har bildats för att motverka att människor utnyttjas som slav eller tvångsarbetare. Flera tunga organisationer, bl.a. LO-TCO:s biståndsnämnd, Svenska kyrkan och Kooperation utan gränser, står bakom. Det är bra att man i handlingsplanen betonar vikten av etisk märkning som ett verktyg för konsumenten att kunna välja. Det är också bra att regeringen pekar på att dessa organisationer har behov av ökade medel för att utveckla sin verksamhet. Jag vill passa på tillfället att påpeka för er som lyssnar och för all del också för er som läser detta i efterhand att ni har möjlighet att utöva er konsumentmakt genom påverkan vid inköp. Fråga därför efter rättvisemärkt kaffe nästa gång som ni handlar eller när ni beställer en kopp kaffe på ett kafé. Fru talman! Jag har inget yrkande, men jag vill uppmana alla konsumenter att gå samman och använda sina kunskaper och sin gemensamma kraft. Jag anser att vi med den folkrörelsetradition som vi har i Sverige, med den känsla för rättvisa och solidaritet som vi har och med vår internationellt sett höga kunskapsnivå kan bilda världens starkaste konsumentrörelse, om vi får lite tid på oss och samarbetar bättre mellan olika organisationer. Men det är klart att det behövs resurser för detta. Konsumentmakt kan ge många fördelar, och den lönar sig i längden också för var och en.
Fru talman! Jag vill bara instämma i uppmaningen att utöva den egna konsumentmakten till att be om rättvisemärkt och kanske även ekologiskt kaffe. Alla ni som verkar i det här huset och lyssnar på detta kan ju börja med det kafé som ligger våningen under oss. Där finns nämligen varken rättvisemärkt eller Kravmärkt kaffe.
Fru talman! Jag tackar för den passningen. Vi får kanske först och främst skicka bollen till våra egna partikanslier, så att också de börjar agera.
Fru talman! Det gäller kanske för ert partikansli. På Miljöpartiets partikansli har man börjat för länge sedan.
Fru talman! Jag är tacksam för påpekandet. Jag ska fråga hur det ligger till på vårt håll.

Fru talman! Margareta Viklund har ställt ett antal frågor om vilka åtgärder jag avser vidta för att främja kvinnans ställning i ett globalt perspektiv. Låt mig inledningsvis framhålla att detta är ett för mig och regeringen högt prioriterat område. Jag delar i allt väsentligt Margareta Viklunds beskrivning av problemen när det gäller kvinnans ställning i det globala perspektivet. Låt mig besvara de åtta frågorna i turordning. När det gäller att agera för att frågan om hedersmord ska ingå i EU:s förhandlingar med Turkiet om medlemskap i EU har vi inga indikationer på att hedersmord förekommer i Turkiet. Mord inklusive hedersmord är kriminaliserat i Turkiet. Fråga nummer två gäller huruvida jag avser att verka för att det dokument som FN antagit om trafficking snarast implementeras i medlemsländernas lagstiftning. Den svenska regeringen har liksom övriga EU länder undertecknat FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och dess tilläggsprotokoll som gäller förebyggande, bekämpande och bestraffande av människohandel, särskilt avseende kvinnor och barn. Frågorna om ratifikation av konventionen och detta tilläggsprotokoll bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Att sträva efter att andra länder tillträder konventionen och tilläggsprotokollet ingår givetvis som en del av vårt internationella engagemang i frågan. Margareta Viklund frågar vidare om jag avser att verka för att trafficking blir ett prioriterat brott att bekämpa. Bekämpandet av människohandel är redan en prioriterad fråga för regeringen och vi driver den också i en rad internationella forum, såsom OSSE, Nordiska ministerrådet och EU. Kampen mot människohandel pågår också inom ramen för ASEM, dvs. EU och tio länder i Asien, som vid utrikesministermötet i Beijing i maj på svenskt initiativ antog en handlingsplan för att bekämpa människohandel. Jag kan också nämna att regeringen har avsatt medel för att intensifiera samarbetet mellan EU och Afrika om åtgärder mot människohandel. UD kommer dessutom att utarbeta en strategi för bekämpning av människohandel inom ramen för utvecklingssamarbetet. I sin fjärde fråga undrar Margareta Viklund om jag i EU och i andra internationella sammanhang avser att verka för att prostitution förbjuds. Tyvärr har vi i dag ingen internationell samsyn på hur prostitution ska betraktas och åtgärdas. Ett synsätt som innebär att prostitution ses som ett godtagbart yrke, att likställa den med andra former av arbete, är enligt min mening cyniskt och uppgivet. Detta bygger på en människosyn som regeringen inte delar. Vi måste därför verka för att vår syn på prostitution vinner gehör. Här har den svenska regeringen, svenska EU-parlamentariker, andra politiker och inte minst frivilligorganisationer en mycket viktig roll att spela. Margareta Viklund frågar också om jag avser att ta upp frågan om kvinnlig könsstympning i internationella sammanhang. Sverige har inte bara stött utan i flera fall också tagit initiativ till att FN-organisationerna UNICEF, WHO och UNFPA aktivt ska verka för att kvinnlig könsstympning upphör. Sverige har också som ett led i arbetet mot våld mot kvinnor vid upprepade tillfällen tagit upp frågan i FN. Nästa fråga gäller huruvida jag avser att verka för att frågan om kvinnlig könsstympning erkänns som ett brott mot mänskliga rättigheter. Att bekämpa kvinnlig könsstympning är självklart en fråga om mänskliga rättigheter. Enligt FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor måste sådana seder och bruk avskaffas, som grundar sig på föreställningen om det ena könets underlägsenhet. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter måste traditionella sedvänjor avskaffas som är skadliga för hälsan. Sociala, kulturella och religiösa faktorer kan aldrig användas som ursäkt för att begå brott mot de mänskliga rättigheterna. Den sjunde frågan gäller om jag avser att verka för att frågan om prenatal könsdiskriminering förs upp på dagordningen för FN:s generalförsamling. Det mest effektiva sättet att bekämpa prenatal könsdiskriminering, dvs. selektiva aborter, är att i ett brett perspektiv arbeta för att motverka föreställningen om att flickor och kvinnor är underordnade män. Satsningar på att ge kvinnor samma rättigheter som män på alla områden är därför avgörande för att vi ska kunna komma till rätta med alla de problem som Margareta Viklund med rätta tar upp. I sin åttonde och sista fråga undrar Margareta Viklund om jag avser att verka för att Sverige i det multi och bilaterala samarbetet samt i andra internationella sammanhang särskilt uppmärksamma flickornas situation i Indien och Kina. Där är det så att Sverige sedan länge aktivt verkar - i såväl det bilaterala som det multilaterala utvecklingssamarbetet - för att synliggöra kvinnors och mäns olika villkor. Riktade insatser görs också i bl.a. Kina och Indien för jämställdhet och för att förstärka kvinnors och flickors situation.
Fru talman! Först ber jag att få tacka för svaret, som jag tycker är värdefullt och intressant. Men riktigt nöjd med svaren på alla mina frågor är jag kanske inte. Att den fråga som vi nu debatterar är mycket aktuell visar notis i förra veckan i en av våra större morgontidningar. Notisen handlar om att en 15-årig jordansk pojke har dömts till fyra års fängelse för hedersmord på sin syster. Händelsen ägde rum i staden Irbid i Jordanien. Två andra bröder åtalades också för ha uppviglat honom men frikändes i brist på bevis. Bröderna misstänkte att systern, som var ogift, hade haft sexuell relation sedan hon varit försvunnen från hemmet i flera dagar. En läkarundersökning visade senare att hon alltjämt var oskuld. Enligt tidningen Jordan Times har det i år förekommit 18 hedersmord. Fru talman! Jag berättar inte detta för att jag på något sätt vill dra ned eller speciellt utmärka Jordanien. Hedersmord är ingen speciell företeelse för just det landet utan tyvärr ganska vanligt i många länder. Jag berättar om det för att visa hur aktuellt det ämne är som vi diskuterar i dag, nämligen kvinnors och flickors utsatthet. Jag vill också berätta det av två andra skäl. Det ena är att det är oerhört angeläget att belysa kvinnans situation inte bara i vårt land utan också se hennes situation utanför vårt eget lands gränser. Världen flyttar ju in i våra vardagsrum genom bl.a. TV. Då kan vi bl.a. se att vi egentligen inte är så olika varandra var vi än bor och lever på jordklotet. Jag vill påstå att det som angår kvinnan i Afrika, Asien, Europa eller någon annanstans angår oss alla. Den andra orsaken är att jag har en stor undran, nämligen: Vilken bild ska flickor och pojkar i vårt land få av sig själva som just flickor och pojkar när de ser och hör hur förtryckt flickan och kvinnan är i många länder? Självklart måste flickan se sig som en mindre värd människa, när man kan behandla flickor och kvinnor så människovidrigt som jag anser att man gör i många länder i dag. Jag kan inte förstå annat än att det sätter spår på flickan i Sverige, på hennes självkänsla, självrespekt och egenvärde, att se andra flickor i världen blir behandlade och betraktade som en andra klassens människa. Risken finns väl också att pojkars inställning till och syn på flickor blir skev och ambivalent. Med detta vill jag ha sagt att det som sker flickor och kvinnor på andra platser på vår jord egentligen angår oss alla också i vårt land. Därför är det så viktigt att vi handlar och visar att vi tar avstånd från handlingar som vi inte accepterar. Världen är inte större än att vi snabbt kan komma i kontakt med världens alla hörn. För att säga något om alla mina frågor i interpellationen och svaren på dem verkar det som om vi, dvs. Sverige, regeringen och andra, i dag gör en hel del för att förbättra kvinnans situation, och det visste jag ju. Men ändå ser det ut som det gör. Det verkar vara ett hopplöst arbete. Självfallet handlar det främst om människosyn och människovärde, men det kan också vara en fråga om makt. Vad anser ministern att vi kan peka på som ett gott resultat av arbetet med att höja kvinnans status i världen? Finns det någon utredning på Regeringskansliet om att finna vägar för att förbättra kvinnans situation i världen? Om inte, är ministern i så fall beredd att tillsätta en sådan, gärna parlamentariskt sammansatt, utredning?
Fru talman! Till att börja med vet jag att Margareta Viklund och jag är helt överens i grundfrågan. Självfallet angår flickors och kvinnors situation världen över även oss, precis som även pojkars och mäns situation angår oss. Det är det som gäller universella mänskliga rättigheter. Margareta Viklund tar i sin interpellation upp några av de värsta exemplen på förtryck som man över huvud taget kan tänka sig, hedersmorden, kvinnlig könsstympning m.m. Jag kanske dock inte riktigt delar Margareta Viklunds pessimism. Även om det fortfarande ser väldigt allvarligt ut och det finns många exempel på övergrepp världen över tror jag att det är ett uttryck för att alla övergrepp som sker kommer till vår kännedom. Ser man kvinnors situation i världen finns det exempel på att kvinnornas situation försämrades - t.ex. i Afghanistan - men det finns nog ännu fler exempel på att kvinnors situation har förbättrats. Det gäller inte enbart där vi kan se att kvinnor har fått större makt och inflytande - t.ex. i Västeuropa under senare år - utan vi kan också se att kvinnorna håller på att få en starkare ställning runtom i världen. Därmed avslöjas och offentliggörs också de övergrepp som begås mot kvinnor. Det första viktiga steget för att vi ska kunna bekämpa avarterna är just att de kommer till offentlig kännedom. Hedersmorden, könsstympningarna - allt detta är ju inte nytt. Däremot är det ganska nytt att man redovisar, offentliggör och dömer i dessa frågor, vilket man inte har gjort tidigare. Det har varit någonting som har förtigits och fördolts och därmed har det varit ännu svårare att göra någonting åt det.
Fru talman! Det är bra att man inte är pessimistisk utan att man är optimistisk. Men på något sätt tycker jag att den utveckling som utrikesministern talar om har två sidor. Vi kan se den positiva utvecklingen, men vi kan också se den negativa utvecklingen. Jag tänker då på trafficking och på prostitutionens legalisering. Det är en negativ utveckling som pekar på en oerhört negativ kvinnosyn. Jag fick inte svar på min fråga om det var någon utredning på gång på Regeringskansliet där man ser över kvinnans situation i världen, och om det inte gjorde det, om utrikesministern i så fall var beredd att tillsätta en sådan utredning. Demokrati och mänskliga rättigheter är frågor som man ständigt och jämt måste vaka över. Det är ingenting som är statiskt, utan det är någonting som man måste jobba med varje dag. Därför anser jag att kvinnans situation i världen är en fråga som man måste ha ögonen på hela tiden. Man måste ha en handlingsberedskap som man kan jobba utifrån i olika sammanhang. Av utrikesministerns svar på interpellationen förstår jag att frågan om de europeiska ländernas syn på prostitution är ganska svår att hantera. Här vill utrikesministern ha hjälp, såvitt jag kan förstå, av både politiker och frivilligorganisationer. Då undrar jag igen om utrikesministern till att börja med har funderat på att tillsätta en arbetsgrupp som ska diskutera och förslå en strategi för hantering av den frågan. Att legalisera prostitution i hela Europa anser jag vara ett stort bakslag för kvinnans rätt till ett värdigt liv på sina egna villkor. För att ytterligare gå in på de olika svaren på mina frågor till ministern vill jag ta upp Turkiet. Ministern säger att hedersmord är kriminaliserat i Turkiet och att det inte finns några indikationer på att det förekommer några sådana mord. Jag har tyvärr inga skriftliga indikationer på att det förekommer hedersmord i Turkiet med mig i dag - jag hade hoppats det, men det har inte gått. Däremot har jag muntliga indikationer på att det förekommer. Vi måste också ta med i sammanhanget att Turkiet har en något annorlunda syn på det juridiska området än vad som är vanligt i Europas länder. Men jag återkommer till den frågan. Det är hoppfullt att regeringen verkar vara hårt engagerad i frågan om trafficking och verkar ha klara linjer för hur man ska gå till väga. Det är positivt. När det gäller den kvinnliga könsstympningen undrar jag hur de olika svenska initiativen i olika sammanhang för att få ett slut på den verksamheten har följts upp. Det räcker inte med att man tar upp frågan. Man måste också jobba vidare på den. I svaret på frågan om att erkänna kvinnlig könsstympning som ett brott mot mänskliga rättigheter berättas om en gammal föreställningsvärld, men det är inte direkt något svar på hur Sverige ska arbeta med frågan för att få det klassat som ett brott mot mänskliga rättigheter. Jag tycker inte heller att svaret på frågan om prenatal könsdiskriminering är ett tydligt svar på min fråga. Sedan undrar jag om man ser något påtagligt resultat av de insatser som Sverige har gjort genom det multilaterala, men framför allt genom bilaterala, samarbetet i Kina och Indien.
Fru talman! Jag börjar med diskussionen om en utredning. Det åskådliggör problemet med att försöka att svara på alla frågor i ett sammanhang. Jag tror att det på många sätt vore intressant att göra en utredning om kvinnornas situation i olika delar av världen. Men det gäller så många olika problem. Visserligen skulle det ge en bred bild, men om man ska angripa kvinnors problem ska man ta upp dem specifikt, vart och ett för sig, eftersom det kan handla om väldigt olika problem. Ska man då åtgärda dem är nog inte en utredning kring helheten det mest operativa sättet. Vi har dessutom en ganska bra bild av problemen. Det handlar nog mest om att hitta framkomliga vägar. Låt mig nämna några. Hedersmorden är ett av de områden där Sverige under senare år har agerat starkt gentemot de enskilda länderna och också gentemot enskilda organisationer i respektive länder som vi tror kan påverka detta med hedersmord. Vi vill att dessa organisationer tar klar och tydlig ställning och att de agerar internt i sina länder för att få bort en så barbarisk företeelse som hedersmorden. Vi kommer senare i dag att ha en debatt om Turkiet. Hedersmord är en av de få saker där vi inte har fått några indikationer på att Turkiet ska kritiseras. Turkiet har en helt sekulär lagstiftning. Vi kan anklaga Turkiet för många brott mot mänskliga rättigheter. Vi har inte fått några bevis för att det förekommer hedersmord. Om det gör det ska vi självfallet ta upp det också med de berörda i Turkiet. När det gäller prostitutionen kan jag fullständigt instämma i riskerna med en legalisering. Här handlar det framför allt för oss att försöka att påverkar andra länder så långt det går. Sedan lyckas vi kanske inte ända fram, det har vi ju sett exempel på. Det finns en helt annan syn hos oss än i andra länder på prostitutionen. Men vi kan bara agera genom att försöka att påverka andra länder. Däremot har vi lyckats med detta med trafficking. När vi började att ta upp frågan om trafficking för ett par år sedan möttes vi av en total okunskap även i många av EU-länderna. Från att ha mötts av ett totalt ointresse och okunskap kan vi i dag se att det är en av de prioriterade frågor som inte bara Sverige utan också EU lyfter fram i olika sammanhang. Man har upprättat handlingsplaner och konkreta aktionsplaner. Det är också en viktig del i biståndet där vi kan peka på vad som måste genomföras när det gäller trafficking. Ett exempel är att det inte bara är en gemensam prioriterad fråga i vårt närområde, utan vi har det också som en gemensam prioriterad fråga i vårt samarbete med Asien och i det EU-asiatiska samarbetet. Vi har också med flickornas och kvinnornas situation som en väldigt viktig del i vårt samarbete med Kina och Indien. Om vi ska gå igenom de enskilda biståndsprojekten är det snarare biståndsministern som ska göra det. Jag har varit med i politiska sammanhang och tagit upp kvinnornas och flickornas situation, inte minst i samband med ordförandeskapet. Men sedan är det något som genomsyrar även våra samarbetsprojekt med de berörda länderna.
Fru talman! Olika problem måste lösas på olika sätt. Ungefär så sade utrikesministern. Men handlar det ändå inte om kvinnans utsatthet generellt sett? Genom att titta på delproblemen får man en helhetsbild som man ska kunna arbeta utifrån på ett framåtriktat sätt för att höja kvinnans status i världen. När jag skrev den här interpellationen och när jag jobbade med de här frågorna blev jag väldigt deprimerad av den bild som jag själv skissade upp, därför att jag upplever att kvinnans situation är fruktansvärd i många hänseenden. Som jag sade inledningsvis är världen ganska liten. Och de bilder som våra barn och ungdomar ser i TV och på annat sätt, där kvinnors och andra människors situationer lyfts fram, sätter naturligtvis sin prägel på dem. Det präglar också uppfattningen om deras medmänniskor och också deras egen självbild. Därför tycker jag att det är oerhört angeläget att man tar tag i de här frågorna på ett mycket djupt sätt. Det säger utrikesministern att man gör i och med att den här frågan är prioriterad. Men då undrar jag hur högt den här frågan står på prioriteringslistan, som jag tror är ganska lång. Det är väldigt många frågor som är prioriterade i dag när det gäller utrikespolitiken, så det säger egentligen inte så väldigt mycket. När det sedan gäller detta med trafficking är det jättebra att det finns planer och att man har kommit fram på den vägen på ett bra sätt. Men man ser väldigt lite också av det resultatet. Vad har hänt? Vi vet att ungefär en halv miljon kvinnor är utsatta för trafficking i dag i Europa. Vad händer med alla dem? Vi känner också till sambandet mellan den internationella brottsligheten och trafficking, som är en del i ett större problem. Visst finns det anledning, tycker jag, att se över kvinnans situation med ett totalt grepp.
Fru talman! Hur prioriterade är de här frågorna? Jag skulle vilja säga att när vi tar upp prioriteringar brukar det handla om tre fyra frågor. De frågor som Margareta Viklund tar upp brukar alltid komma med där. Det är också tydligt att när vi i de internationella organisationerna OSSE och EU lyfter fram frågor på internationella möten kommer trafficing-frågor m.m. alltid upp. Det är sant att vi inte har kommit så långt när det gäller att få bort trafficking, men det första kravet är ändå att vi lyfter fram problemen och att vi börjar att åtgärda dem. Nu har vi tagit fram aktionsplaner. Vi håller på att genomföra dem både juridiskt och socialt för att komma åt orsakerna men också för att hjälpa offren, kvinnorna. Samtidigt skulle jag vilja säga att jag tror att i hela den här debatten är det viktigt att vi inte enbart ser kvinnorna som offer, utan att vi också ser kvinnorna som viktiga aktörer. Det är glädjande med diskussionen som har utvecklats inom FN:s säkerhetsråd t.ex. Där antar man nu resolutioner där kvinnor ingår. Man ser inte kvinnorna bara som hotade offer, utan man lyfter alltmer fram kvinnorna som viktiga aktörer och några som ska vara med och lösa problemen. Det ger ju kvinnorna en helt makt att också komma till roten med de problem som vi har diskuterat i den här interpellationsdebatten.

Fru talman! Margareta Viklund har frågat mig om regeringen avser att i FN, EU och andra internationella sammanhang ta upp situationen för de tre alltjämt fängslade medlemmarna av den s.k. Ilascugruppen, Andrei Ivantoc, Alexandru Lesco och Tudor Petrov-Popa. Vidare har Margareta Viklund frågat mig om regeringen avser att verka för att de tre fängslade får en fri och rättvis rättegång samt om jag anser att de tre ska släppas fria. Fallet med den s.k. Ilascu-gruppen går tillbaka till början av 1990-talet, då moldaver på båda sidor av floden Dnestr genomförde aktioner mot de separatistiska försöken att bilda en oberoende stat, Transnistrien. Ilascu och de övriga i gruppen dömdes i vad som måste betecknas som skenrättegångar i Transnistrien för att ha bekämpat den självutropade staten. Domarna mot Ilascu och de övriga är naturligtvis inte legitima. Transnistrien erkänns inte internationellt som en självständig stat. Den transnistriske utbrytarledaren Smirnov har förklarat att en lösning av fallet endast kan uppnås när väl frågan om Transnistriens status har lösts. Denna koppling måste självfallet avvisas. Efter påtryckningar och vädjanden från en OSSE Ilie Ilascu i början av maj. Efter detta glädjande besked vädjade OSSE:s ordförande, den rumänske utrikesministern Geoana, till myndigheterna i Transnistrien att även frisläppa de övriga tre, men så har tyvärr ännu inte skett. Jag kan försäkra Margareta Viklund om att Sverige, genom agerande i OSSE och genom stöd till OS SE:s ansträngningar och organisationens fältmission, som har följt fallet sedan 1993, även framgent kommer att följa utvecklingen i detta ärende. Som jag sade menar vi att domarna mot de tre inte kan betraktas som legitima och att de därför snarast bör friges. Under rådande förhållanden torde det inte vara möjligt att i Transnistrien kunna arrangera en fri och rättvis rättegång som uppfyller kraven på opartiskhet och rättssäkerhet. Det har därför tidigare diskuterats om man skulle kunna lagföra medlemmarna i Ilascugruppen i tredje land. För att detta ska vara möjligt krävs först att det görs klart vilka brott de anklagas för, sedan huruvida dessa brott kan betraktas som brott även i det tredje landet samt, slutligen, om en utlämning är möjlig. Ett sådant förfarande skulle dessutom förutsätta godkännande från myndigheterna i Transnistrien, något som torde vara uteslutet. Jag ser därför som enda godtagbara lösning på fallet att de tre, snarast och villkorslöst, friges.
Fru talman! Först ber jag att få tacka för svaret på interpellationen om fängslade i Moldavien. Vi har ju tidigare, för bara några minuter sedan, diskuterat frågor om mänskliga rättigheter för kvinnor generellt i världen. Men nu gäller det tre män som sedan början av 90-talet suttit i fängelse utan dom eller rannsakan i För drygt ett år sedan, den 27 oktober förra året, diskuterade jag för första gången med utrikesministern om den s.k. Ilascu-gruppen och deras fängslande utan dom eller rannsakan. Sedan har det hänt, som utrikesministern påpekar, att Ilie Ilascu har blivit fri, och det är mycket att glädjas åt. Det var den 5 maj i år som han efter många års påtryckningar släpptes ut ur fängelset i Transnistrien. Vi är ganska många som har arbetat för att Ilie Ilascu skulle bli fri. Ett led i arbetet var att ta upp hans och hela Ilascu-gruppens situation här i riksdagen. Jag har också arbetat med frågan i OSSE. Men glädjen över Ilascus frisläppande är inte hundraprocentig, eftersom de övriga tre i gruppen som fängslades samtidigt som Ilascu inte är fria. De andra medlemmarna är Andrei Ivantoc, Alexandru De sitter fortfarande kvar i fängelse utan att ha fått en fri och rättvis rättegång. Tudor Petrov-Popa har dessutom skilts från de övriga i gruppen och flyttats till ett fängelse med hårdare regim. Det finns därför stor anledning att speciellt oroa sig för hans hälsa. Mycket talar för att Ilascu-gruppen i början av 90 talet utsattes för en kupp för att oskadliggöras. Men uppfattningarna om gruppen går isär, och då ingen i Ilascu-gruppen har givits möjlighet till en fri och rättvis rättegång måste, liksom Ilie Ilascu, de övriga i gruppen släppas fria. Jag är glad att utrikesministern också har den uppfattningen. Med tanke på de mänskliga rättigheterna är det en självklarhet att ingen ska behöva vara fängslad utan att veta varför eller vad orsaken till straffet är. Alla ska ha rätt och möjlighet till en rättvis rättegång och inte av någon enda anledning berövas den rätten. Det är en stor framgång för arbetet med mänskliga rättigheter att Ilie Ilascu är frigiven. Men eftersom hela gruppen ännu inte är fri, måste Ilascu-gruppens situation fortfarande uppmärksammas. Utrikesministern säger att regeringen genom OS SE noga följer utvecklingen när det gäller Ilascugruppens ännu inte frigivna medlemmar. Men utrikesministern säger inget om att också ta upp frågan i EU och FN, som jag också frågade om. Jag anser att det är mycket angeläget att regeringen i arbetet för mänskliga rättigheter i såväl FN, EU som i andra sammanhang, exempelvis vid kontakter med representanter från Östeuropa, belyser hela Ilascugruppens situation och de brott mot mänskliga rättigheter som begåtts och fortfarande begås mot gruppens medlemmar. Ser utrikesministern någon möjlighet att ta upp den här frågan i dessa sammanhang? Utrikesministern träffar ju representanter från hela världen lite nu och då. Det måste då också finnas möjligheter att där det är lämpligt ta upp situationen för de tre ännu ej frigivna medlemmarna i Ilascu-gruppen.
Fru talman! Det är värdefullt, tycker jag, att vi har de här interpellationsdebatterna i riksdagen, för det är också ett sätt att markera att vi inte glömmer bort de här personerna och att vi hela tiden återkommer och också offentligt uppmärksammar deras öde och kräver deras frigivande. Där är vi helt överens. Vi hoppas att vi så snart som möjligt ska se att övriga i gruppen friges. Skälet till att vi inte har valt att ta upp frågan i andra organ är att vi tror att det är OSSE som bäst kan hantera de här frågorna. Vi menar att det är OSSE som har de största och bästa förutsättningarna att agera i de enskilda fallen. Här ser vi OSSE som den naturliga organisationen. Hade vi trott att vi skulle nå bättre resultat genom att driva frågorna någon annanstans, hade vi säkert gjort det. Alla länder vet ju om att det här följs väldigt noga genom OSSE. Vi får fortsätta att agera så starkt via OSSE som vi någonsin kan.
Fru talman! Jag minns att utrikesministern sade ungefär likadant förra gången jag tog upp den här frågan, att det var bra att jag tog upp den i riksdagen till allmän debatt och visade att vi ville trycka på i det här sammanhanget, inte bara olika organisationer utan hela riksdagen. Jag kan inte riktigt förstå att man inte skulle kunna ta upp den här frågan också i FN och EU, därför att ju fler som arbetar med en fråga desto större belysning kan den få och desto större påtryckningar kan man göra. Det där förstår jag inte, men jag kanske inte riktigt förstår spelets gång. Jag tycker också att det vid utrikesministerns samtal med företrädare för den ryska regeringen borde finnas både möjligheter och anledning att ta upp de tre, utan en rättvis och fri rättegång, hårt prövade männens situation. Jag kan inte låta bli att tala om att jag faktiskt har skrivit ett brev till president Putin och bett honom att verka för att Andrei Ivantoc och hans kamrater skulle släppas fria. Jag har dessutom givit en kopia av brevet till ordföranden för OSSE:s parlament, mr Severin, som uppmanade mig att också personligen ge en kopia till ledaren för den ryska OSSE-gruppen, och det har jag gjort. Jag har också talat om för honom varför vi i Sverige är engagerade i Ilascu-gruppens situation. OSSE:s ordförande Severin uttryckte glädje över att vi var engagerade i Ilascu-gruppens situation. Han har, vad jag kan förstå, gjort stora insatser för att Ilie Ilascu skulle bli fri. Vad jag också kan förstå har han arbetat hårt för att få de övriga fria, så hårt att han nästan känner sig tjatig och gärna önskar att också andra ska trycka på. Det behövs kraftfulla påtryckningar från många håll för att få de här tre männen, som ännu inte är fria och som tillhör Ilascu-gruppen, helt fria. Jag är helt övertygad om att det måste gå, men då fordras ett engagemang och kanske också aktivitet på en något högre nivå än en riksdagsledamots. Det är bl.a. av den anledningen som jag har bett om den här interpellationsdebatten. Vi ska kämpa ännu hårdare för att få dem fria och för att också kunna säga att det lönar sig att arbeta för de mänskliga rättigheterna.
Fru talman! Jag tycker inte att någon ska behöva känna sig tjatig när han eller hon driver den här typen av viktiga frågor och kämpar för att enskilda personer ska få sin rätt. OSSE är den organisation som oftast arbetar just med de enskilda namnen och för de enskilda personerna, medan de andra organen snarare brukar ta upp mer principiella diskussioner. OSSE:s specialitet är just att arbeta för de enskilda personerna. Vi tror därför fortfarande att OSSE är den organisation som bäst kan arbeta med de här fallen. Men jag ska gärna se vad vi i övrigt kan göra både inom andra organisationer och med andra enskilda länder.
Fru talman! Det låter lovande. Jag är väldigt glad att den här debatten fick äga rum här i dag. Jag väntar på att få se resultat. Det ska bli spännande att se.
Fru talman! Margareta Viklund ställer frågan om jag avser att ta initiativ till ett toppmöte och en internationell konferens för att ta fram och anta ett internationellt handlingsprogram för bekämpande av gränsöverskridande organiserad brottslighet som härrör från Balkan. Interpellationen tar upp ett svårt och angeläget problem. Som Margareta Viklund påpekar utgör den organiserade brottsligheten och korruptionen hinder för långsiktig stabilitet och ekonomisk utveckling i sydöstra Europa. Delar av den brottsliga verksamheten är också så kränkande mot det grundläggande människovärdet - framför allt handeln med människor - att den måste bekämpas oavsett om den har några sekundära effekter eller inte. Om detta råder i dag en bred internationell enighet, och Sverige agerar tillsammans med andra aktörer i en rad forum för att finna effektiva sätt att bekämpa den organiserade brottsligheten på Balkan och andra platser. Bland dessa forum finns Stabilitetspakten för sydöstra Europa, där den s.k. Task Force against Trafficking in Human Beings har utvecklat en handlingsplan för de kommande tre åren. Stabilitetspaktens initiativ för bekämpande av organiserad brottslighet har utvecklats av en grupp internationella experter och syftar till att utveckla både lagstiftning och metoder för samarbete mellan olika länders polismyndigheter. Initiative har upprättat ett center i Bukarest mot gränsöverskridande brottslighet. Detta center hyser poliser och tullare från hela sydöstra Europa och har till uppgift att utbyta och snabbt följa upp information om brottslig verksamhet från ett land till ett annat. Prevention har tagit fram ett globalt program mot gränsöverskridande organiserad brottslighet i avsikt att hjälpa enskilda länder att bekämpa denna typ av brottslig verksamhet. Inom FN har man också förhandlat fram en ny konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet, som undertecknades i Palermo i december 2000. Arbetet med att ratificera denna konvention pågår för närvarande. Polisorganisationer som Interpol - och Europol när det gäller samarbetet inom EU - är naturligtvis också involverade i uppgiften att bekämpa den organiserade brottsligheten. Utöver denna typ av samarbetsprojekt pågår projekt och initiativ som på längre sikt också får konsekvenser för den organiserade brottslighetens möjligheter att verka i sydöstra Europa. Av särskilt intresse i detta sammanhang är arbetet med att reformera de olika rättsväsendena, som flera aktörer deltar i. Bland dessa finns Europarådet, Stabilitetspakten och EU Som framgår av det jag nu sagt pågår ett omfattande internationellt samarbete - genom bl.a. FN, EU och olika regionala organisationer - för att effektivisera den viktiga, och i vissa avseenden helt avgörande, kampen mot den organiserade brottsligheten, både i sydöstra Europa och annorstädes. Jag anser att vi i första hand bör arbeta inom de redan existerande strukturerna och initiativen i denna viktiga fråga.
Fru talman! Först ber jag att få tacka för svaret på interpellationen - den tredje i dag. Utrikesministern pekar i sitt svar på ett helt spektrum av vidtagna åtgärder för att hålla nere brottsligheten på Balkan. Flera organisationer nämns liksom pakter och andra överenskommelser. Allt detta uppräknande av aktiviteter som är på gång är naturligtvis bra som information, men frågan är vad arbetet har lett och leder till. Särskilt efter den 11 september har vi fått en ökad kunskap om hur utsatt mänskligheten och hela vår värld är av brottslighet av olika slag. Olika grenar av brottslighet är nära förbundna med och mer eller mindre beroende av varandra. Den brottslighet som vi i dag kan se i Europa och på andra håll kan vara direkt förödande för vår framtida existens. Så ser vi kristdemokrater på situationen. Sverige är ett land som har högt internationellt anseende inom områdena demokrati och mänskliga rättigheter. Detta anseende innebär också ett ansvar att på olika sätt gå före när det gäller olika vägar att både bevara och bygga upp demokrati och mänskliga rättigheter. Visst är det bra och visst anser vi kristdemokrater att Sverige ska vara med i olika internationella sammanhang för att påverka och ge av våra kunskaper och erfarenheter. Men det hindrar ju inte att vi tar initiativ och låter människor som finns i t.ex. de samarbetsprojekt som utrikesministern har nämnt komma till tals för att diskutera hur vi gemensamt ska kunna bygga upp, i detta fall, Balkan. Samarbete med och i olika organisationer innebär väl inte att man är fråntagen initiativ och handlingsförmåga? Jag vet att många engagerade människor från nästan hela världen arbetar på Balkan i dag för att hjälpa till att försöka göra det oroliga hörnet i Europa lugnt igen. Jag har mött en hel del av dem. Jag har också mött många engagerade svenskar som arbetar inom olika organisationer, framför allt officiella och som faktiskt klagat över att de har så lite stöd hemifrån i det arbete som de utför på Balkan. Detta tycker jag också är exempel på att vi i Sverige på något sätt lämnar över till andra, både människor och organisationer, att göra olika uppdrag utan att följa upp vad som händer och hur det går att lösa uppgifter av olika slag. Hur följer vi upp verksamheten i de organ dit vi mer eller mindre överlämnat vårt eget ansvar? Och vad är egentligen resultatet av denna aktivitet? Liksom utrikesministern anser jag att vi ska arbeta genom olika organ. Men det hindrar inte att vi tar egna initiativ för att dels samla information, dels hjälpa till att föra utvecklingen framåt. Det kan också gå slentrian i samarbete, så att det läggs en förlamande hand över initiativ och handlingsförmåga. Jag förstår inte vad utrikesministern har emot att Sverige med stöd av EU tar initiativ till ett toppmöte i vårt land med fokus på transnationell brottslighet som utgår från Balkan. Utan att peka ut något enskilt land anser vi kristdemokrater att situationen är så allvarlig att mötet i första hand bör vända sig till stats och regeringschefer och företrädare för internationella organisationer som EU, OSSE och FN med det uttalade syftet att presentera ett relativt detaljerat gemensamt åtgärdsprogram för bekämpning av transnationell organiserad brottslighet som härrör från Balkan.
Fru talman! Jag tycker självklart att det är väldigt både bra och viktigt med svenska initiativ. Och vi ska definitivt inte undanhålla oss från det därför att vi samverkar i olika internationella forum. Det är därför som Sverige har varit väldigt aktivt. Men vi har framför allt varit aktiva för att få resultat. Det har handlat t.ex. om polissamarbete. Det har i stor utsträckning handlat om stöd till rättsväsendet, stöd till domarutbildning och stöd till samverkan mellan poliser och domare. Sverige har varit ett av de länder som har arbetat allra mest med att stötta de olika länderna på Balkan i deras arbete med deras egna rättssystem och rättsliga utveckling. Vi har också varit med att samarbeta med t.ex. Albanien när man där nu har tagit fram ett eget program mot trafficking. På olika områden har vi alltså bidragit och tagit initiativ till att förstärka arbetet mot den organiserade brottsligheten. Däremot tror jag alltså inte att en internationell konferens och ett nytt initiativ om en sådan konferens i Sverige är det mest effektiva vapnet mot den internationella brottsligheten. Vi bör snarare inrikta vårt arbete på det högnivåmöte som ska äga rum i FN:s regi ett år efter det att konventionen mot den organiserade brottsligheten har ratificerats av 40 länder, den som undertecknades i Palermo och som jag tog upp i min inledning. Vid detta högnivåmöte ska man ha en internationell konferens där man diskuterar fortsatta och ytterligare insatser. Jag tror alltså att det är bättre att vi använder de resurser som vi har till konkreta initiativ och projekt direkt riktade till länder som vi kan bistå och hjälpa och att vi sedan också lägger ned arbete på att se till att denna konvention mot organiserad brottslighet så snabbt som möjligt ratificeras av så pass många och att vi sedan genomför ett riktigt bra högnivåmöte för att följa upp den.
Fru talman! Vi har väl lite olika uppfattningar om detta. Jag tycker ändå att en konferens som är initierad av Sverige inte hindrar det fortsatta samarbetet. Vi har ju också utifrån vår plats i FN och som en företrädare för mänskliga rättigheter och annat också ett stort ansvar som vi kan ta på oss som en enskild nation. Jag tror att det skulle kunna ses med blida och positiva ögon av väldigt många om vi tog på oss uppgiften att kalla till en konferens på hög nivå, naturligtvis inte för konfererandets skull utan för att diskutera och för att det skulle leda till ett handlingsprogram på nära håll och där vi också skulle kunna lägga fram våra synpunkter. Och med våra synpunkter så menar jag Sveriges och den svenska regeringens synpunkter. Parallellt med detta toppmöte bör Sverige också stå som värd för en internationell konferens om transnationell brottslighet till vilken företrädare för polisväsende, åklagar och domstolsväsende, underrättelse och säkerhetsorganisationer, företrädare från den akademiska världen och journalister bjuds in. Ett viktigt syfte med en sådan konferens bör, med utgångspunkt i den toppmötesdeklaration som jag hoppas på, vara att utarbeta konkreta riktlinjer för hur det praktiska arbetet ska genomföras och samordnas. Balkan ligger ganska nära oss, och många har ett nära och personligt engagemang i frågor som gäller framför allt Balkan. Denna internationella konferens anser vi ska föregås av genomförandet av en brett upplagd studie som syftar till att kartlägga den organiserade brottsligheten på Balkan med dess förgreningar i Europa och i världen och komma med förslag till konkreta åtgärder för brottsbekämpning och samordning av den. En sådan studie kan lämpligen genomföras under huvudmannaskap av någon av de svenska underrättelse och säkerhetsorganisationerna och med deltagande av motsvarande organisationer från övriga länder. Ibland tycker jag att vi på något sätt är lite blyga i Sverige och att vi inte lyfter fram vår egen kunskap och vår egen förmåga utan sitter och väntar lite för mycket ibland på vad andra ska säga och vad andra ska göra. Jag tycker att det finns anledning att ta egna initiativ också. Jag tror säkert att man gör det i de internationella sammanhangen. Men jag tycker att man skulle göra ett påtagligt initiativ just när det gäller denna fråga och bjuda in dessa människor till Sverige och säga att man nu ska göra något.
Fru talman! Vi är alltså överens om att det är viktiga frågor och att vi måste bekämpa detta på alla sätt. Det som vi kanske inte är helt överens om är hur vi gör det. Jag tror att vi bäst gör det genom att stötta projekt i de enskilda länderna och att stötta det samarbete som finns för att komma åt den organiserade brottsligheten. Jag tror uppriktigt sagt inte att en konferens i Sverige om brottslighet i en helt annan del av Europa får särskilt bra resultat. Det är skälet till att vi också stöder det regionala samarbetsforum på Balkan där ministrarna i de berörda länderna träffas, där Albanien just nu är ordförande, och där man just har bekämpandet av organiserad brottslighet som sin huvudfråga. Jag tror att det är bättre att vi stöttar det arbetet än att vi bjuder in dem till att diskutera samma frågor och att de absolut måste sitta just i Sverige och göra det. När det gäller det internationella arbetet och den internationella studien så tycker jag inte heller att vi i detta sammanhang ska konkurrera med FN, därför att FN nu gör en studie som ska vara klar 2002 med precis det syfte som Margareta Viklund för fram. Jag tycker alltså att allt detta är väldigt bra. Men det handlar inte om blyghet, utan jag tror snarare att resurserna används bättre genom att vi stöttar det organiserade arbetet där det pågår och själva är med och stöder det och initierar projekt i de enskilda länderna.
Fru talman! Jag blev lite konfunderad över att utrikesministern talade om att en konferens i Sverige inte skulle få acceptans i Europa. Jag vet inte om jag missuppfattade detta. Men jag kan inte riktigt förstå det tänkesättet, därför att min uppfattning av Sverige i Europa och i världen är väldigt positiv, att vi har ett väldigt stort, bra och positivt anseende och att man lyssnar på vad vi har att säga i olika sammanhang. Jag har inte sagt att vi skulle anordna en sådan konferens med enbart svenskar, utan vi skulle naturligtvis, hoppas jag, ha EU som stöd bakom ryggen. Det skulle alltså ske med EU:s stöd. Utrikesministern har säkert stött många olika aktiviteter, och det tror jag att vi gör i olika politiska och utrikespolitiska sammanhang. Men på något sätt kommer vi, tycker jag, lite grann i skymundan av det direkta arbetet, så på något sätt skulle vi kunna ta tag i det mer direkt och konkret och gå före. Jag förstår inte varför utrikesministern är negativ till det förslag som vi kristdemokrater bjuder på - varsågod alltså! Vi anser att situationen är så allvarlig att något måste göras snabbt. Det är ju utrikesministern som är vår främsta röst ute på den utrikespolitiska arenan. Därför vänder jag mig dit.
Fru talman! Tack, jag ska ta med mig det generösa erbjudandet. Sverige tillhör, som jag sagt, de drivande när det gäller de här projekten i Europa, så den enda skillnaden mellan oss är just att jag tror att vi bäst bidrar genom att se till att det handlar om, att vi koncentrerar arbetet till, de länder som vi nu diskuterar. Jag har inte sagt att vi inte får acceptans för att i Sverige genomföra en konferens om brottsligheten på Balkan, utan jag har sagt att jag inte är säker på att vi påverkar brottsligheten på Balkan genom att ha en internationell konferens i Sverige. Däremot kan jag garantera att vi, på alla övriga sätt vi kan, ska bidra till fortsatt arbete med brottsligheten i den aktuella regionen, precis som vi självklart fortsätter att arbeta med det i vår egen region.

Fru talman! Lars Ohly har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att få ett stopp på användandet av tortyr i Turkiet samt för att förmå Turkiet att uppfylla Köpenhamnskriterierna. Han har dessutom frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att förmå den turkiska regeringen att uppfylla sina löften gentemot assyrier/syrianers och kaldéers möjligheter att besöka sina hembyar för att söka sina rötter. Jag håller med Lars Ohly om att situationen för mänskliga rättigheter i Turkiet inte har förändrats i praktiken under det senaste året. Detta framhålls också i EU-kommissionens översynsrapport, som presenterades den 13 november. Kommissionen slår fast att Turkiet inte uppnår de politiska Köpenhamnskriterierna, som avser demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och minoriteters rättigheter, och uppmanar därför Turkiet att öka reformtakten. Vi - inom både Sverige och EU - ställer tydliga krav på att kriterierna för demokrati och iakttagande av de mänskliga rättigheterna tillämpas i praktiken, inte bara i konstitutionen och lagar, för att Turkiet ska få inleda förhandlingar om medlemskap. Vi delar kommissionens uppfattning att screening, som är en del av medlemsförhandlingarna, ej kan inledas. Jag har vid ett flertal tillfällen betonat att kampen mot terrorism inte får utgöra en förevändning för något land att bryta mot mänskliga rättigheter. Vi stöder också EU kommissionens förslag om att fördjupa den politiska dialog mellan EU och Turkiet som ger möjligheter att ta upp frågor som rör mänskliga rättigheter. Samtidigt anser jag att Turkiets status som kandidatland skapat en grund och ger oss bättre möjligheter att ställa krav på förändringar i Turkiet. De framsteg som skett under året är en konsekvens av de krav EU har ställt på Turkiet. I EU-kommissionens rapport välkomnas dessa framsteg, särskilt de konstitutionella reformerna, men EU-kommissionen konstaterar att de inte är tillräckliga. I vilken utsträckning skyddet för de mänskliga rättigheterna i Turkiet verkligen kommer att stärkas kommer att bero på tolkningen av de konstitutionella tilläggen, detaljerna i genomförandelagstiftningen och den praktiska tillämpningen av lagarna av myndigheterna. Den turkiska regeringen har gjort vissa ansträngningar för att komma till rätta med förekomsten av tortyr och av förnedrande och omänsklig behandling under året. Regeringen har t.ex. skickat cirkulär till regionala myndigheter där det uttalat sägs att tortyr är förbjudet i lag och uppmanar dem att öka ansträngningarna för att förebygga brott mot mänskliga rättigheter. Återigen konstateras i kommissionens rapport att situationen i praktiken inte förbättrats, och detta är djupt oroande. Vi fortsätter därför att driva på för att Turkiet ska uppfylla de krav som finns i EU:s partnerskapsdokument som fastställer vilka prioriteringar den turkiska regeringen bör göra för att uppfylla Köpenhamnskriterierna, där bekämpandet av tortyr är en viktig fråga. Genom bistånd från Sida har Sverige också under många år stött turkiska frivilligorganisationer i deras kamp mot tortyr. Regeringen har nyligen beslutat att ge Sida i uppdrag att utarbeta en landstrategi för samarbete med Turkiet där uppfyllandet av Köpenhamnskriterierna, framför allt ökad respekt för mänskliga rättigheter, utgör en prioriterad del. Jag instämmer i Lars Ohlys bedömning att situationen för assyrier/syrianer och kaldéer alltjämt är otillfredsställande. Kommissionen uppmärksammar dessa brister i sin rapport, liksom de framsteg som har gjorts. Ett positivt steg var premiärministerns cirkulär till lokala myndigheter i juni i år, som bekräftade de emigrerade syriansk-ortodoxa turkiska medborgarnas rättigheter att återvända till sina byar. Regeringen kommer att fortsätta, såväl inom EU som vid bilaterala kontakter och genom direkt stöd till organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter, att verka för att Turkiet ska leva upp till sina löften och vidta kraftfulla åtgärder för att förbättra minoriteternas ställning i enlighet med internationella åtaganden. Hittills har det funnits en diskrepans mellan vad den turkiska regeringens företrädare sagt och vad som sker i praktiken. Sverige kommer både bilateralt och inom EU att fortsatt verka för att ord och handling stämmer överens.
Fru talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret. Som framgår av svaret instämmer utrikesministern i många av de farhågor som jag uttrycker för situationen i Turkiet. Men samtidigt finns det skillnader - kanske i nyans, men ändå skillnader - i sättet att se på Turkiets nuvarande status som kandidatland och på Turkiets uppfyllande av Köpenhamnskriterierna. Först och främst säger utrikesministern att de framsteg som skett under året är en konsekvens av de krav som EU ställt på Turkiet och att Turkiets status som kandidatland skapat en grund för att ställa krav på förändringar i Turkiet. Å andra sidan instämmer utrikesministern med mig när jag säger att situationen för mänskliga rättigheter i praktiken inte har förändrats och att de förändringar som gjorts i den turkiska lagstiftningen egentligen mest är kosmetika. Utrikesministern säger också att hittills har det funnits en diskrepans mellan vad den turkiska regeringens företrädare sagt och vad som sker i praktiken. Ja, den diskrepansen har funnits sedan år 1839. Då undertecknade Turkiet för första gången ett internationellt avtal som man sedan ignorerade. Vad som skett under den senaste tiden är att Turkiet har avskaffat vissa förbud. Köpenhamnskriterierna går mycket längre än så. De handlar inte om att avskaffa förbud, utan de handlar om att införa likvärdiga rättigheter för minoriteter när det gäller att utveckla sin etnicitet språkligt, socialt, kulturellt och ekonomiskt. Ett tydligt exempel på att Turkiet inte är intresserat av att uppfylla de här kraven är att man såsom medlemsstat i Europarådet ännu inte har ratificerat konventionen från år 1995 om skydd för minoriteter. Turkiet har haft oerhört stora förmåner i förhållande till EU, Europarådet och Nato - sannolikt på grund av sitt strategiskt viktiga geografiska läge, vilket medfört att västmakterna traditionellt har varit i behov av Turkiet på olika sätt. I dag är det behovet kanske större än tidigare. Turkiet är det enda muslimska land som har ställt upp med militär styrka för att bekämpa terrorismen i Afghanistan, som man säger. Medveten om sin förmånliga sits har Turkiet i dagarna gått så långt att man har framfört hot om att annektera norra Cypern för den händelse att EU Nu är det dags att ställa mycket starka och tydliga krav på Turkiet. För det första: Den turkiska regeringen måste ratificera ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter, och den turkiska regeringen måste ratificera konventionen för regionala språk och minoriteters språk. Det är ett minimum för att över huvud taget fortsätta att diskutera med Turkiet att man ansluter sig till de internationella konventionerna. Dessutom bör den turkiska regeringen redogöra för lösningen av minoritetsfrågorna med en lista över konkreta åtaganden, bl.a. följande: Samtliga regleringar i den turkiska lagstiftningen, inklusive den turkiska grundlagen, som förbjuder och förnekar kurdernas identitet ska tas bort. Grundlagen och lagstiftningen ska garantera landets kulturella, språkliga och etniska mångfald, och alla rättsregler om förbud för kurder att använda sig av sitt modersmål i radio och TV-sändningar ska upphävas. För det andra: Lagen om undantagstillstånd samt lagen om tillfälliga byvaktssystem i de kurdiska regionerna måste upphävas. Befolkningen i de byar som bränts ned eller där befolkningen förflyttats med tvång ska få möjligheter att i trygghet återvända till sina hem. Man ska också ersättas för ekonomiska förluster. För det tredje: Förändrade stads-, by och ortsnamn ska återgå till de ursprungliga. Kurdiska föräldrar ska ha rätt att ge sina barn kurdiska namn, och vuxna ska ha rätt att byta till kurdiska namn. För det fjärde: Amnesti måste utfärdas för de personer som dömts för eller anklagats för separatism. Förbudet att verka politiskt ska hävas för de personer som är dömda till detta. Samtliga politiska fångar i Turkiet måste frisläppas. För det femte: Dödsstraffet ska avskaffas.
Fru talman! Listan på krav som Turkiet måste uppfylla kan ju göras ännu längre än den vi just har hört. Det finns mycket som återstår för Turkiet för att man ska uppfylla Köpenhamnskriterierna och därmed på allvar kunna förhandla om medlemskap i EU. Samtidigt ska vi komma ihåg - och det är viktigt att framhålla för Turkiet - att det är klart att vi skulle välkomna ett demokratiskt Turkiet i EU. Det skulle också vara bra för EU med ett land med så stor muslimsk befolkning för det skulle ge bättre mångfald till Det som vi kan se som positivt med att Turkiet har blivit kandidatland i EU - och som Lars Ohly sade i början - är att det har blivit en betydligt öppnare diskussion om dessa frågor än tidigare. Jag har flera gånger haft som exempel då jag första gången mötte den turkiske utrikesministern. Han ville då inte ens ta ordet kurd i sin mun eller tala om kurdisk litteratur. Senare överlämnade han när han kom till Sverige kurdiska böcker som ett exempel på hur kurdiska kan användas som språk i Turkiet. Han föreslog också i turkisk TV en rätt för radio och TV-utsändningar på kurdiska. Det som hände efteråt var att han själv hotades av åtal för att han hade föreslagit att kurdiska skulle användas i radio och TV-sändningar. Några av de böcker han överlämnade här beslagtogs senare av lokala myndigheter. Det här visar på paradoxen i det turkiska samhället: Det finns säkert ett antal personer och organisationer som vill demokratisera Turkiet och som vill genomföra rättigheter för kurderna och ge alla samma mänskliga rättigheter. Samtidigt finns det en apparat som hårt motsätter sig detta och motarbetar reformerna och förbättringarna. Jag tycker att Sverige ska fortsätta att agera både bilateralt gentemot Turkiet men också inom EU för att ställa krav på en utveckling av de mänskliga rättigheterna. Ord och handling måste stämma överens.
Fru talman! Jag instämmer i att vi välkomnar ett demokratiskt Turkiet som medlem i EU, men vägen dit är oerhört lång. Det är en milslång väg på vilket Turkiet kanske har tagit en meters steg genom de förändringar i lagstiftningen som har genomförts. Då måste vi fråga oss hur vi kommer framåt.

Utrikesministern menar, trots allt, att den kandidatstatus som Turkiet har fått har inneburit förbättringar och större möjligheter att ställa krav på Turkiet. Den rapport som jag i min interpellation hänvisar till från Amnesty inbegriper t.ex. meningen: "Listan över tortyroffer är oändlig och inbegriper även kvinnor och barn." Detta skriver Amnesty i sin rapport. Det är tydligt att bekännelser som framtvingas under tortyr används som bevis under rättegångar. När det gäller situationen för den mindre minoriteten assyrier/syrianer och kaldéer är det fortfarande så att de inte har rätt att återvända, och i många fall vågar de inte återvända till Turkiet av rädsla för repressalier eller i värsta fall fängslanden. Situationen har inte bara inte förändrats utan har t.o.m. försämrats. Den Amnestyrapport som lades fram för tre år sedan innefattar inte lika grova och klara skrivningar om förekomsten av tortyr i Turkiet. På vilket sätt har Turkiets status som kandidatland lett till att situationen har förbättrats? Utrikesministern säger att det förs en öppen diskussion i det turkiska samhället, och hon tar som exempel att den turkiske utrikesministern överlämnar kurdiska böcker. Men för människor som lever och verkar i Turkiet, som arbetar för minoriteters rättigheter, som arbetar för demokratiska och politiska rättigheter, är det nog mycket svårt att se någon som helst ljusning så här långt. Därför kvarstår kraven, som ett minimum, att utrikesministern, likväl som EU:s representanter, bör tala klarspråk. Först och främst bör man säga att ingen som helst rabatt på kraven om att uppfylla Köpenhamnskriterierna kommer någonsin att erbjudas Turkiet alldeles oavsett landets viktiga geopolitiska läge. Man ska också ställa sig bakom de kortsiktiga krav jag räknade upp som ett minimum för Turkiet att uppfylla innan ens diskussioner om en s.k. screening kan påbörjas. Det är inga konstiga krav. Det är mycket kortsiktiga politiska kriterier som kan öppna för en dialog i det turkiska samhället mellan minoriteter och den turkiska regimen. På längre sikt håller jag med utrikesministern om att det finns oerhört många fler krav som Turkiet måste uppfylla innan det kan bli meningsfullt att gå in i diskussioner om Turkiets medlemskap i den europeiska unionen.
Fru talman! Jag håller fullständigt med Lars Ohly om att det är självklart att Turkiet inte ska få något slags rabatt på de krav vi ställer på Turkiet därför att landet anser sig vara en viktig militärmakt i detta läge. Det är fullständigt självklart. De krafter som gärna hade velat se en sådan utveckling i Turkiet har också blivit mycket besvikna på den diskussion som har varit inom EU. Där har de sett att det inte bara har varit Sverige utan i princip alla EU:s medlemsstater som har haft samma utgångspunkt. Turkiet måste uppfylla Köpenhamnskriterierna. Turkiet måste uppfylla krav på mänskliga rättigheter och internationella förpliktelser. De konventioner som Lars Ohly tog upp tidigare är viktiga, men det handlar självklart också om att se till att verkligen genomföra dem. Ett av de stora problemen är här det som Lars Ohly tar upp, nämligen tortyren. Jag tror dock inte att förekomsten av tortyr har förvärrats eller ökat i Turkiet, utan att det snarare är fråga om att kunskaperna har förbättrats. Det tror jag beror på - trots de fortsatta övergreppen, trots alla de problem som finns kvar - en öppnare debatt och större möjligheter att öppet få kunskap om vad som sker. Det är ändå första steget mot att sedan se en reell förbättring. Vi kan också se att det stora flertalet av alla de organisationer - även kurdiska organisationer - som verkar i Turkiet säger att om Turkiet inte hade fått kandidatlandsstatus i EU vid den tidpunkt som landet fick det hade det förmodligen blivit en ännu större backlash när det gäller mänskliga rättigheter.

Fru talman! Jag välkomnar utrikesministerns svar. Jag tycker att det är tydligt. Jag tror att de skillnader som jag har försökt att lyfta fram handlar mer om nyanser än om skilda åsikter i sak. Det är naturligtvis bra. Däremot är jag tveksam till den strategi som innebär att man hela tiden flyttar tillbaka försvarslinjen för när man ska kunna ställa krav. Tidigare var den svenska officiella linjen - även EU:s linje - att kandidatlandsstatus skulle uppnås först när Turkiet hade uppfyllt grundläggande kriterier. Sedan ändrades detta och det sades att detta var ett medel för att få Turkiet att uppnå de grundläggande kriterier som Köpenhamnsöverenskommelsen talar om. Jag är rädd för att denna försvarslinje flyttas ytterligare bakåt. Det får inte ske. Man måste tala om var gränsen går. Turkiet har fått status som kandidatland på grund av att vi inser vikten av att ett demokratiskt Turkiet närmar sig övriga Europa och gärna på sikt också blir medlem. Men vi kommer inte att på något sätt rabattera kraven när det gäller mänskliga rättigheter och demokrati. De kvarstår oförändrade. Turkiet har nu bollen. Det är Turkiet som ska uppfylla kraven. Det är ingen annan som kommer att flytta på sig eller ändra kraven på grund av att Turkiet önskar så. Det måste klargöras.
Fru talman! Jag tror att både Sverige och EU har varit tydliga i fråga om att framföra att Turkiet måste uppfylla Köpenhamnskriterierna innan de ens kan börja förhandla om medlemskap i EU.

Låt mig börja med att säga att arbetet med att bekämpa internationell terrorism har högsta prioritet. I detta arbete samarbetar vi med alla länder, och naturligtvis i mycket stor utsträckning med USA, som ju utsatts för det värsta dådet i terrorismens blodiga historia. Samtidigt får detta arbete inte medföra att vi ger avkall på det som vi ytterst vill försvara, nämligen demokratin, de mänskliga rättigheterna och det öppna samhället. Vi stöder givetvis Bushadministrationens ambition att ställa de ansvariga inför rätta, vilket angivits som ett mål redan från första dag. Vi förutsätter också att detta kommer att ske i enlighet med folkrätten och med full respekt för mänskliga rättigheter. Den svenska regeringen påpekar detta i kontakterna med den amerikanska regeringen, närhelst det är påkallat. Alla länder har vissa extraterritoriella rättigheter avseende lagstiftning och dömande. Sverige och andra stater har t.ex. rätt att lagstifta mot och döma över krigsförbrytelser, folkmord och brott mot mänskligheten, liksom i stor utsträckning mot terroristbrott, oavsett var dessa brott ägt rum. USA torde därför ha jurisdiktion över de mål som kan tänkas bli aktuella inför en amerikansk militärdomstol. Däremot är det i princip aldrig tillåtet att upprätta domstolar på främmande mark utan tillåtelse, och inte heller att gripa personer på en annan stats territorium utan tillåtelse. Den principen kommer Sverige givetvis att hävda med kraft för egen del, och vi har all anledning att utgå från att även andra EU-stater har samma inställning. Dessa förbud är dock inte utan undantag. I Afghanistan pågår en internationell väpnad konflikt, ett krig, och i detta är USA en av parterna. Under en väpnad konflikt har en part t.ex. rätt att ta krigsfångar och att ställa dem inför rätta, inklusive under vissa omständigheter i domstolar som upprättas på de krigförandes territorium. Rättegångar mot krigsfångar måste ske i enlighet med den tredje Genèvekonventionen från 1949 och med de mänskliga rättigheterna, särskilt artikel 14 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. I presidentens militärorder om de militära domstolarna är inte alla detaljer angivna. Det finns dock en del oroande drag, och beslutet har också mött stark kritik från många mänskliga rättighetsorganisationer. Militärdomstolar är inte förbjudna i sig, men de måste enligt nyss nämnda konvention om medborgerliga och politiska rättigheter vara oavhängiga och opartiska samt inrättade enligt lag. Det faktum att de amerikanska specialdomstolarna kommer att tillämpa hemliga förfaranden är inte i sig nödvändigtvis förbjudet, men måste kunna motiveras bl.a. utifrån den nationella säkerheten. Sedvanliga regler om bevisningens styrka och möjligheter att granska bevisning måste självklart gälla. Vidare måste den tilltalade också ha rätt att överklaga. Självfallet får det inte heller förekomma någon diskriminering i dessa avseenden. Till sist, vad gäller den internationella brottmålsdomstolen, kan jag försäkra Lars Ohly att den svenska regeringen gör allt som står i dess makt för att försöka påverka USA. Under det svenska ordförandeskapet antog EU en gemensam ståndpunkt om internationella brottmålsdomstolen och genomförde två démarcher i Washington. Jag skrev själv en debattartikel i Washington Post i denna fråga. Vi fortsätter från svensk sida att vara drivande inom EU-kretsen i detta arbete. Den amerikanska kongressen har tyvärr nyligen antagit en lagstiftning som kommer att försvåra amerikansk medverkan i förberedelserna inför domstolens upprättande. Den amerikanska kritiken har gått ut på att rättssäkerheten inte skulle vara garanterad i den internationella brottmålsdomstolen. Sverige delar inte denna uppfattning. Det är den svenska regeringens uppfattning att alla åtalades mänskliga rättigheter ska respekteras, alltid och inför alla domstolar.
Fru talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret, som denna gång dock är en uppvisning i hur man förmildrar argumentationen mot USA:s pågående förändring av rättssystemet i den påstådda kampen mot terrorismen. Detta är inte en juridisk fråga. Detta är i högsta grad en politisk fråga. Detta handlar om ett synsätt där det är viktigt att utrikesministern mycket tydligare än i sitt interpellationssvar tar ställning för rättssäkerheten och mot alla de inskränkningar som vi nu ser inte bara i USA utan också i andra länder över hela världen. Därför ska man inte i den här diskussionen mildra kritiken mot Bushadministrationen genom att påminna om vikten av kampen mot terrorismen - den är vi överens om. Men låt inte Bushadministrationen få ett ytterligare argument mot inskränkningar av rättsliga principer, som vi anser inte någon gång kan inskränkas med hänvisning till kampen mot terrorismen. Man bör givetvis inte heller i ett sådant interpellationssvar stödja Bushadministrationens ambition att ställa de ansvariga inför rätta. Det är självklart - det handlar inte heller min interpellation om. Den handlar om rättssäkerhet och om de inskränkningar av rättssäkerheten som vi ser i dag. Det är också oerhört milt att förutsätta att detta kommer att ske i enlighet med folkrätten och med full respekt för mänskliga rättigheter, när hela min interpellation handlar om ett exempel på att denna respekt saknas. I USA sitter i dag ca 1 000 personer fängslade i anslutning till de terroristbrott som skedde den 11 september. 800 av dem är inte namngivna. Vi vet inte var de finns eller vad de är anklagade för. Jag måste bekymrat fråga mig: Är det så att amerikanska konservativa republikaner talar ett tydligare klarspråk om Bushadministrationens inskränkningar och rättssäkerheten än vad Sveriges utrikesminister gör? Man kan i alla fall få det intrycket när man läser t.ex. William Safire i New York Times, som kallar Bushadministrationens beslut om att inrätta militärdomstolar kängururätt. Han är så tydlig i sitt avståndstagande från detta - lika tydlig som han är i sitt avståndstagande från terrorismen. Det ska medges att William Safire och jag minsann inte är överens om de krigsinsatser som i dag sker i Afghanistan, men han menar att detta är en avgörande nyordning. I Aftonbladet den 17 november skriver Anders Forsberg att vad Usama bin Ladin nu har uppnått är något som "vare sig Röda brigaderna, IRA, korsikansk nationalism eller Andreas Baader och Ulrike Meinhof lyckades på sin tid", nämligen att få rättssamhället att inskränkas i panik. I en ledare samma dag skriver Expressen att vi måste stoppa militärdiktaturens etablering i väst. Thomas Hammarberg: "Är vi på väg att gå i terroristernas fälla? - I en rad länder pressas nu lagar igenom i snabb takt som begränsar grundläggande friheter. Genom offentliga uttalanden utpekas enskilda, organisationer och företag som misstänkta utan övertygande bevisning." Fru talman! Jag kräver ett klarare avståndstagande från alla dessa exempel på inskränkningar av rättsliga principer som nu sker i den påstådda kampen mot terrorismen.
Fru talman! Den svenska regeringen stödde USA:s rätt till självförsvar när det gällde terroristattackerna. Det innebär inte att vi därmed stöder militärdomstolar och alla de andra åtgärder som vi kan se kommer i spåren av terroristattackerna och efter det militära självförsvaret. Det finns mycket att kritisera förslaget om militärdomstolar för. Om Lars Ohly läser med andra ögon kan han nog också se i svaret att vi inte alls är tillfreds med förslaget om militärdomstolar. Det Lars Ohly har fått här är inte ett debattartikelsvar, utan ett svar om vilka rättsregler som gäller i fråga om militärdomstolar. Vi vet ännu väldigt lite, och det vi har fått reda på har varit väldigt vagt i konturerna. Men vi har också talat om att vi är oroliga för det. Självklart måste vi värna rättssäkerheten. Självklart måste vi värna rättssamhället. Om vi ska försvara de gemensamma värden vi har - om vi ska försvara demokratin och det öppna samhället - måste det ske med principer som just garanterar rättssäkerheten och det internationella regelsystemet.
Fru talman! Andra länder har redan tagit USA:s, eller rättare sagt president Bushs, beslut om att inrätta militärdomstolar som intäkt för att själva agera. I 18 november. Anklagelsen gäller att de har länkar till islamistiska militärgrupper. Ett flertal av de som har åtalats har sagt att de torterades medan de hölls isolerade på statssäkerhetsunderrättelsetjänstens fånganstalt. Där förekommer, enligt Amnesty, ofta tortyr och misshandel. Den egyptiska underrättelsetjänsten är också en av de underrättelsetjänster som har varit mest aktiv i samarbete med USA sedan terroristdåden. Internationellt samarbete har lett till 360 fängslade i 50 länder på initiativ av USA och CIA. Egypten har varit mycket hjälpsamt och mycket aktivt i sitt samarbete med CIA. Detta är exempel på att ett land som systematiskt kränker mänskliga rättigheter och går emot rättsliga principer nu tar USA:s beslut som intäkt för att själv agera i sin kamp mot inhemsk opposition. Frågan måste ställas om vi är beredda att kasta grundläggande krav på rättssäkerhet överbord i samma hastiga takt som nya terrorlagar kommer till. Svaret på den frågan måste vara nej. Det finns ingenting som tjänar som argument för sådana inskränkningar. Tvärtom är det ett sätt att gå terroristerna till mötes. Vi är överens om att de hotar det öppna och demokratiska samhället. Men låter vi åtgärder för att bekämpa terrorismen gå i precis den riktning som terroristerna har velat har vi fallit i en klassisk fälla. Då har vi inte stått upp för försvaret för demokratin och rättssäkerheten, och det kommer att slå tillbaka mycket hårt. William Safire, som jag tidigare citerade, säger också i sin artikel i New York Times att president Bush i en orwellsk vändning kallar denna sovjetinspirerade rättsordning för schyst och rättvis. Det är hård kritik. Instäm i den, utrikesministern! William Safires bedömning av sin egen regerings åtgärder i kampen mot terrorismen. Det är det minsta man bör kunna kräva av Sveriges utrikesminister. Hon måste visa att det finns gränser för den allians mot terrorismen som hon säger att Sverige har anslutit sig till och som innebär att Sverige officiellt har gett sitt stöd för USA:s rätt till självförsvar. De gränserna går vid försvaret för demokratin och vid försvaret för rättssamhällets principer. Det finns inget argument som vi är beredda att acceptera för att inskränka dessa rättigheter.
Fru talman! Jag föredrar nog att kritisera förslaget om de amerikanska militärdomstolarna i eget namn i stället för i den republikanska högerns namn, eftersom jag i andra sammanhang kan ha väldigt kraftiga invändningar mot hur den republikanska högern ser på rättssamhället. Fru talman! Om Lars Ohly hade lyssnat på vad jag sade och läst svaret ordentligt hade han insett att kritiken mot eventuella förslag som urholkar rättssamhället och mot förslaget om de amerikanska militärdomstolarna finns där. Man ska komma ihåg, Lars Ohly, att rättssäkerhet också är en fråga om just juridik och inte bara om politik. Det är därför Lars Ohly har fått ett juridiskt svar, som visar gränserna. Vi har också från den svenska regeringens sida väldigt tydligt klargjort att mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och folkrättens regler självklart måste gälla också i kampen mot terrorismen. Vi får inte börja urholka viktiga rättsregler, för det - där kan jag instämma med Lars Ohly - vinner inte rättssamhället på. Dessutom vinner terroristerna på det opinionsmässigt. Det är ett skäl till att justitieministern och jag har sagt att vi ska ha en gemensam nordisk arbetsgrupp som ska se över rättssäkerheten när det gäller hela detta arbete. Vi har haft en likartad syn på detta i Norden. Vi har likartad lagstiftning i Norden. Vi tycker därför att det finns ett särskilt intresse av att vi i Norden gemensamt diskuterar dessa frågor. Här har vi också både EU-medlemmar och medlemmar i FN:s säkerhetsråd, som ger oss en bra grund för att diskutera rättssäkerheten vidare. Jag är också övertygad om att många EU-länder, om inte alla, kommer att ha samma uppfattning som Sverige och dessutom kritisera USA om man får se förslag som går utöver vad rättssamhället kan godkänna. Vi har sett att det preliminära förslaget om miltitärdomstolarna har fått stark kritik från ett antal länder runtom Europa, även om vi fortfarande har väldigt få detaljer och vet väldigt lite om reglerna. Vi kan vara oense om USA:s rätt till självförsvar, Lars Ohly. Däremot kommer vi inte vara oense om vikten av att värna rättssamhället och rättssäkerheten.
Fru talman! Det förs också en diskussion i det amerikanska samhället i dag om användandet av tortyr för att få fram uppgifter. Det har än så länge inte lett till något lagförslag, men det finns krafter i kongressen som verkar i den riktningen. Det beslut som president Bush har tagit innebär att USA säger sig ha extraterritoriella rättigheter när det gäller att döma människor i en utsträckning som jag menar strider både juridiskt och politiskt mot den linje som Sverige tidigare har haft. Knappast kommer dessa domstolar att döma i Sverige. Knappast kommer de att döma i Spanien. Men det finns en stor risk att USA tar sig rätten att upprätta militärdomstolar i Pakistan och Afghanistan. Det är domstolar som prövar bevisningen i hemlighet, som förvägrar anklagade en rimlig advokathjälp och som t.o.m. förvägrar dem rätten att överklaga. USA:s motstånd mot den internationella brottmålsdomstolen framstår som rimligt med hänvisning till att USA tar sig sina rättigheter självt och därmed kan ställa det internationella samfundet åt sidan. Utrikesministern säger att hennes kritik bör framföras i hennes eget namn och inte i någon konservativ republikansk kolumnists namn. Gärna det! Jag kan också förstå att jag kan vara tydligare än vad utrikesministern kan vara. Men misstanken finns där. De nuvarande förändringarna inom EU på rättssäkerhetens område kan inte fullt ut förklaras om utrikesministern tar ett kraftfullt avstånd från USA:s beslut att inrätta specialdomstolar. Det finns misstankar om kopplingar mellan den diskussion som även förs i Europa om att inskränka rättssäkerheten och den milda kritik som jag tycker att utrikesministern gör sig skyldig till i fallet med USA:s militärdomstolar. Misstanken finns om att det ligger andra avväganden än värnandet av rättsstaten bakom utrikesministerns agerande.
Fru talman! Jag vet att riksdagen ska ha en särskild debatt om rättssäkerheten på fredag, så då får både Lars Ohly och andra möjlighet att återkomma till hur vi ska värna rättssäkerheten. Självklart är det viktigt att vi i kampen mot terrorismen fortsätter att värna rättssäkerheten och att vi varken internationellt eller i EU går så snabbt fram eller så långt att vi urholkar de principer som ska gälla. När det gäller de amerikanska militärdomstolarna tycker jag att jag har varit tydlig i talarstolen. De förslag vi har sett hittills, även om vi inte känner detaljerna, gör oss väldigt oroliga. Vi tycker inte att rättssäkerheten är tillgodosedd om det inte ges möjlighet att överklaga. Vi tycker inte att rättssäkerheten tillgodoses om diskriminerande regler gäller. Vi tycker att det är självklart att hela rättssystemet måste vila på internationella rättsligt erkända principer. Det gör inte det förslag vi har sett om amerikanska militärdomstolar. Jag tycker därför att det förslaget är väldigt olyckligt både ur internationell synvinkel och ur USA:s egen synvinkel.

Fru talman! Margareta Viklund har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att ädelreformens grundprinciper ska kunna efterlevas, vilka åtgärder jag tänker vidta för att tillgodose personalförsörjningen inom äldreomsorgen och på vilket sätt regeringen tänker stödja kommunerna så att de äldres boenden och boendeformer tillgodoses. Jag vill inleda med att understryka att ädelreformens intentioner i grunden är riktiga och ligger fast. Ambitionen ska vara att äldre personer med behov av vård och omsorg ska kunna få dessa behov tillgodosedda integrerat i boende och vardagsliv. Även om man har omfattande behov ska det vara möjligt att få dem tillgodosedda i hemmiljö, i det ordinära boendet eller i ett särskilt boende. Utvecklingen under 1990-talet har inneburit förbättrade möjligheter för äldre personer med långvariga vårdbehov att bli hjälpta i hemmiljön. Utvecklingen har också inneburit betydande förbättringar beträffande boendestandarden i särskilda boendeformer. För att vården och omsorgen om de äldre ska fungera på det sätt som var syftet med ädelreformen krävs dock att vi kommer till rätta med de brister som uppmärksammats inom dessa områden under senare år. Uppföljningar visar att den successiva ökning av vårdtyngden som ägt rum under 1990-talet, både i särskilt boende och i hemsjukvården, inte har mötts av ett tillräckligt uppgraderat medicinskt omhändertagande. Regeringen ser med stort allvar på de brister som fortfarande finns inom detta område, eftersom inriktningen mot att vårda människor i ordinärt eller särskilt boende förutsätter trygghet och kvalitet i det medicinska omhändertagandet. Mot bakgrund av detta görs det nu stora satsningar inom vården för äldre personer inom ramen för den nationella handlingsplanen för utveckling av hälsooch sjukvården. Områden som prioriteras är en förbättrad samverkan mellan huvudmännen, en ökad läkarmedverkan och en i övrigt utvecklad kvalitet av medicinska insatser i den kommunala primärvården. I detta sammanhang vill jag också betona betydelsen av en sammanhållen service, vård och omsorg i hemmet, där även behov av social karaktär beaktas. Vikten av detta var något som betonades i samband med ädelreformen. Regeringen anser att utvecklingen under 1990-talet, med minskande inslag av service och sociala insatser inom äldreomsorgen, är oroande. Vad gäller boende för äldre personer är det kommunerna som ansvarar för att man i de olika boendeformerna har de resurser, den organisation och den kompetens som krävs för att kunna erbjuda äldre en god och trygg vård och omsorg. Inom ramen för de bestämmelser som finns i socialtjänstlagen har kommunerna stor frihet att planera äldreomsorgen efter lokala behov och förutsättningar. I juli 2000 trädde en ny bestämmelse i socialtjänstlagen i kraft som innebär att länsstyrelserna ska verka för att kommunerna planerar för att kunna tillgodose framtida behov av bistånd, t.ex. i form av särskilda boendeformer. Bestämmelsen tydliggör vikten av att landets kommuner verkligen har en beredskap för att uppfylla socialtjänstlagens krav på vissa insatser för äldre personer. Tillräcklig personal och kompetensförsörjning är naturligtvis avgörande för att kvalitetsbrister ska kunna arbetas bort och för en god och trygg vård och omsorg för äldre personer. De svårigheter som i dag finns att rekrytera och behålla personal med adekvat kompetens är därför oroande. Ansvaret för frågor som berör personalförsörjning inom vård och omsorg är delat, och det behövs insatser från flera parter för att förbättra tillgången till personal med rätt kompetens. Det fortsatta arbetet med dessa frågor måste bedrivas med utgångspunkt i respektive parts ansvar. För att stimulera kommuner och landsting att tidigarelägga anställningar nästa år avser regeringen att lämna förslag till riksdagen om att temporärt tillföra sektorn resurser för detta ändamål. Mot bakgrund av den fortsatta höga arbetskraftefterfrågan och uttalad arbetskraftsbrist inom bl.a. vård och omsorg har regeringen också i årets vårproposition anfört att 100 miljoner kronor årligen under perioden 2002-2004 bör avsättas för att stimulera till minskad deltidsarbetslöshet. Detta är en viktig åtgärd för att stärka personalförsörjningen inom vården och omsorgen, då det inom dessa områden finns en hög andel deltidsarbetslös personal.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag tycker att det pekar på att socialministern tar frågan om äldreboendet och äldrevården på ett stort allvar. Men delar av svaret hade också kunnat duga som ett svar på mina frågor i en debatt för kanske 10-15 år sedan. Ministern säger bl.a. att "områden som prioriteras är en förbättrad samverkan mellan huvudmännen, en ökad läkarmedverkan och en i övrigt utvecklad kvalitet av medicinska insatser i den kommunala primärvården." Det jag citerade var ju det som principer och intentioner i ädelreformen skulle garantera. Nu står man tydligen på noll igen. år och äldre. Det särskilda boendet har stadigt ökat år från år. Som situationen ser ut i dag i de flesta kommuner liknar vårdbehoven för de äldre i de särskilda boendeformerna de behov som tidigare fanns vid sjukhemmen eller sjukvårdens långvårdsplatser. En stor skillnad är att det särskilda boendet inte är dimensionerat för de äldres stora vårdbehov. Vårdtyngden har generellt ökat under de senaste åren. Det här gäller också den vård och omsorg som sker i hemmen. Genom de besparingar som kommunerna har tvingats till har inte tillräckligt med personal kunnat anställas. Det har inneburit att personalen har fått för stor arbetsbelastning, som har medverkat till att antalet långa sjukskrivningar har ökat. Situationen är på vissa håll kaotisk. I dag har de äldre som av trygghetsskäl inte vill bo hemma ingen annan boendeform än det egna hemmet, där de kan få olika former av stöd. Men för många är det stödet, framför allt ur trygghetssynpunkt, inte tillräckligt. Enligt rapporten Rättssäkerhet inom äldreomsorgen, som Socialstyrelsen och länsstyrelserna har sammanställt, väntar äldre i hälften av landets kommuner på att få den plats i ett särskilt boende som de har lovats. I januari förra året stod Det är katastrofalt att vi i dagens Välfärdssverige inte har plats för våra äldre som har varit med om att bygga upp det välstånd som många av oss lever i i dag. Många äldre får inte flytta till särskilt boende någonstans, varken i sin egen kommun eller i en annan kommun som de söker sig till, på grund av platsbrist. Det behövs omedelbara insatser för att man ska kunna åtgärda boendesituationen för de äldre. Åren 1998 och 1999 fick kommunerna statliga stimulansbidrag för att bygga särskilda boendeformer för de äldre. Det räcker inte, eftersom behovet av särskilda boendeformer ökar med ett ökat antal äldre äldre. Kommunerna kan på grund av en ansträngd ekonomi inte själva bygga ut antalet platser för äldreboende. Vilka åtgärder har regeringen planerat för att komma till rätta med den akuta bristen på platser i särskilt boende? Förutom att det är en akut brist kommer det i och med det ökade antalet äldre att behövas ytterligare platser i särskilt boende. Tänker regeringen åtgärda det? Med fler äldre blir det också fler dementa. Hur har regeringen tänkt bistå kommunerna med hjälp för att man ska kunna bygga gruppboenden för dessa personer? Har regeringen handlingsberedskap för att också ge de äldre som av olika skäl inte längre vill bo hemma en möjlighet till någon form av äldreboende? Jag vill inte ha svaret att det jag har frågat om är kommunernas ansvar. Jag vet på ett ungefär var gränserna går. Men när kommunerna genom åtstramningar och pålagor inte mäktar med har väl också staten och regeringen ett ansvar för invånarna, även de äldsta i landet.
Fru talman! Jag tvingas dessvärre upprepa att det just är kommunerna som har ansvaret. Det är ganska viktigt. Jag tror inte att någon här i riksdagen tänker sig att staten ska ta över ansvaret för äldreomsorgen. Då skulle vi få en helt ny situation, en helt ny struktur för hela vår socialtjänst. Alltså är det kommunerna som är ansvariga. För staten gäller det att se till att man har en fungerande tillsyn och att de myndigheter som utövar tillsyn - det är länsstyrelserna och Socialstyrelsen, men framför allt länsstyrelserna - också har ett ansvar för att se till att kommunerna har en vettig planering när det gäller det särskilda boendet. Det tas nu en rad initiativ från länsstyrelsernas sida sedan vi ändrade lagen förra året för att man ska gå igenom med kommunerna hur situationen är. Jag brukar nämna Stockholms län som ett föredöme. Landshövdingen tog initiativ till en överläggning med kommunerna i början av hösten och gick igenom kommun för kommun hur läget var och vad som behövs i form av ökade insatser för att kommunerna ska kunna motsvara efterfrågan. Det är faktiskt bara på det sättet som vi kan arbeta. Man ska se till att staten för sin del har en fungerande tillsyn och att tillsynsmyndigheterna också bistår kommunerna i planeringen för de framtida behoven. Sedan är det också vår uppgift att se till att kommunerna har ekonomiska förutsättningar att leva upp till detta. Det är inte minst därför som vi ser till att kommunerna får ett ökat stöd. Vi kommer nu att lämna ett förslag om att skjuta till ytterligare ett par miljarder till kommunerna för att förbättra deras ekonomiska situation så att de kan anställa mer personal. Sedan ska man vara medveten om att bilderna av äldreomsorgen är en smula varierande. Man får akta sig för att bara hänvisa till den bild som ges i medierna. Socialstyrelsen har gjort en stor kartläggning, som presenterades för en månad sedan, och av den framgår att väldigt mycket faktiskt har förbättrats när det gäller äldreomsorgen och det särskilda boendet. Några siffror kan vara intressanta att ta del av. Socialstyrelsen konstaterar att en tydlig förbättring har ägt rum under senare år när det gäller boendestandarden i särskilda boendeformer. År 1993, för bara åtta år sedan, delade drygt 15 % av samtliga personer i särskilda boendeformer rum med annan person än maka eller make. Man bodde alltså i flerbäddsrum. en kraftig förbättring av boendestandarden. Jämfört med 1993 bodde också förra året betydligt färre personer i boende utan egen dusch och utan egen toalett. Standarden i det särskilda boendet har höjts väsentligt, beroende på kommunernas insatser. Socialstyrelsen rapporterar också, vilket är ganska viktigt, att utbildningen hos baspersonalen inom det särskilda boendet har ökat och faktiskt är bättre än inom övrig omsorg. Man konstaterar också att vistelsetiderna i det särskilda boendet är korta. Mer än hälften av de boende vistas i det särskilda boendet kortare tid än två år. Det är ganska naturligt att det blir ganska korta tider. Man konstaterar också, som sagt, att boendestandarden i det särskilda boendet är bra. Problemet nu är just att efterfrågan är större än vad kommunerna kan tillgodose, och det är oacceptabelt. Vi måste se till att kommunerna har planer för detta och att de har ekonomi för att kunna förverkliga sina planer.

Fru talman! Men vad hjälper det egentligen, socialministern, om standarden på det särskilda boendet har blivit bättre om inte människorna kan komma till det, om de inte får ta del av den? Det är väl jättebra om det blir en bra standard på vården; det vill vi väl alla ha. Det är ingen motsättning i det, absolut inte. Men det måste också finnas tillgång till vård för den som behöver det. Problemet, precis som socialministern sade, är att efterfrågan är större än tillgången. Då kan man fråga sig vad det i så fall beror på. Antingen kan det vara ekonomiska situationer som gjort att man inte har kunnat bygga i den utsträckning man tänkt sig, eller också är det något fel på planeringen. Jag kan inte förstå någonting annat. Orsaken till min interpellation är att många äldre, och även många i personalen som vårdar de äldre, mår väldigt dåligt i dag. Många äldre vårdas i boenden som inte på något sätt är anpassade till deras situation eller tillstånd. Socialministern pekar i sitt svar bl.a. på en ny bestämmelse i socialtjänstlagen, som innebär att länsstyrelsen ska vaka över kommunerna så att de äldre t.ex. får tillgång till särskilda boendeformer och att man därmed uppfyller socialtjänstens krav på vissa insatser för de äldre personerna. Det är väl bra i och för sig. Exemplet från Stockholms län är naturligtvis också väldigt bra, dvs. att man samlar in uppgifter och går igenom hur situationen är. Här har regeringen, med länsstyrelsen som sin förlängda arm, en möjlighet att påverka planeringen och att påverka dessa sammankomster. I socialministerns svar verkar det ändå som om ministern beträffande den medicinska vården har börjat titta på landstingens förmåga igen. Är det så? Enligt ädel skulle kommunerna klara åtminstone en stor del av den medicinska vården själva. Är det möjligen så att socialministern på nytt vill ge landstingen och sjukvårdshuvudmännen ett ökat ansvar för äldresjukvården? Riksdagen framhöll i anslutning till införandet av ädelreformen 1992 att samhällets service till vård av de äldre ska vila på tre grundläggande principer: rätten att själv bestämma hur man vill leva sitt fortsatta liv, rätten till trygghet och rätten till valfrihet. Anser socialministern att de här principerna har infriats? Vi kristdemokrater anser inte det. Vi vill ha en värdighetsgaranti som konkret uttrycker vad vården och omsorgen om de äldre ska innebära. Den ska omfatta, menar vi, både medicinsk kvalitet och omvårdnadskvalitet. Inom äldrevården ska den bl.a. innebära att det ska finnas en läkare knuten till varje sjukhem och till varje hemsjukvårdspatient, en läkare som är specialiserad på åldrandets sjukdomar och problem och som regelbundet besöker dessa omsorgstagare. Det ska finnas särskilda vårdenheter för senildementa och andra boende. Att det nu börjar vidtas åtgärder så att det finns större tillgång på egna rum tycker vi är bra, men det finns mer att göra på det området. Det ska också vara en självklarhet att äldreboendet ska finnas i eller i närheten av den kommundel där den person det gäller tidigare har bott. Jag skulle kunna räkna upp en massa konkreta och praktiska saker som i dag inte fungerar inom äldreomsorgen. Det är väl ändå ytterst, även om kommunerna har sitt ansvar, regeringens sak att se över det här.
Fru talman! Jag nämnde Stockholms län som ett exempel på hur en bra länsstyrelse kan fungera, men också som ett exempel på ett område där Kristdemokraterna är med och bestämmer och där det inte fungerar när det gäller de medicinska insatserna. Det går inte att hela tiden hävda att det är regeringens ansvar då detta är ett område där det är så klart uttalat att landstingen och kommunerna har huvudansvaret. landstingen har ansvar för sjukvården. Då måste ju landstingen se till att det verkligen fungerar när det gäller läkarmedverkan i äldreomsorgen. Stockholms län, där Kristdemokraterna faktiskt har ett mycket stort inflytande, har inte klarat detta. Det är inte så att Stockholms län på något sätt lever upp till någon sorts värdighetsgaranti när det gäller äldreomsorgen. I Stockholms län har man varit så koncentrerad på de andra garantierna i sjukvården att en stor del av primärvården och en del av de medicinska insatserna i äldreomsorgen faktiskt har kommit på efterkälken. Det här leder inte till att jag tycker att staten ska ta över ansvaret för Stockholms läns landsting, utan det leder just till detta: en uppmaning till länsstyrelsen och till Stockholms län att diskutera med både landstingspolitikerna och kommunalpolitikerna om vad man kan göra för att förbättra läget. Det är kommunerna som har ansvar för äldreomsorgen och landstingen som har ansvar för de medicinska insatserna, för läkarmedverkan, när det gäller äldreomsorgen. Det återstår mycket att göra. Det hjälper inte att ställa ut allmänna löften om värdighetsgarantier om det inte finns ekonomiska resurser och en vilja i kommuner och landsting att göra någonting åt detta. Vad vi kan göra från riksdagens sida är att se till att kommuner och landsting har de här ekonomiska resurserna. Sedan ska vi från statens sida driva på utvecklingen. Jag menar att väldigt mycket just nu sker runtom i landet för att förbättra situationen. Kommunalpolitikerna tar sin uppgift på allvar, likaväl som landstingspolitikerna gör det. Men det gäller att se till att stimulera dem till bättre planering och att vi gemensamt ser till att de har ekonomiska resurser att leva upp till detta. Då kan det bli någonting. Allmänna löften om garantier leder inte till förbättringar om de inte åtföljs av ökade resurser.
Fru talman! Jag räknade med att socialministern skulle dra upp Stockholm. Därför har jag tagit med mig en skrift som heter Sanningen om Stockholm, där vi från kristdemokratiskt håll pekar på hur den verkliga sanningen är när det gäller situationen inom äldreomsorg, inom barnomsorg och på olika andra håll. Jag vill gärna överlämna den till socialministern senare. Socialministern säger helt riktigt att det är kommunerna som har ansvaret, kanske inte det yttersta men ändå ett ansvar, att organisera äldreomsorgen och se till att den fungerar som den ska efter de regler och riktlinjer som finns. Men för att äldreomsorgen ska kunna fungera på ett bra sätt krävs det ändå, anser jag, mer initiativ och stöd från statens sida. För att ädelreformens grundläggande principer ska kunna gälla måste det satsas på äldreomsorgen på ett helt annat sätt än vad som hittills har gjorts från regeringens sida, anser jag. Att man nu börjar förstå att vården kräver mer personal tycker jag är bra, och att deltidstjänster kan göras om till heltidstjänster är också bra. Det är ett statligt engagemang. Fler sådana engagemang! Man kan inte begära att kommunerna till hundra procent ska kunna uppfylla den kvot som de är ålagda om inte staten också stöder dem ekonomiskt. Genom de indragningar och pålagor av ekonomisk karaktär som man har lagt på kommunerna i våra dagar har många oerhört stora problem och bekymmer med delar av äldreomsorgen.

Fru talman! Jag tycker inte alls att det är en dålig princip att kommuner och landsting är ansvariga och att vi har ett decentraliserat ansvar på de här områdena. Jag ser fram emot att valrörelsen 2002, dvs. nästa år, kommer att handla just om vården och omsorgen och att de ansvariga kommunalpolitikerna får redovisa för sina väljare vad man gör och hur man tänker lösa problemet. Det gäller naturligtvis också landstinget. Det är rätt viktigt att det är medborgarna i Stockholms län som fäller domen över den majoritet som i dag verkar. Jag kan dessvärre bara konstatera att det finns ett stort glapp mellan det kristdemokraterna säger här i riksdagen om sin satsning på vård och omsorg och vad som faktiskt sker i Stockholms län när det gäller exempelvis äldreomsorgen. Det finns ingenting att vara stolt över när det gäller Stockholms läns landsting och de medicinska insatserna i äldreomsorgen.

Fru talman! Margareta Viklund har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att komma till rätta med de hemlösas situation samt på vilket sätt regeringen tänker ta till vara de goda behandlings och vårdresultat som finns. Margareta Vilkund väcker också frågan om det är aktuellt att utforma en handlingsplan tillsammans med kommuner och landsting. Hemlöshet är ett samhällsproblem som engagerar och bekymrar många medborgare. Många skriver till mig och undrar hur man bäst kan komma till rätta med problemet. Tyvärr finns det inga enkla svar på frågor om hemlöshetens orsaker och vad som kan göras för att avhjälpa hemlöshetsproblemet. Ansvaret för att hem och bostadslösa människor får hjälp och stöd att förändra sin situation vilar på kommunen, främst socialtjänsten. Många som är hemlösa har också andra svåra problem, som psykiska störningar och missbruk. Ofta behövs insatser på bred front för att hjälpa dem till en bättre social situation. Många vill, och kan också, få hjälp från socialtjänsten, medan andra har problem som är svårare att åtgärda. För att se över insatserna mot hemlösheten och föreslå åtgärder som på lång sikt kan förbättra de hemlösas situation tillsatte regeringen i slutet av 1999 en parlamentarisk kommitté. För att stimulera utvecklingen av nya metoder för att avhjälpa hemlösheten avsatte regeringen samtidigt under en treårsperiod sammanlagt 30 miljoner kronor. Medlen, som fördelas av regeringen på förslag från Hemlöshetskommittén, används till nyskapande projekt som syftar till att skapa en bättre situation för hemlösa och förhindra att hemlöshet uppstår. Hemlöshetskommittén kommer i sitt slutbetänkande, som avlämnas i slutet på detta år - jag tror att det är den 21 december - att redogöra för resultatet av satsningarna. I vårbudgeten avsatte regeringen ytterligare 30 miljoner kronor för att fortsätta försöksverksamheten 2002-2004. Medlen kommer att disponeras av Socialstyrelsen i avsikt att följa upp och utveckla de förslag som Hemlöshetskommittén kan komma att lämna. I överläggningarna med Socialstyrelsen har särskilt nämnts behovet av utveckling av lokala kartläggningar av hemlöshetens omfattning samt insatser för psykiskt funktionshindrade och missbrukare. Låt mig avslutningsvis framhålla att hemlöshet är ett svårt och mångfasetterat samhällsproblem. Det löses inte med några enstaka åtgärder. Det handlar bl.a. om en social bostadspolitik, en aktiv och engagerad socialtjänst och en väl fungerande psykiatrisk vård samt, inte minst, om insatser från medmänniskor och ideella organisationer för att stödja utsatta människor. Hemlöshetskommitténs arbete har enligt min bedömning bidragit till att föra upp frågan på den politiska och medmänskliga dagordningen. Jag är därför övertygad om att det finns goda förutsättningar för att de aktiviteter som genererats i hela landet med utgångspunkt i Hemlöshetskommitténs arbete kommer att få bestående resultat.

Fru talman! Först ber jag att få tacka för svaret, som jag tycker var bra. Det är precis som socialministern säger, att de hemlösas situation alltmer har fokuserats i vårt samhälle. Först när vi började få en inblick i att det inte bara är i USA, Ryssland och andra länder utan också i vårt land som vi har hemlösa har vi på något sätt börjat att på allvar ta åt oss problemen. Redan i december 1998 tillsatte regeringen en parlamentarisk kommitté, som ministern sade, med uppdrag att föreslå och initiera åtgärder som syftar till att skapa en bättre situation för de hemlösa och att förhindra hemlösheten. Man avsatte 30 miljoner kronor för detta. Sedan har man avsatt ytterligare 30 miljoner kronor i årets budget för att fortsätta utvecklingsinsatserna. Ett tjugofemtal projekt är resultatet av verksamheten, säger ministern. miljoner kronorna givit några avtryck i den enskilde hemlöses situation? I t.ex. Dagens Nyheter i lördags fanns en brett upplagd artikel om de hemlösas situation i Stockholm, där vi upplystes om att Bryggan stängs och många blir av med sin fasta punkt, medan Stadsmissionen öppnar ett stort nytt hem, Bostället, på Södermalm. Där ska man stegvis försöka slussa ut människor till ett eget och självständigt boende. 40 platser ska hemmet ha. Enligt min uppfattning verkar det som om de hemlösa på något sätt befinner sig ute på ett gungfly. Ingen eller få vill hoppa ut på tuvorna för att dra upp dem på fast mark. Det fattas en helhetssyn. Det är en skamfläck för vårt land att det i dag finns hemlösa i Sverige. Det är en skamfläck på välfärdsstatens image, men framför allt är det en stor tragedi för den enskilda. Det hör till mänskliga rättigheter att ha tak över huvudet. Orsakerna till hemlöshet kan vara många. Arbetslöshet, missbruk, skilsmässa, psykiska problem, social missanpassning, svårt att i överhettningstider få tag i en lägenhet kan vara några av problemen. Dålig koordinering och samverkan mellan kriminalvård och socialvård kan vara andra orsaker. Sedan finns det en del som påstår att det finns människor som vill leva ett vagabonderande liv. De vill inte ha någon fast plats i tillvaron, säger man. Men det tror inte jag på. Enligt olika rapporter framkommer att ingen blir uteliggare för att han eller hon vill vara det. Alla hemlösa vill ha ett hem. Men trots att det satsas ganska mycket på gruppen hemlösa, både från myndigheter och enskilda, minskar ändå inte antalet. I stället tycks det öka. Det skulle vara intressant att veta på vad sätt Hemlöshetskommittén kan bidra till att minska hemlösheten. Socialstyrelsen anser exempelvis att det behövs större flexibilitet i de boendealternativ som erbjuds dem som har svårt att klara eget boende. Ställer socialministern upp på det påståendet? Är socialministern i så fall beredd att utarbeta en generell handlingsplan för att komma åt hemlösheten och rehabilitera de hemlösa?

Fru talman! Nyligen kunde man läsa i Alingsås tidning, som är tidningen i min hemkommun, att en hemlös tvingades tälta på Rias tomt. När jag har läst lite grann av den rapport som vi har fått in till "Hela människan", som jag är ordförande i och som är kyrkornas sociala samarbetsorganisation för de här frågorna, kan jag konstatera att ganska många just lyfter fram nöden som orsak till att man tvingas öppna någon form av boende. Samtidigt påpekar man också att man får väldigt lite resurser. Ofta jobbar man med helt ideella krafter i en behandling av en mycket utsatt och komplicerad grupp människor. Det här är naturligtvis en följd av bl.a. de besparingar som kommunerna har gjort på framför allt den sociala sidan. Man kan ofta se när man läser protokoll från budgetdebatterna i kommunerna att just socialförvaltningen hänvisar till att man nu har fått ordning på sin ekonomi. Man riskerade att övertrassera kontona ganska rejält. Sedan kan man se någon liten passus om att kommunen inte längre tänker upphandla så mycket tjänster som den har gjort tidigare. Vilka tjänster är det då man talar om? Jo, det är naturligtvis tjänster för de mest utsatta. Det är behandlingshem för både barn och unga och framför allt för missbrukargrupperna. Om kommunen inte upphandlar behandling eller ser till att den har egen behandling av gruppen utsatta människor klarar de förr eller senare inte av sin situation och hamnar ute på gatan. De kanske till slut hamnar hos någon hjälporganisation där människor känner stort engagemang och därmed tar över det ansvar som kommunen egentligen borde ha haft. Det skulle vara intressant att få höra socialministerns syn på vad som är samhällets ansvar och hur vi ska komma till rätta med hur man utan att betala för det lämpar över ansvaret för en mycket svag grupp på ideella organisationer och människor som känner för det. I den besparingspolitik som har varit har kommunerna sparat på den sociala sidan likväl som på skolan. Kommunerna har också sparat på sina bidrag till ideella organisationer. Men de ideella organisationerna har fått ta över mer av verksamheten. Det känns ganska frustrerande. Det är ett stort och komplicerat problem. Det är den mest utsatta gruppen människor som finns i den typen av verksamhet. De hamnar till slut i rollen att vara bostadslös och hemlös. Den gruppen har få företrädare i samhällsdebatten medan vi kan se oerhört många som skriker om skattesänkningar, skattelättnader och förbättringar för de redan väl ställda. Jag vill höra socialministerns syn på det.
Fru talman! Marianne Samuelsson tar upp en mycket stor och viktig fråga, nämligen samspelet mellan frivilligsektorn, frivillgorganisationer, ideella organisationer å ena sidan och de samhälleliga institutionerna å andra sidan. Det är i första hand socialtjänsten i kommunerna men också andra myndigheter. Min hållning i det fallet är mycket enkel. Samhället kan aldrig och får inte hänvisa till ideella organisationer och trappa ned sitt eget ansvar. Enligt socialtjänstlagen, som är en alldeles förnämlig lagstiftning, är det samhället som har ansvaret för att erbjuda varje medborgare drägliga och rimliga livsvillkor. Det är samhällets sak att se till att människor för stöd för att få ett arbete, stöd för att få en bostad och stöd för att kunna utveckla sitt eget liv. Man kan se runtom i landet hur kommuner har motiverat neddragningar i den kommunala verksamheten med hänvisning till att det finns ideella organisationer. Det är djupt olyckligt. Ideella organisationer kan däremot spela en viktig roll för att uppmärksamma det offentliga på problemen och också för att företräda människor som kommer i utsatta situationer. Det är viktigt att veta att det inte minst bland många som går under definitionen hemlösa finns en misstänksamhet mot samhälleliga institutioner. De känner sig svikna av socialsekreteraren som de har varit i kontakt med eller av andra representanter för det de upplever som Myndighetssverige. Det kan vara viktigt att de får möta människor som inte omedelbart företräder samhället. De kan tala om sina problem, möta andra i samma situation och få hjälp. Där spelar frivilliga organisationer en väldigt stor roll att uppmärksamma problemet, att företräda människor som är utsatta och ställa krav på samhället. Men samhället får inte och ska inte hänvisa till det ideella arbetet och därmed minska sitt eget ansvar. Det är otroligt viktigt att man har den distinktionen klar för sig. Jag tror att Marianne Samuelsson och jag har samma grundläggande uppfattning i den frågan. Det betyder att vi bör uppmärksamma alla politiskt ansvariga lika väl som dem som arbetar i socialtjänsten på att socialtjänstlagen mycket tydligt anger vad som är samhällets ansvar och att det är vad som gäller. Däremot kan man utveckla ett samarbete och ge stöd till det ideella arbete som spelar en mycket stor roll för att vi ska nå våra sociala mål. Jag håller med Margareta Viklund när hon säger att det i den offentliga debatten finns och väl alltid har funnits en sorts föreställning om att det finns människor som självmant väljer hemlöshet. Jag tror att det är en av de stora myterna i samhället. De allra flesta, och förmodligen alla, upplever en påtvingad hemlöshet beroende på att de befinner sig i en social situation som de inte längre kan hantera på grund av en lång rad problem som de har mött. Ingen vill vara uteliggare. De människor som i dag är hemlösa befinner sig i en sådan situation att de begär och kräver hjälp från samhället för att endera komma ifrån sitt missbruk, för att komma i kontakt med ett mer drägligt liv, för att få en bostad, ett arbete och möjlighet att försörja sig själv. Det är samhällets plikt att ställa upp. Hemlöshetskommittén kommer att redovisa sitt slutbetänkande den 21 december, tror jag. Jag väntar mig att den ska redovisa resultaten av de satsningar som har gjorts och de projekt som man har finansierat och stött så att vi med detta material ska kunna bedöma vad som behövs i framtiden. Det är mycket möjligt att det kan leda till att vi gör en särskild plan med utgångspunkt från Hemlöshetskommitténs rapport. Men innan vi bestämmer oss för det ska vi ta del av rapporten som kommer om några veckor.
Fru talman! Det var glädjande besked som socialministern kom med att vi verkligen måste titta på frågan ordentligt och att det också är möjligt att man kanske ska göra en plan för hur man ska kunna komma åt problemet på ett rätt och riktigt sätt. Det tycker jag låter väldigt bra. Vi får vänta och se vad rapporten kan säga. När det gäller de människor vi talar om handlar det också om vår syn på medmänniskan och mänskliga rättigheter. Det är oerhört viktigt att vi inte glömmer dessa människor i allt vårt välfärdstänkande. Som många säger är det på omsorgen om dem som befinner sig längst ned på välfärdsskalan som man kan bedöma hur ett lands välfärd är. Jag förstår av allt socialministern har sagt att det är oerhört angeläget att minimera hemlösheten och att få ned antalet hemlösa så mycket som möjligt. Jag håller också med socialministern om att frågan om hemlöshet är ett mångfasetterat samhällsproblem. Många goda krafter måste in för att hjälpas åt att lösa problemet. Det finns många goda exempel redan i dag på väl genomförda projekt. Marianne Samuelsson nämnde något om det här. Jag anser inte att man kan lägga över hela ansvaret för de hemlösas situation på kommunerna. Som jag sade i den tidigare debatten vi hade om boendet för de äldre måste staten ta sitt ansvar också här. Det är staten och regeringen som i stort har ett speciellt ansvar för landets välfärdspolitik. I ministerns svar hörde jag väldigt lite om det ansvaret. Vi kristdemokrater kan inte acceptera den utveckling vi ser i dag. Vi menar att man måste medvetet försöka utrota hemlösheten. Därför anser vi att behovet av en strategi för hemslösheten är akut. Vi efterfrågar en nollvision och en politisk vilja att verkligen lösa problemen kring hemlösheten. Det skulle på nationell nivå kunna innebära att regeringen initierar t.ex. en nationell kampanj där målet är att utrota hemlösheten i Sverige. Man skulle kunna driva den kampanjen på olika sätt. Bl.a. skulle Folk och bostadsräkningen också kunna komma in i det arbetet. Vi ser gärna att Hemlöshetskommitténs uppdrag breddas så att det också kommer att handla om missbrukarvård i samarbete med myndigheter och organisationer. Man borde kunna ändra lagstiftningen så att samrådsförfarande blir obligatoriskt inför hot om vräkning. I arbetet kring hemlösheten finns ett antal goda exempel från hela landet. De är dokumenterade på olika sätt. De goda exemplen borde man också kunna samla i en skrift eller lägga ut på en hemsida så att intresserade kan ta del av dem. Fru talman! Det finns oerhört mycket att göra på detta område om vi verkligen sätter oss ned och funderar på hur vi ska kunna arbeta med frågorna i samverkan med andra utifrån en strategi och med en klar målsättning om människans lika värde i alla situationer.
Fru talman! Hemlösheten engagerar många människor, säger socialministern i sitt svar. Och så är det ju till viss del, men det är också så att hemlösheten engagerar många människor när det kommer till frågan om att få bygga en boendeform för hemlösa. Då gäller det inte att de hemlösa ska få det bättre, utan då gäller det rädslan för att få in problem i människors bostadsområden. Jag håller helt med om att hemlöshet är ett komplext problem för individen. Det är nämligen inte så enkelt att man kan plocka ut en hemlös och säga: Här är en hemlös - han eller hon ser ut så här och hans eller hennes situation är så här! Bakom den hemlöse finns ofta en komplicerad situation med många olika delar i det hela. Därför vore det intressant att få reda på om socialministern redan i dag har några tankar kring hur en handlingsplan för hemlösheten bör se ut. Det är klart att socialtjänsten måste ha ett stort och tungt ansvar, men det ansvaret måste också vara så tydligt att också övriga medborgare är villiga att vara med och ta det. Man får inte hamna i det läget att man inte är lika intresserad av planen längre när den ska verkställas. Den kanske absolut viktigaste delen i detta är att utföra ett tidigt, förebyggande arbetet genom ett aktivt barn och ungdomsarbete och genom att förebygga riskerna med att hamna i drogmissbruk.
Fru talman! Om tre veckor kommer således Hemlöshetskommittén med sin slutrapport. Jag hoppas att den ska kunna vara en god grund för diskussioner här i riksdagen om vad vi kan göra på nationell nivå för att komma till rätta med hemlösheten. Jag vill upprepa vad jag sade om att vi när vi får denna rapport också ska kunna ta ställning till i vilken mån det behövs en särskild handlingsplan. Vi har inte sett rapporten än, och vi vet inte vilka slutsatser kommittén drar av den försöksverksamhet man har stimulerat. Jag hoppas att den ska vara vägledande för en fortsatt diskussion, eftersom detta är ett komplext problem. Det går inte att säga exakt vilka åtgärder vi kan vidta. Men med kommitténs arbete som grund och med dess utvärdering av sina egna projekt och sin egen försöksverksamhet ska vi kunna ta ställning. Då ska jag också kunna svara på Marianne Samuelssons frågor om hur en sådan här handlingsplan skulle kunna se ut. Jag hoppas att detta ska kunna vara en grund för att vi här ska kunna bestämma oss för att staten nu har ett ansvar på de här områdena och att vi måste intensifiera vårt arbete. Jag delar nämligen uppfattningen att det är många faktorer som spelar in när det gäller hemlöshet - allt ifrån arbetsmarknadspolitiska insatser över bostadspolitiska till rena insatser från socialtjänsten, missbrukarvården eller vad det nu kan vara för någonting. Här kan man inte säga att det bara finns en samhällelig aktör som är ansvarig, utan här måste vi samverka över hela fältet. Jag ber därför att få återkomma till frågan om hur en sådan handlingsplan skulle kunna se ut.
Fru talman! Jag hoppas också att den rapport som socialministern pekar på ska vara grundläggande för det framtida arbetet för de hemlösa. Jag tycker att vi verkar vara på samma linje och följa samma väg när det gäller de hemlösas situation och vad som kan göras för de hemlösa. Det tycker jag känns betryggande. Nu hör jag inte det där om kommunernas, statens, regeringens och landstingens ansvar längre, utan här handlar det om att ha en gemensam linje. Det är viktigt och angeläget. Det finns två saker som jag inte hann med att ta upp i mitt förra inlägg. Jag skulle vilja koppla dem till detta. Det gäller forskningen om de hemlösas situation. Den har nämligen en mycket svag ställning i vårt land, och det får bl.a. till följd att grundläggande frågor som metoder vid denna typ av forskning inte har varit föremål för en genomgripande behandling. Vi kristdemokrater anser att det är viktigt att forskning om bostadssociala frågor är ett angeläget deltema i den samhällsvetenskapliga forskningen. Det är viktigt att vi får kunskap om hur många de hemlösa är. Vi gissar oss till det på ett ungefär, och det kommer olika siffror när det gäller hur många de hemlösa är från Socialstyrelsen och i andra sammanhang. Vad beror deras egentliga situation på, och varför blir de fler? Vi tror att vi vet så mycket, men vi vet nog ändå inte tillräckligt om de hemlösas situation. Fru talman! Jag tycker sammanfattningsvis att det har varit en bra debatt, och jag är glad över att socialministern är så positivt inställd till just denna fråga som han har visat sig vara i den här debatten.

Fru talman! Nils-Erik Söderqvist har frågat mig om den svenska regeringen anser det rimligt att acceptera en av EU formellt fastställd högsta skattesats för alkoholdrycker. Nils-Erik Söderqvist har bl.a. anfört att den europeiska kommissionen nu arbetar med ett förslag om att införa såväl ett gemensamt golv som ett tak för alkoholbeskattningen inom EU och att ett införande av ett sådant gemensamt tak skulle medföra ökade alkoholskador och samhällskostnader. Enligt gällande rådsdirektiv på alkoholskatteområdet ska rådet regelbundet på grundval av en rapport och, vid behov, ett förslag från kommissionen granska alkoholskattesatserna och enhälligt, efter samråd med Europaparlamentet, vidta nödvändiga åtgärder. "ta hänsyn till den inre marknadens korrekta funktion, konkurrensen mellan olika kategorier av alkoholdrycker, det verkliga värdet av skattesatserna och fördragets vidare syften". Kommissionen förbereder för närvarande en sådan rapport. Rapporten förväntas lämnas till rådet under våren 2002. Något beslut om att överlämna en sådan rapport till rådet har således inte fattats av kommissionen. Det är inte känt om den kommande rapporten kommer att åtföljas av några förslag till direktivändringar. Om direktivändringar föreslås får regeringen då ta ställning till de aktuella förslagen. Sverige har i arbetet inom EU vid ett flertal tillfällen hävdat att en höjning av minimiskattesatserna för alkoholdrycker bör ske samt att det inte bör vara möjligt för medlemsstaterna att ha nollskattesats på vin. På svenskt initiativ antog EU:s hälsoministrar under det svenska ordförandeskapet en rådsresolution om behovet av en gemensam strategi inom EU för att minska alkoholens skadeverkningar. I resolutionen understryker hälsorådet att en hög hälsoskyddsnivå måste tillförsäkras inom de politikområden som är viktiga för folkhälsan. I detta sammanhang nämns särskilt punktskatter på alkohol. Regeringens uppfattning är alltså den att gällande minimiskattesatser på alkoholdrycker inom EU bör höjas med hänsyn till folkhälsan. Denna uppfattning kommer regeringen även att framföra vid en eventuell diskussion i rådet om ändringar av gällande alkoholskattedirektiv. Principiellt bör det vara upp till varje medlemsstat att bestämma den högsta skattesatsen för alkoholdrycker.
Fru talman! Jag vill först tacka finansministern för svaret. Jag har valt att väcka frågan nu, innan kommissionen lämnar sin granskningsrapport om alkoholskattesatserna. Ska vi kunna påverka måste vi ligga steget före, och inte komma efter. Vi har i Sverige en lång erfarenhet av den s.k. konsumtionsmodellen, dvs. att priser och tillgänglighet på ett avgörande sätt påverkar konsumtionen och alkoholskadorna. Det är också en erfarenhet som delas av Världshälsoorganisationen och av en lång rad internationella forskare på området. I detta sammanhang har vi varit oerhört framgångsrika i Sverige, och vi är det fortfarande. Många av EU:s medlemsländer har avsevärt högre alkoholkonsumtion än Sverige, och flera av EU:s medlemsländer har mer än dubbelt så många alkoholrelaterade sjukdomar som Sverige. Vi har insikt, och vi kan påverka. Vi har dessutom Världshälsoorganisationen med oss, där också samtliga EU:s medlemsländer finns med. I finansministerns svar på min interpellation är det framför allt fyra ting jag uppskattar. Det första är att regeringen ställer sig bakom kravet på en höjning av minimiskattesatserna på alkohol. Det andra är att regeringen hävdar att även vin bör beskattas. Det tredje är att Sverige som ordförandeland tog initiativ till en rådsresolution om en gemensam strategi för att minska alkoholskadorna och att alkoholbeskattningen särskilt nämns där. För det fjärde uppskattar jag att regeringen hävdar nationell suveränitet att bestämma den högsta skattesatsen för alkohol. Nu går jag över till mina följdfrågor till finansministern med anledning av finansministerns svar på min interpellation. Om mitt minne inte sviker mig fanns det i EU på 80-talet försök med initiativ till en harmonisering av alkoholbeskattningen som då inte vann gehör. Är det möjligt att nu återigen ta sådana initiativ? Vad är finansministerns bedömning inför en sådan situation? 1992. När är det realistiskt att tro att vi får en höjning av golvet? Vilka ytterligare initiativ, utöver dem som redan tagits, tänker regeringen ta för att få i gång en sådan debatt och en sådan diskussion?

Fru talman! Det är inte ofta som jag kan hålla med finansministern. Men han avslutar sitt svar med att det bör vara upp till varje medlemsstat att bestämma den högsta skattesatsen för alkoholdrycker, och det tycker jag är ett riktigt uttalande. Länderna inom EU har olika traditioner när det gäller punktskatter. Det finns därför ingen anledning att sträva efter en gemensam lagstiftning inom unionen. Däremot är det inte särskilt klokt att bortse från verkligheten och tro att vi i Sverige skulle kunna föra en skattepolitik som alltför mycket avviker från omvärldens. Det gäller inte bara alkoholskatter och andra punktskatter utan även inkomstskatter, kapitalskatter, förmögenhetsskatter m.m. Vi är en del av den inre marknaden, som också Nils-Erik Söderqvist påpekar. Jag kan hålla med interpellanten om att det ur ett folkhälsoperspektiv naturligtvis är önskvärt att begränsa skadeverkningarna av alkoholmissbruk. Tillgänglighet och priser är två viktiga komponenter. Men tyvärr leder höga alkoholskatter och alltför reglerade öppethållandetider fel. Den illegala handeln med alkoholdrycker och tobak har enligt samstämmiga uppgifter ökat i omfattning. Systembolagets försäljning i södra Sverige påverkas kraftigt av såväl den legala som den illegala införseln av alkohol. Det finns beräkningar om att mer än 50 % av spritkonsumtionen är obeskattad i Sverige. Detta medför att den samhälleliga kontrollen över tillgången är en illusion, att staten går miste om skatteintäkter och att det skapas ett underlag för ökad organiserad brottslighet. Om ganska precis två år kommer varje svensk att få föra in minst 10 liter sprit, 20 liter starkvin, 90 liter vin och 110 liter öl varje gång man passerar gränsen. Med alltför stora skillnader mellan inköpspriset utomlands och i Sverige skapas en marknad som på kort tid kan ödelägga många års arbete med att hindra en utbredning av spritmissbruk. Att staten kommer att tappa skatteintäkter är ställt utom allt tvivel. Med höga skatter på öl slås svenska bryggare ut. Redan i dag rullar det in mer än 200 000 liter öl varje dag som inte beskattas i Sverige. Var tredje starköl som konsumeras i landet är varken köpt på Systembolaget eller på restaurang. Bryggerier läggs ned, arbetslösheten ökar och ölkonsumtionen ökar. Det borde vara uppenbart vad man ska göra i ett sådant läge. I stället för att defensivt följa utvecklingen gäller det att ta initiativet. Nyckelorden är upplysning och marknadsanpassning. Tobaksbruket har sjunkit kraftigt genom många års enveten upplysning i förskolor, skolor och medier. I andra länder har man framgångsrikt kunnat begränsa alkoholkonsumtionen på liknande sätt. För att avdramatisera alkoholen krävs det ovanliga djärva informationsgrepp, men också att vi gemensamt kan få bort den lönsamma illegala marknaden. För att klara det krävs att vi anpassar oss till omvärldens skattenivåer. Vi behöver inte bli något lågskatteland när det gäller alkohol, men vi måste minska incitamenten för smuggel och svarthandel. Den danska nivån förefaller vara en lämplig nivå. Danmark tillhör högskatteländerna inom EU när det gäller alkohol, även om man har en bra bit till den svenska nivån. Min fråga till finansministern är: Hur ser regeringens strategi ut för att vända utvecklingen, dvs. hur avser finansministern att förändra skatterna och införselkvantiteterna under de närmaste två åren för att undvika de skador som både folkhälsan och statskassan kan drabbas av?
Fru talman! Det är viktigt att vi också i fortsättningen kan vidmakthålla den position som Sverige har i EU och Europa som det land som kanske har den lägsta dödligheten och de lägsta skadorna av alkohol. Ett väldigt viktigt instrument för att nå denna position har ju varit just vår alkoholbeskattning. Nu räcker det inte enbart med insatser kring alkoholbeskattningen, utan det behövs också ett intensivt upplysnings och informationsarbete. Det behövs naturligtvis också mycket forskning på området. Jag tror att de sociala skadeverkningarna av alkoholen och de mänskliga öden som alkoholen orsakar individer är tillräckligt starka skäl för att man ska inse att det också i fortsättningen är viktigt att ha en alkoholbeskattning som kan understödja en utveckling som gör att vi kan bevara den position som relativt sett ändå är betydligt bättre än i många andra länder i EU. Som svar på de frågor som Nils-Erik Söderqvist tog upp vill jag gärna säga att jag inte tror att det är bra med någon form av harmonisering av skattesatserna på alkoholområdet. Jag är naturligtvis också överens med Carl Erik Hedlund om att det är den svenska riksdagen som ska bestämma alkoholbeskattningen och inte Europaparlamentet eller något annat EU-organ. Det är här i riksdagen som alkoholskattenivåerna ska fastställas. Jag tycker därför att det är viktigt att vi i fortsättningen får en alkoholskattenivå som kan medverka till ett gott resultat när det gäller att bekämpa alkoholskador. Den andra frågan som Nils-Erik Söderqvist ställde var om det är möjligt att aktualisera frågan om att höja golvet i alkoholbeskattning inom EU. Det är ju så att vin saknar beskattning i ett antal EU-länder. Det är alltid en fråga om att föra in detta vid ett tillfälle när man tror att man kan vinna någon form av framgång, eftersom det diskuteras i samband med fördragsändringar och andra tillfällen när man ska ändra principerna för skattepolitiken. Där har den svenska regeringen varit mycket tydlig och sagt att vi i fortsättningen ska låta varje nationellt parlament självt bestämma över skattesatserna. Däremot kan vi samverka om skattepolitiken på sådana områden där vi har gemensamma mål. Jag betraktar det som ett framsteg att vi under vårt ordförandeskap i våras kunde flytta fram positionerna kring alkoholpolitiken och ännu tydligare markera hur viktigt folkhälsoperspektivet är. Här finns naturligtvis en konflikt i vissa lägen, men det är viktigt för mig att just folkhälsoaspekterna ska ha den avgörande betydelsen i den konflikten. Till sist vill jag säga att Carl Erik Hedlund och jag har haft andra debatter i kammaren på det här området, och jag delar inte hans slutsatser när det gäller hur han vill använda alkoholskatten. Om man skulle följa hans råd tror jag snarast att vi skulle öka antalet alkoholskador i Sverige, och det ska vi inte medverka till. Vi kan ha helt olika uppfattningar om hur alkoholpolitikens skattedel ska användas, men det är ändå en fördel att vi är överens om att det är den svenska riksdagen som fattar beslut om alkoholpolitikens skatteregler och inte någon annan.
Fru talman! Det är glädjande att konstatera att vi i den här debatten är överens om att vi inte ska ha någon harmonisering av alkoholbeskattningen på det sättet att vi får ett tak. Det är glädjande att vi har en sådan uppfattning rakt över. Jag tycker att det låter oerhört bra. Det råder ingen tvekan om att man i EU-länderna i dag på allvar diskuterar den ökade alkoholkonsumtionen och skadorna därav. I dag tar man också upp väldigt många av våra argument. Man börjar föra diskussioner om att höja åldersgränser och man tittar på skador och kostnader. Det finns alltså en ökad medvetenhet över huvud taget. Gro Harlem Brundtland, som ju leder Världshälsoorganisationens arbete, deklarerade för ett tag sedan att det var dags för kraftfulla åtgärder mot alkoholens skadeverkningar. Det är ju också en bra signal som har kommit nu. Jag tycker att det talar för ett ökat stöd för att vi får till stånd en höjning av alkoholbeskattningen, dvs. golvet i alkoholbeskattningen, i EU-länderna. Men det är inte bara EU-perspektivet som påverkar det här utan naturligtvis också den svenska debatten och den svenska harmonisering som har pågått ett tag. Sverige har nu faktiskt den högsta alkoholkonsumtionen på 100 år. Vi har sedan 1996 haft en ökning om 13 %. Färsk statistik visar att alkoholkonsumtionen bara det senaste året ökat med ungefär 7 %. Vi har gått från en konsumtion om ungefär 7 liter per invånare och år till i dag 9 liter per invånare och år. Frågan är om vi nu är på väg mot 10 liter per invånare och år. Det har gjorts en oerhörd mängd av undersökningar och forskning omkring detta. Det visar sig att en ökning med någon liter per invånare och år höjer antalet dödsfall i Sverige med ungefär 50 000 per år. Vi vet att den totala kostnaden för alkoholen per år i dag uppskattas ligga på över 130 miljarder per år. Detta bekymrar naturligtvis inte minst finansministern men också oss alla övriga. Det gäller då kostnader som alkoholen direkt eller indirekt förorsakar samhället. Det finns hundratusentals människor drabbade av alkoholmissbruk, utanförskap och utslagning. Mot den bakgrunden blir det lite lustigt när Carl Erik Hedlund lyfter fram några siffror som inte kan få stå oemotsagda. Verkligheten är en helt annan. Systembolaget, restaurangerna och livsmedelsbutikerna står för 71 % av den alkohol som i Sverige anskaffas och konsumeras. Resandeinförseln står för 20 % av den totala konsumtionen. Detta är alldeles färska siffror. Konsumtionen av hemtillverkade alkoholdrycker, hembränt, står för 5,5 %, och de smugglade alkoholdryckerna står för 3 1⁄2 %. Detta är den verklighet som vi har att leva i. Jag vill påstå att Systembolaget och den legala delen av utbudet i övrigt på alla sätt hävdar sig mycket bra. Jag skulle inte minst i anslutning till ett uttalande av Gunnar Ågren, som leder Folkhälsoinstitutet, vilja ta upp en koppling som gäller hur man ska kunna förebygga och påverka attityderna. Han säger att skatten och priset tillsammans med tillgängligheten har överlägset stor påverkan. Det kan vi inte på något sätt komma ifrån. Införselreglerna i EU avseende personligt bruk innebär att man har rätt att vid ett enda tillfälle ta in nästan tre gånger den svenska konsumtionen per år och invånare.

Fru talman! Jag har ju inte personlig erfarenhet av hur mycket som smugglas in, men jag baserar mitt anförande på inhämtade uppgifter. Det finns ju, som Nils-Erik Söderqvist sade, en hel del forskning och uppskattningar på området. Jag såg i helgen en uppgift om att en bil lastad med 96-procentig sprit blev beslagtagen vid gränsen till Norge. Spriten var inte avsedd för svensk konsumtion, men det var i alla fall fråga om illegal införsel till landet och höll också på att bli en illegal utförsel. På samma sätt såg vi när tobaksskatten höjdes hur den illegala hanteringen av tobak tog fart, och den ligger ännu på en hög nivå. Vi har i skatteutskottet haft uppvaktningar bl.a. från Systembolaget, som har redovisat sina sjunkande siffror i de södra landsändarna, där man sett mest av både den legala och den illegala införseln. Vad jag är orolig för är att vi genom att stirra oss blinda på de officiella siffrorna över alkoholkonsumtion missar själva poängen, nämligen att en så stor andel tillhandahålls på illegal väg, med öppethållande dygnet runt och kvaliteter som kanske inte är upp till det som finns på marknaden i övrigt. Det försvinner också skatteintäkter. Också jag är naturligtvis intresserad av att det ska finnas intäkter, så att vi kan betala statens utgifter. Jag ställde en fråga till finansministern hur regeringens strategi för de närmaste två åren ser ut. Vi är väl ändå överens om det faktum att införselkvantiteterna om två år kommer att vara väsentligt högre än vad de är i dag och att det kommer att påverka skatteintäkterna och förmodligen också folkhälsan, om inte någonting görs.
Fru talman! Jag ska svara på den fråga som Nils Erik Söderqvist ställde om ifall regeringen har för avsikt att nu ta något initiativ för att skapa en ny definition av begreppet personligt bruk. Det har naturligtvis diskuterats i samband med de nya regler som vi nyligen har beslutat att anpassa oss till i EU. Regeringens uppfattning är den att det som har hänt hittills, efter det att vi nu har gjort en del förändringar i regelverket, inte är någon dramatisk förändring i konsumtionsmönstret. Vi följer naturligtvis utvecklingen mycket noga, och vårt regelsystem kommer att ändras under åren fram till 2004. På samma sätt som Danmark och Finland kommer vi då att göra en del anpassningar till EU:s regler. I varje etapp måste vi naturligtvis vara noga varse att om vi skulle få en mer omfattande alkoholkonsumtion än vad som har förutsetts tidigare, måste vi diskutera definitioner, skattepolitiska instrument och andra verktyg som man kan ha för att motverka utvecklingen. Jag kan bara ge det svaret att vi inte för dagen har för avsikt att aktualisera diskussionen om en ny definition av begreppet personligt bruk. Men detta får naturligtvis finnas med som en av de möjligheter som måste användas som ett korrektiv för att förhindra en mer omfattande alkoholkonsumtion, om vi skulle se tendenser till en sådan i framtiden. Det avgörande är att i den konflikt som finns mellan alkoholen och folkhälsoaspekterna måste folkhälsoaspekterna ha en sådan dignitet att vi kan vidmakthålla den goda position som Sverige har. Vi har ju ambitionen att på alla områden försöka begränsa alkoholens skadeverkningar. Därför har jag en helt annan uppfattning än vad Carl Erik Hedlund har. Jag tror inte att man på det lite viljelösa och slappa sätt som Carl Erik Hedlund förespråkar ska anpassa svensk alkoholbeskattning till situationen i andra EU-länder. Där har vi helt enkelt skilda uppfattningar. Jag tycker att Carl Erik Hedlund borde gå hem till sin kammare och fundera över om det faktiskt inte är viktigare att ta hänsyn till de sociala konsekvenserna och skadorna av alkoholkonsumtionen än att till varje pris försöka anpassa sig till alkoholbeskattningen i andra länder. Vi vet att man i andra länder bevisligen har mycket mer omfattande alkoholskador än vad Sverige har. Dit vill vi helt enkelt inte komma.
Fru talman! Carl Erik Hedlund är fortfarande fast i att man ska avdramatisera alkoholen, som om det skulle ligga någon säker forskning bakom ett sådant ställningstagande. Det är inte alls på det sättet. Det finns inget som helst belägg för det. Det som vi har diskuterat i den här interpellationsdebatten är att man på svenskt håll har en lång erfarenhet av att sambandet mellan priser och tillgänglighet är det avgörande för konsumtionen. Det finns också en växande insikt ute i Europa om detta. Det skulle verkligen vara välgörande om Hedlund ville ta med sig detta till sin kammare, precis som finansministern alldeles nyss sade. Jag tycker att den här debatten visar att vi har en finansminister som har en insikt i hälsofrågorna och är medveten om behovet av en alkoholbeskattning som styrinstrument. Jag finner detta vara oerhört glädjande. Jag skulle ändå vilja framföra den förhoppningen till finansministern att han tar med sig tanken på att lyfta fram behovet av en ny definition av vad som är eget bruk. Det är lite knepigt att eget bruk i det här sammanhanget anses kunna motsvara ungefär tre gånger den egna konsumtionen av alkohol per år enligt vår svenska statistik. Sedan är det väl så att vi över huvud taget, både i EU-sammanhang och i de förhandlingar som vi har, måste vara mycket mer medvetna om alkoholkapitalets oerhörda kraft och att man därifrån på alla sätt försöker att slå spik i den här debatten. Jag tror att vi måste stärka folkrörelserna genom ett ökat stöd, därför att det innebär ett stöd för folkhälsan, för välfärden och för demokratin.

Fru talman! Rigmor Stenmark har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta så att rättstryggheten garanteras människor i vårt samhälle. Interpellationen handlar till stor del om bristen på poliser. För en vecka sedan besvarade jag en interpellation från Christel Anderberg om polisbristen i Dalarna. Då svarade jag bl.a. följande: Regeringen gör nu den största satsningen på polisen någonsin. Under budgetperioden fram t.o.m. 2004 höjs polisens anslagsram med nästan 2 miljarder kronor utöver pris och löneomräkningen. Den stora satsningen kommer att ge fler poliser och större resurser för att förebygga och bekämpa brott. Fler specialister ska anställas. Satsningen på att utveckla den lokala polisen, närpolisreformen, ska fullföljas. Det är glädjande att vi nu bedriver polisutbildning såväl vid Polishögskolan i Solna som i Umeå och Växjö. Enligt Rikspolisstyrelsens bedömning bör resurstillskotten göra det möjligt att utbilda så många poliser att det 2004 finns 17 000 poliser. Samtidigt som det behövs fler poliser finns det fortfarande utrymme för att använda resurserna mer effektivt. Jag vill i detta sammanhang nämna de nya arbetstidsavtal som har träffats på flertalet polismyndigheter och som ger bättre möjligheter att anpassa arbetstiden efter verksamhetens behov. Polisresurser kan frigöras genom att polisens arbetsuppgifter renodlas och genom anställning av specialister. Renodlingen kan ske genom att ansvarsfördelningen mellan polisen och andra myndigheter ses över och tydliggörs. Kommunerna bör t.ex. ta ett större ansvar för en del av de servicefunktioner som polisen har i dag. Regeringen tillsatte i december 2000 en utredning med uppdrag att behandla frågan om vissa av de uppgifter som i dag utförs av poliser i stället kan utföras av andra. Den utredningen kommer också att behandla frågan om glesbygdsproblematiken. Den 9 november lämnade utredningen ett delbetänkande. Uppdraget ska slutredovisas senast den Regeringen vidtar således åtgärder för att polisen ska få bättre ekonomi, för att fler poliser ska utbildas och för att polisen ska avlastas uppgifter som inte kräver polisiär kompetens. Tillsammans med de åtgärder Rikspolisstyrelsen vidtar för att resurserna skall utnyttjas mer effektivt kommer åtgärderna att förstärka polisverksamheten. Regeringen har också lovat att efter analys av vidtagna effektiviseringsåtgärder återkomma till riksdagen med de insatser som krävs för att fullfölja regeringens intentioner för utveckling av polisen.
Fru talman! Tack, justitieministern, för svaret, ett svar som jag dock inte alls är nöjd med. Det känns som om man har lagt karbonpapper mellan det här svaret och svaret från en tidigare interpellationsdebatt. I det fallet handlade det väldigt mycket om Borlänge. Jag tycker att det finns anledning för justitieministern att titta lite närmare på de frågor som jag belyser i min interpellation. Det handlar om tre problem. Det handlar visserligen om Borlänge, och vad jag förstår har man haft en debatt om det tidigare, och därför tänker jag mera inrikta mig på den situation som finns i Gimo i dag. Det handlar också om det busliv som finns på bussarna i vårt län, nämligen Jag tycker att justitieministern måste ta till sig det som i dag händer i Gimo. Det är ju så att man där i Gimo har en väldigt stor flyktingförläggning. Jag har tidigare varit i debatt med Maj-Inger Klingvall om den frågan och fick icke något tillfredsställande svar på detta heller. Problemen kvarstår alltså i Gimo. I en ort som Gimo har man alltså satt en flyktingförläggning som är alldeles för stor i förhållande till det invånarantal som finns där. Jag talade just innan jag gick hit med företrädare för kommunen, nämligen kommunalrådet Bengt Johansson, för att riktigt ha färska data med mig - Vad händer i Gimo i dag? Man talar i dag i Gimo om två kategorier som gör att människor kan känna sig väldigt otrygga i samhället. Det handlar om flyktingarna, men det handlar också om det som man själv säger ute i Gimo är en svans som kommer därefter, dvs. de kriminella. Det finns alltså rent kriminella element ute i Gimo, som man måste göra någonting åt nu. Från Centerpartiet tycker vi att det är bra att man satsar på polisen framgent, men det handlar ju om att få fram poliser till 2004. Det ska också komma en utredning som man ska redovisa 2002, och därefter ska det ju ut remisser, så det dröjer länge innan man får se några konkreta verkliga incitament för att det ska bli bättre. I Gimo säger man t.ex. på bensinstationen OK att man har ett otroligt stort svinn sista kvartalet. ICA handlaren, den enda stora affären som finns kvar i Gimo brukssamhälle i dag sedan Konsum har lagt ned, säger också att man överväger om man ska vara kvar. Inbrotten och stölderna hör till vardagen för den affären. Privata människor är mycket oroliga. Man har inbrott i bostäderna mitt på dagen, och det här är alltså den verklighet som man lever i där. Kommunen jobbar väldigt effektivt och försöker på alla möjliga vis att hitta samarbetsmöjligheter med företagare och med befolkningen, men man dristar sig nu till att fråga om man ska säga upp avtalet med Migrationsverket om ingen förbättring sker. Som justitieministern förstår behövs det åtgärder nu, inte framgent, utan just nu, och då undrar jag: Vilket svar kan jag ta med mig till Gimo från justitieministern i dag?
Fru talman! Vad gäller flyktingförläggningen i Gimo anser jag kanske att det är mer lämpligt att den nya invandrarministern diskuterar den saken. Jag har i varje fall ingen möjlighet att diskutera den saken i dag, och har inte heller någon rätt att lägga mig i var flyktingförläggningarna placeras. Det innebär inte att jag inte är intresserad av Gimo. Det är jag självfallet. Angående den diskussion om Borlänge som vi hade härom veckan kan jag säga att jag också besökte Borlänge - inte just i anledning av interpellationsdebatten utan för de rapporter som hade kommit från Borlänge tidigare. Det intressanta med Borlänge var, och jag blev oerhört imponerad av, det effektiva arbete som gjordes av kommunen. Man hade en nolltolerans som var beundransvärd och som man borde vara avundsjuk på i andra delar av landet, med sådana krafttag. Tyvärr får det resultatet att brottsligheten statistiskt blir väldigt hög. När det gällde skadegörelse mot stat och kommun låg den 1 500 % högre än i Stockholm. Jag tror att alla kan intyga, även om man inte skulle ha varit i Borlänge och Stockholm, att brottsligheten knappast är 1 500 % högre när det gäller skadegörelse mot stat och kommun i Borlänge än i Stockholm. Det här handlar bl.a. om huruvida man försäkrar i större kommuner eller om man gör det i mindre kommuner. Det är alltså viktigt att stödja olika orter i Sverige, och jag försöker att i varje fall en gång i veckan resa runt i olika delar av Sverige för att titta på situationen där. Jag reser i morgon t.ex. till Landskrona. Då får jag komma in på det som jag bör och också ska svara på. Nej, vi ska inte vänta till 2004. Vi ska inte vänta på åtgärder. Vi har inte heller gjort så, därför att det har öppnats en ny polisutbildning redan förra året, och vändningen har redan kommit. Det kom ut flera poliser i juni, det kommer att komma ut ytterligare poliser nu i december, och så kommer det att fortsätta. Det är alltså inte så att vi väntar på en vändning. Vändningen har redan gjorts, och den här satsningen kommer att fortsätta. På onsdag kommer jag att åka till Växjö för att inviga den nya polisutbildning som har startat i Växjö. Med all respekt för den situation som finns i Gimo är mitt svar vad gäller situationen för flyktingförläggningen osv. att jag inte är rätt man att svara på frågan. Svaret bör i stället vara att satsningen redan påbörjats, och det kommer att komma Gimo liksom alla andra delar av Sverige till godo.
Fru talman! Det är bra att justitieministern har varit i Borlänge, jag har också varit där. Jag hoppas också att justitieministern då tog del av personalens problem. T.ex. gällde det att man hade häktat en person - detta hände så att säga på övertid - och då fanns det ingen personal som kunde ta över när man kom till polisstationen, utan två poliser blev låsta vid polisstationen. Det är inte någon tillfredsställande situation som man har i Borlänge. Det som är problemet är egentligen att det inte har vidtagits förebyggande åtgärder. Man tycker nu i efterhand att det är bra att kommunen har vidtagit åtgärder. Ja, vad ska en kommun göra? Det är självklart att man tar itu med frågorna när det blir problem. Men man skulle önska att de problemen aldrig hade uppstått. Det är likadant i Gimo. Man borde någon gång lära sig att förstå att man i ett samhälle inte kan sätta till "främmande" verksamheter utan att noga ha sett till hur det ska ske. Jag hade faktiskt väntat mig att justitieministern skulle säga precis så när det gäller migrationssituationen, att det är invandrarministerns fråga. Men jag hade önskat att ministern hade sagt: Det här ska vi ta itu med, det här ska jag ta en diskussion om. Det här handlar om rättstryggheten i det civila samhället i Gimo. När kommer justitieministern att resa till Gimo och verkligen ta till sig dessa frågor? Det här är allvarligt. Jag står inte i talarstolen i min egen sak, utan jag står här efter att ha haft många kontakter och efter krav på oss i Uppsalabänken på att vi nu måste ta itu med de här frågorna. Det går inte längre. Folk är förtvivlade där ute. Gimo med det snaraste? Jag anser att det behövs punktinsatser - gärna i form av särskilda samverkansprojekt där staten verkligen sätter sig ned och säger: Det här tar vi också vår del av ansvaret i.
Fru talman! Vi ska inte diskutera Borlänge här i dag. Situationen är allvarlig i Borlänge. Det är ingen tvekan om det, det är bara att titta på andra städer närmast runtomkring. En del av det som visas i statistiken bygger på det mycket hårda arbetet från Borlänge kommun. Nog om det. Som Rigmor Stenmark säkert känner till är jag förhindrad att gå in i detalj och försöka styra eller påverka någonting som sker i Gimo, inte ens fördelningen av poliser till Gimo kan jag påverka. Men det som är regeringens ansvar och som också har gjorts är satsningen på poliser, som har resulterat i att Uppsala redan har fått extra tillskott av RPS som en direkt följd av regeringens satsning. Men längre än så kan och får inte regeringen gå.
Fru talman! Justitieministern redovisade själv att han hade varit till Borlänge. Det tycker jag var bra. Men min fråga kvarstår: Kommer justitieministern att resa till Gimo och ta till sig den situation som finns där i dag? Jag vet att Gimo är ett väldigt trevligt samhälle om det får vara ostört. Men som det utvecklas nu börjar det bli olidligt. Det gör att man som justitieminister, som har till uppgift att se över hur tryggheten är i Sverige, även måste ta sitt ansvar. Jag tror att det är väldigt värdefullt. Det är därför jag vänder mig till justitieministern. Jag tror att det också har ett symbolvärde om justitieministern reser dit, tar en rejäl diskussion med alla berörda för att verkligen på gräsrotsnivå skaffa sig den kunskap som jag tror att justitieministern behöver i sitt jobb framgent. Jag tycker att det är bra att det kommer till fler poliser. Men i dag räcker det inte ens i Uppsala. Det finns inte i Uppsala län poliser verksamma dygnet runt i länets alla kommuner. Situationen är allvarlig.
Fru talman! Med risk för att vara tjatig: Åtgärder har vidtagits, ytterligare åtgärder kommer att vidtas. Jag glömde att säga i mitt förra inlägg att jag gärna besöker Gimo. Jag har varit i Gimo tidigare. Det är helt riktigt att det är en mycket trevlig plats. Jag kommer gärna dit i egenskap av justitieminister. Det får Rigmor Stenmark gärna ta med sig.

Fru talman! Ola Karlsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta dels med anledning av subventionerna inom marksänd digital-TV, dels Boxer AB:s planer att sälja personuppgifter. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Med anledning av några av de påståenden som Ola Karlsson gör i sin interpellation beträffande den marksända digital-TV:n vill jag gärna börja med att repetera något om bakgrunden för projektet. När sändningarna inleddes utgick regeringen från att sändningsverksamheten i sin helhet skulle bekostas av de medverkande företagen och att verksamheten inte skulle komma att finansieras med statsbudgetmedel . Till dags dato har några sådana medel heller aldrig tillförts verksamheten. För en dryg månad sedan frågade Ola Karlsson mig vilka åtgärder jag tänkte vidta med anledning av Teracom AB:s ekonomiska situation efter det att bolaget hade presenterat sin vision av hur bolaget skulle kunna utvecklas i framtiden. Jag svarade då den 3 oktober 2001 att Kulturdepartementet hade anlitat ett konsultföretag som hade fått i uppdrag att genomföra en analys av det ekonomiska läget och andra förutsättningar för bolagets framtidsplaner. Konsultens rapport har lämnats till departementet, och en arbetsgrupp inom Regeringskansliet har i uppdrag att analysera rapportens resultat. Teracom november 2001. I den mån det är aktuellt att vidta några åtgärder med anledning av konsultrapporten eller av någon annan anledning kommer detta att då kunna behandlas. Om det i det sammanhanget finns skäl för regeringen att ändra förutsättningarna för utbyggnaden kommer riksdagen självklart att få möjlighet att ta ställning till detta på lämpligt sätt. Fru talman! I förra veckan presenterade den parlamentariska Digital-TV-kommittén sitt slutbetänkande . Betänkandet tar upp frågor som är relevanta i detta sammanhang. Kommittén konstaterar - med bred politisk förankring - att digitaliseringen av marknätet både är riktig och nödvändig. Bl.a. anges som en viktig del att ett marknät bidrar till en sund konkurrens och garanterar att konsumenterna även i framtiden kan välja mellan minst två mottagningssätt av TV. Kulturdepartementet kommer nu att på sedvanligt sätt sända betänkandet på remiss och därefter ta ställning till hur den fortsatta beredningen ska gå till. Ola Karlsson har vidare frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta med anledning av bolaget Boxer AB:s planer att sälja personuppgifter till tredje part för kommersiellt bruk. Jag kan meddela Ola Karlsson att Boxer AB:s ledning den 16 oktober 2001, dvs. nästan en månad innan Ola Karlsson framställde sin interpellation, meddelade att bolaget inte kommer att sälja någon information om hur deras kunder agerar i det digitala marknätet och att bolaget inte heller tidigare har sålt någon sådan information.
Fru talman! Jag ska börja med att tacka för redovisningen. Jag konstaterar att Marita Ulvskog är ett statsråd som har åsikter om mycket och om många frågor, men när det kommer till två frågor som berör hennes eget ansvarsområde där hon är ansvarigt statsråd saknas beskeden och åsikterna. Jag vill upprepa en variant på frågorna: Är det en uppgift för staten och dess bolag att subventionera TV-mottagare, i det här fallet bara en viss sort? Är det en uppgift för statliga företag att bygga upp en organisation för och sälja information om människors privatliv, deras TV-vanor och surfande? Boxer AB konstaterar självt att företaget subventionerar varje box med ungefär 3 000 kr. Ägarna har hittills - till 70 % helstatliga Teracom - skjutit till mer än en halv miljard kronor. Enligt planerna behövs det minst lika mycket till senast vid årsskiftet om ett år. Hittills har man finansierat detta via upplåning genom att sälja anläggningstillgångar och genom att inte behöva leverera in en normal utdelning till statskassan. Investeringsplanerna och subventionerna är ett av huvudskälen till att Teracom behöver tillskott, som de nu enligt pressuppgifterna ska presentera på torsdag på en extra bolagsstämma. Företaget säger sig, enligt medierna, behöva 1,3 miljarder kronor från staten. Det är väl sådant som kallas Ulvskogspengar. Detta baseras på Teracoms vision, som hemligstämplades på departementet. Detta analyserades av departementet. Analysen är också hemligstämplad. Man slog väl nytt rekord i hemlighetsmakeri på Kulturdepartementet när man t.o.m. hemligstämplade dagordningen till bolagsstämman. Genom hemlighetsnojan som verkar ha drabbat departementet har Marita Ulvskog blivit den minister som gett hemligstämpeln ett ansikte. Jag vill fråga statsrådet: Tycker statsrådet att det räcker med det besked som ges här i interpellationssvaret, dvs. att regeringen kanske återkommer i frågan? Är det inte rimligt att ge besked? Vad avser statsrådet att göra med miljardrullningen? Sedan var det försäljningen av personuppgifter. Det är lätt att konstatera att Boxer har haft mycket långt gångna planer på att sälja personuppgifter. Man har utformat avtalsvillkor. Man har byggt upp ett datasystem. Man har byggt upp affärsplaner på att sälja informationen. Man hade t.o.m. kvantifierat intäkterna för det här året till drygt 6 miljoner kronor. Boxer konstaterade i sin affärsplan att man kunde sälja informationen till annonsörer om dels vad kunder gjorde i TV-applikationen, dels vilka produkter de hade intresse av. Kunskapen betecknade ett värde, och Boxer skrev att man avsåg att erbjuda dessa tjänster på den kommersiella marknaden. I affärsplanen hade man t.o.m. upptagit som ett hot debatten om den personliga integriteten. Marita Ulvskog är ansvarigt statsråd. Är det en statlig uppgift att sälja information om den personliga integriteten från statliga bolag?

Fru talman! I går upphävde departementet sekretessen för den dagordning som ska gälla på Teracoms extra bolagsstämma på torsdag. Av den framgår att man på stämman tänker göra en nyemission på 1,3 1,3 miljarder kronor är väldigt mycket pengar, inte minst i kulturbudgeten. Det är en politisk fråga hur 1,3 miljarder kronor ska användas. Man kan naturligtvis ha uppfattningen - det finns de som har det - att 1,3 miljarder kronor i Sverige gör bäst nytta som subventioner till TV-burkar i hemmen. Men vi som inte har den uppfattningen, som anser att behoven i vården och behoven i skolan är större - det finns väldigt många behov som är viktigare - måste också kunna få argumentera för vår uppfattning utan att hela tiden möta påståendet att det är fel, att det vi påstår inte bygger på fakta. Det är nämligen så att de fakta vi behöver för att kunna driva vår uppfattning är hemligstämplade. Den rapport som Ola Karlsson nämnde har vi begärt att få ut från departementet, och det vi har fått är någonting som är närmast skrattretande. Det enda som är kvar är i stort sett sidnumreringen; sida efter sida är vit. En av de formuleringar som ändå har fått stå kvar är att det här projektet är förenat med avsevärd risk. Egentligen är det intressant nog, därför att det talar för att departementet borde avstå från att fortsätta den här miljardrullningen. När statsrådet säger i svaret att det hittills inte har varit några statliga subventioner är det en lek med ord. Det faktum att Teracom blöder och nu behöver 1,3 miljarder kronor före den 15 december visar ju att man har tagit affärsmässigt orimliga risker och alltså spelat med skattebetalarnas pengar. Jag har två frågor: 1. Är det inte dags att nu ge besked att det inte ska vara någon digital-TV-introduktion med hjälp av subventioner? 2. För att denna debatt ska kunna föras på rimliga villkor, är departementet berett att offentliggöra den konsultrapport som ligger till grund för det beslut ni ska fatta?
Fru talman! Både Ola Karlsson och Lars Leijonborg har lite svårt att invänta sådant som händer. De förutser saker och polemiserar mot sådant som inte har hänt. Återigen måste jag konstatera att mot deras beskrivning av miljardrullningen står det faktum att regeringen hela tiden har agerat helt i enlighet med den ursprungliga digital-TV-propositionen, som vi ju vid den tidpunkten hade stöd för från bl.a. Folkpartiet. Det har alltså icke använts några statsbudgetmedel för digitaliseringen av marknätet. Den andra punkten handlar om försäljningen av personuppgifter. Jag utgår från att Boxer, som ju är ett dotterbolag till Teracom, som också ägs av ett privat försäkringsbolag, ger korrekt information när de i ett pressmeddelande deklarerar att de inte kommer att sälja information och att de aldrig har sålt någon sådan information. Vi har inte använt oss av informationen för några kommersiella ändamål och kommer heller inte att göra det. Den främsta orsaken till detta är att vi inte vill tjäna pengar på att sälja våra kunders integritet, säger vd:n för Boxer. Jag utgår från att det inte är lögn, utan att det är sant. När det gäller Ola Karlssons påstående om utdelning, vet jag inte vad han avser när han talar om normal utdelning. Jag kan bara konstatera att Teracom har lämnat utdelning till staten under 2001. Det handlar i år om 13 miljoner kronor till rundradiokontot. De frågor som rör det som både Lars Leijonborg och Ola Karlsson stämplar som hemlighetsmakeri är i de flesta fall, t.ex. när det gäller dagordningen för bolagsstämman, beslut som fattas på tjänstemannanivå - jag tror att båda är medvetna om det. De kan föras vidare för att statsrådet i fråga ska ta ställning. Det som ligger till grund för tjänstemännens beslut handlar om sekretesslagen, dvs. att Teracom verkar delvis på en konkurrensutsatt marknad och vill av det skälet ha affärssekretess. När väl uppgifter läcker ut har tjänstemännen valt att ändra sitt ursprungliga beslut. Uppgifter har också offentliggjorts. Det är ingenting som gäller bara för Teracom, utan det gäller för flertalet företag som av någon anledning vänder sig till Regeringskansliet och skickar in handlingar. Det kan handla om privata företag eller om något av de drygt 60 företag där staten är ägare.
Fru talman! Vad först gäller hemlighetsmakeriet kan man lätt dra den parallellen att skulle ett privat börsbolag ha agerat på det här viset, dvs. hemlighållit de viktigaste punkterna på en bolagsstämma, hade man gjort sig skyldig till ett grovt brott mot börsens regler. Man hade slängts ut från börsen om man hade agerat så här. De viktigaste uppgifterna på en bolagsstämma ska vara offentliga. Man är t.o.m. skyldig att annonsera om det. Det är möjligt att regeringen följer propositionen vad gäller subventioner. Problemet för Marita Ulvskog är bara att det inte är regeringen som beslutar, utan riksdagen. När riksdagen uttalade sig om det här sade konstitutionsutskottet sålunda: "Utskottet utgår ifrån att ett sådant eventuellt samarbete inte kommer att innebära att statliga medel används för att subventionera hushållens anskaffning av avkodare." Det är en ruskig skillnad, statsrådet, på statliga medel och statsbudgetmedel. Teracom är ett helstatligt bolag, som har finansierat det här genom att sälja av anläggningstillgångar som de inte har behövt leverera in till staten, som andra motsvarande bolag har fått göra. Det är omöjligt att hävda att de här subventionerna inte skulle komma från statliga medel. Det är riksdagsbeslutet som statsrådet ska följa, inte vad som stod i propositionen. Vad gäller säljandet av personliga uppgifter kan jag också citera Boxers vd Crister Fritzon, som uttalar sig så här till tidningen Dagens IT: "Genom det avtal som vi skriver med våra kunder accepterar också kunderna att vi registrerar allt de gör på portalen och att vi säljer uppgifterna vidare till tredje part. Eftersom vi har ett avtal med kunden gör vi alltså inget olagligt. Och vi är inte heller ensamma om att skriva sådana här avtal med kunder." Jag har läst deras affärsplan, där allt det här finns beskrivet, hur man skulle göra, hur mycket pengar man skulle dra in det här året och kommande år på att sälja uppgifter om personlig information. Det här är uppgifter som finns på departementet, som deltagarna i Digital-TV-kommittén har fått kännedom om. Vi har ju sett på andra håll hur resultat i utredningar flitigt har refererats på beredningar i Kulturdepartementet. Uppenbarligen är det här innehållet mycket väl känt. Ändå har statsrådet valt att inte ha någon åsikt om det här - om det som är hennes eget ansvarsområde. Det är Kulturdepartementet som utövar ägandet i Teracom, som är majoritetsägare i Boxer. Det är Marita Ulvskog som har möjlighet att sätta stopp för detta genom att agera på bolagsstämma eller genom ägardirektiv. Men vad får vi för besked? Jo, ingenting. Ingenting kommer från det ansvariga statsrådet.
Fru talman! Det ansvariga statsrådet är kulturminister och har därför ett särskilt ansvar för öppenheten och den fria debatten i samhället. Därför är det sorgligt, tycker jag, att Marita Ulvskog i detta fall har blivit hemlighetsmakeriets talesman. En erfaren politisk journalist skriver i dagens Aftonbladet att det är skandal att ett företag som vi alla äger inte kan diskuteras öppet. Detta ska äga rum inom två dygn. Antingen ska regeringen på torsdag förmiddag, antar jag, fatta ett beslut, eller så kommer vi att få besked i samband med Teracoms bolagsstämma efter lunch på torsdag. Varför ska det egentligen vara hemligt? Det berör oss alla, och det är en politisk fråga som har debatterats i åratal. Några av oss hävdar att subventionering av digital-TV-boxar inte är så viktigt att vi bör ägna oss åt det, utan pengarna bör användas till mycket viktigare saker som det offentliga har ansvar för. Ni tenderar att hävda att detta är så viktigt att det inte är så farligt om en del offentliga medel används. Problemet är att ni sitter på de fakta som behövs för debatten, och ni vägrar låta oss andra få tillgång till dem. Ni släppte dagordningen. Det var självklart. Det är löjligt att hävda att det finns affärsmässiga skäl att inte göra det. Teracom är ju ett monopolföretag vad gäller en stor del av företagets verksamhet. Ni gav med er när den mediala uppmärksamheten blev pinsamt stor. Är det inte dags att också säga att svenska folket får ta del av den konsultrapport som ni nu ensamma sitter på?
Fru talman! Öppenheten är kolossalt viktig, och det är väldigt viktigt att vi som TV-tittare kan göra fria val när det gäller innehållet i de TV-program vi ser. Därför är det viktigt att det finns en konkurrens när det gäller distributionen av television, och det är därför vi i regeringspartiet är motståndare till privata monopol på TV-distributionsområdet. Det är därför vi anser att inte bara kabeldistributionen och satellitdistributionen av TV ska digitaliseras utan även marknätet - det som är samhällsägt, och som dessutom når i princip alla hushåll. Mer än en miljon av hushållen är helt beroende av marknätet. Det är också ett sätt att verka för öppenhet och mot den slutenhet som privata monopol innebär. Just yttrandefrihetsaspekterna och öppenhetsaspekterna i hela det projekt som handlar om digitaliseringen av marknätet är kolossalt viktiga. När det gäller det s.k. hemlighetsmakeriet kan jag bara återigen konstatera att det har fattats tjänstemannabeslut på rättsenheten. Det görs av alla jurister på alla departement när det gäller sådant som faller under sekretessbestämmelserna. Det är sådant som man kan gå vidare med och få prövat inte bara av en enskild tjänsteman utan av departementet som sådant. Det väljer de flesta att göra. Man kan gå vidare med ytterligare steg. Jag har inga som helst behov av att hemlighålla någonting vad gäller Teracom om inte företaget självt hävdar att det handlar om affärssekretess som är absolut nödvändig. De bedömningar som har gjorts av tjänstemännen är att det är korrekta krav som företaget framför. När det gäller frågan om försäljning av personuppgifter kan jag konstatera att jag har sett en helt annan affärsplan än den som Ola Karlsson refererar till. Jag är inte säker på att materialet har samma utgångspunkt. Detta delvis privatiserade företag påstår att man inte har haft för avsikt att sälja personuppgifter och att man faktiskt inte heller har gjort det. Jag utgår från att det är sant. I övrigt vill jag gärna säga att mina för dagen begränsade röstresurser förhindrar mig att ge de fakta som behövs som motvikt till de förvanskningar som framför allt Ola Karlsson gör sig skyldig till. Men jag har gott hopp om att Ola Karlsson återkommer i denna fråga vid många tillfällen.
Fru talman! Jag ska försöka att inte göra Marita Ulvskog besviken - i alla fall inte vad gäller det sista. Jag tror att vi kommer att se flera avsnitt av dokusåpan Fiaskot - digital marksänd TV även från riksdagen. Det är så projektet har utvecklats. Det har skällts mycket på det från alla håll. Det förmår inte lyfta, trots de massiva statliga subventionerna. Jag hade haft lite större respekt för statsrådet om hon hade fullföljt den argumentation hon påbörjade då hon drog ett antal argument för projektet och om hon hade sagt att hon som statsråd tyckte att det var tillräckligt skäl för att subventionera. Då hade hon stått för den verksamhet som statliga bolag i dag bedriver. Men hon verkar gå runt det faktum att det är statliga pengar som bekostar mycket av fiaskot. Över en halv miljard har hittills gått till subventionering av mottagarboxar och till massiva reklamkampanjer i det projekt som inte förmår lyfta. Sedan säger statsrådet att öppenheten är kolossalt viktig. Visst är det så. Men det verkar inte gälla när det kommer till Teracom. Om man söker i Regeringskansliets diarium ser man att det finns ett mycket stort antal handlingar om Teracom som det står "Hemligt" på. Det gäller handlingar som kom in den september. Den senaste är rapporten från KPMG Bohlins. Hemlighetsmakeri är det som gäller.

Fru talman! Sten Andersson har frågat vad jag ämnar göra för att bevisa att antalet asylbeviljningar saknar betydelse för en lyckad integrationspolitik. Sten Andersson tycker att Sverige ska stänga dörrarna för flyktingar och andra skyddsbehövande. Jag delar inte hans uppfattning. Vi måste värna asylrätten och försvara den humana flyktingpolitiken. Integrationspolitiken har en viktig roll när det gäller att göra detta möjligt, oavsett hur många personer som beviljas uppehållstillstånd. Det stöd vi ska ge till nyanlända så att de får förutsättningar att försörja sig själva och känna sig delaktiga i samhället måste självklart kunna skifta efter hur många som kommer under en viss period eller hur de allmänna förutsättningarna i Sverige då ser ut. Men i grunden handlar integrationspolitikens framgång om hur vi bemöter de flyktingar och andra invandrare som kommer hit, om ömsesidig respekt, om att se varje individs kompetens och erfarenhet som en resurs och om att inte stänga igen samhällets dörrar. Med det perspektivet för integrationspolitiken blir Sten Anderssons fråga om bevis för att antalet asylbeviljningar saknar betydelse för en lyckad integrationspolitik fullständigt irrelevant. I mitten av 90-talet fick ett stort antal flyktingar från f.d. Jugoslavien uppehållstillstånd i Sverige. En del av dem har valt att återvända, men majoriteten har stannat här. Dessa har nu i stor utsträckning, trots det stora antalet och trots 1990-talets lågkonjunktur, fått fotfäste i arbetslivet och funnit sin plats i det svenska samhället. Detta har berikat Sverige och sannolikt bidragit till att situationen inom t.ex. vissa bristyrkesområden inte är ännu värre än den är. Jag har sagt att det kan riktas kritik mot vårt flyktingmottagande. Detta har dock inte avsett antalet som beviljas asyl utan hur vi lyckas introducera och ge varje enskild person bra förutsättningar att bli delaktig i samhället och försörja sig själv. Regeringen ser med allvar på detta och har därför nyligen bl.a. beslutat om direktiv för en översyn av mottagande och introduktion av flyktingar.

Fru talman! För en dryg månad sedan hade jag en debatt med statsrådet Sahlin där jag tyckte att kompetens, resurser och omfattning hade betydelse för om man skulle lyckas eller misslyckas med en integrationspolitik. Jag fick ett svar under debatten. Sedan begärde jag i en ny interpellation bevis från statsrådets sida om vad hon grundar sitt påstående på att omfattningen hade liten eller mycket liten betydelse. Jag ska senare kommentera det svar statsrådet läste upp här i dag. Men först vill jag säga en annan sak. Det står i svaret: Sten Andersson tycker att Sverige ska stänga dörrarna för flyktingar och andra skyddsbehövande. Fru talman! Jag vet om att det är handläggare på departementen som skriver svaren. Men det är statsrådet som läser upp det i kammaren som har ansvar för vad hon läser upp. Detta påstående är en ren och skär lögn. Jag har aldrig sagt att Sverige ska stänga dörrarna för flyktingar och andra skyddsbehövande. Det är dags för statsrådet att tala om vilka referenser hon har till ett sådant påstående. Jag vet om att jag aldrig har sagt det. Det jag har kritiserat är Sveriges jämfört med övriga EU-länders helt unika omfattning av politiken. Jag har aldrig kunnat förstå varför vi i Sverige skulle vara så mycket mer kompetenta än politikerna i samtliga andra EU-länder. Man kan läsa mellan raderna i svaret att visst har nog omfattningen ibland en viss betydelse. Det är väl helt uppenbart om man tittar ut utanför riksdagshuset mot bakgrund av de ord som yttrats i riksdagens talarstol om en lyckad politik. Mot den bakgrunden har integrationspolitiken totalhavererat. Vi ser i dag att många asylbeviljade fortfarande är arbetslösa efter lång tid i Sverige. Det finns i dag i Sverige alltför många områden där få etniska svenskar vill bo. Skolorna saknar resurser. Betygen blir dåliga för många invandrarungdomar. Lärarna går på knäna. Det är tyvärr en jämförelsevis mycket hög brottslighet som härrör från dessa områden. Häromdagen presenterade man i Malmö en undersökning som kommunen där hade gjort. Man frågade om skälen till varför människor flyttade från Malmö. En stor del av de skälen var att Malmö var en segregerad stad. Människor kände sig otrygga, och integrationspolitiken hade misslyckats. Det tycker jag är ett bevis på att det inte har fungerat. Fru talman! Jag skulle till sist vilja ställa frågan till statsrådet Sahlin: Var och hur kan hon belägga påståendet att jag har sagt att Sverige ska stänga dörrarna för flyktingar och andra skyddsbehövande?
Fru talman! Jag vill först säga att Sten Andersson inte uttryckligen i frågeställningen skrivit att han vill att Sverige ska stänga dörrarna för flyktingar. Det är inget citat. Men både i denna interpellationsdebatt och i åtskilliga som jag och Sten Andersson har haft under de senaste åren återkommer han hela tiden till uttrycket att flyktingpolitiken har totalhavererat. Han kopplar det till att det är för många som har kommit hit, dvs. antalet som har kommit hit. Han talar precis som nu om brottsligheten som finns i de länder dessa människor kommer ifrån. Han talar precis som nu om problem som uppstår när människor flyr Malmö på grund av misslyckandet i integrationspolitiken, som han uttrycker det. Fru talman! Det är väldigt svårt att tolka detta som något annat än att det vore lättare att hantera de problem som Sten Andersson menar flyktingarna orsakar i Sverige, eller flyktingpolitiken orsakat i Sverige, om det inte var så många som kom hit. Jag försökte i mitt svar visa att det inte är hur många flyktingar som kommer som avgör om integrationspolitiken är framgångsrik eller inte. Det stora flyktingantalet som kom från f.d. Jugoslavien på 90 talet är ett väldigt talande exempel på detta. Jag fortsätter gärna att diskutera kvaliteten i integrationspolitiken. Men jag vägrar att föra en debatt om att antalet flyktingar på något vis skulle avgöra om integrationspolitiken blir lyckad eller inte.

Fru talman! Tala om att svänga sig! Här står skriver att jag har påstått att Sverige ska stänga dörrarna för flyktingar. Det har jag aldrig sagt. Ingen kan finna något enda belägg på det i någon riksdagsdebatt, i någon tidningsartikel eller i något personligt jag har sagt till någon. Orsaken till haveriet - för det är i klartext ett haveri - är att vi i Sverige i förhållande till våra resurser och vår kompetens har misslyckats. Att framföra det argumentet må vara förlåtet. Om man tittar ut över gränserna från den svenska ankdammen ser man att icke något enda annat EU-land driver en politik som antalsmässigt liknar den politik som vi har drivit i Jag har en fråga till statsrådet. Är svenska politiker så mycket mer kompetenta och duktiga än kollegerna i Finland, Portugal, Frankrike, Storbritannien och alla andra länder i hela EU? Kan det inte vara så att de kanske har tänkt ett varv extra? De kanske inte vill uppleva den situationen som har blivit resultatet av den politik som vi har fört här i Sverige. Jag kommer därför så länge jag är kvar i riksdagen att tillåta mig att kritisera flyktingpolitiken utifrån den synen. Vi har accepterat och fört en politik som vi inte kan hantera. Alla som vill se ser varje dag resultatet av det jag kallar för haveriet. Fru talman! Det är i klartext inget annat än ett haveri. Nu har statsrådet Sahlin - och det ska jag erkänna - på senaste tiden erkänt att det varit ett misslyckande åtminstone i delar. Jag menar att detta misslyckande beror på att vi tyvärr har tagit på oss en uppgift som vi både saknar kompetens och resurser att genomföra. Jag tycker fortfarande att det var ett mycket dåligt svar. Var finns referenserna till påståendet att jag vill att man ska stänga dörrarna för flyktingar och andra skyddsbehövande? Man har förvrängt verkligheten. Jag tvekar inte att säga att det är lögn man använder. Varför måste man tillgripa lögner som argument? Är det därför att man ser att man håller på att förlora debatten? Man kanske vinner den i riksdagen, men man förlorar den utanför riksdagshuset. Än en gång, statsrådet Sahlin: Ge mig lite bättre argument till varför man kan skriva detta påstående i ett svar i en offentlig interpellationsdebatt.

Fru talman! Anna Kinberg har med hänvisning till invandrarnas svårigheter på arbetsmarknaden och den dåliga representationen av invandrare på chefsbefattningar frågat mig vilka initiativ jag ämnar vidta för att bryta segregationen på arbetsmarknaden. Vidare har Anna Kinberg frågat mig mer specifikt, vilka konkreta initiativ jag ämnar vidta för att öka antalet chefer och tjänstemän med utländsk bakgrund inom departement och statliga myndigheter. Att bryta den etniska och sociala segregationen är en av regeringens mest prioriterade uppgifter. Regeringen har också tagit flera initiativ med detta syfte, det gäller både åtgärder för att bekämpa diskrimineringen och åtgärder inom arbetsmarknads och storstadspolitiken. Till följd av handlingsplanen har också ett antal uppdrag getts till olika statliga myndigheter. Bland annat har Integrationsverket och DO fått i uppdrag att genomföra informations och utbildningsinsatser för att öka kunskapen om diskriminering och de regler som finns. Inom arbetsmarknadspolitiken vidtas en rad åtgärder av stor betydelse för invandrares möjlighet till sysselsättning. Bland annat har regeringen beslutat att de särskilda medel för tillfälliga personalförstärkningar på arbetsförmedlingar och arbetsmarknadsinstitut som har funnits under flera år nu ska permanentas. Av totalt 700 miljoner kronor ska 165 miljoner under nästa år användas för att stärka ställningen på arbetsmarknaden för personer med utländsk bakgrund. De särskilda satsningar för att öka sysselsättningen bland invandrare som regeringen aviserade i vårpropositionen förra året har i år påbörjats. Bland annat har medel tillförts AMV för köp av kompletterande utbildning inom vård och andra bristyrken för personer med utländsk högskoleexamen. Under programperioden 2000-2006 har det vidare inom ramen för den europeiska socialfonden avsatts medel till åtgärder för integration och mångfald. Regeringen har också vidtagit åtgärder direkt riktade mot statsförvaltningen. Bland annat har samtliga statliga myndigheter direkt under regeringen i oktober 1999 fått i uppdrag att upprätta handlingsplaner för att främja etnisk mångfald bland sina anställda. Av myndigheternas redovisningar att döma har också antalet anställda med invandrarbakgrund inom statsförvaltningen ökat under de senaste åren. Statens kvalitets och kompetensråd har också fått i uppdrag att stödja myndigheternas arbete med att främja etnisk och kulturell mångfald bland sina anställda. Jag kan också informera Anna Kinberg om att det pågår arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald inom Regeringskansliet. Som första steg har en handlingsplan med aktiva åtgärder tagits fram i februari förra året. De kvaliteter som etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten ska uppmärksammas vid all rekrytering. Inom mitt departement, Näringsdepartementet, finns också en särskild grupp med representanter för arbetsgivare och fack samt tjänstemän, som arbetar för att genomföra denna myndighetsgemensamma plan. Med andra ord är i alla fall en god grund lagd för ett vidare och mer intensifierat och även strukturerat arbete - för det behövs - för etnisk och kulturell mångfald inom Regeringskansliet. Vi ser redan ett ökande antal tjänstemän med invandrarbakgrund, men det kan dröja lite till innan vi också ser chefer med utländsk bakgrund. Som framgår av vad jag sagt tidigare har regeringen vidtagit en rad åtgärder för att förbättra situationen för invandrare på arbetsmarknaden och även just inom statsförvaltningen när det gäller att främja etnisk och kulturell mångfald. Jag kommer dock att mycket noga fortsätta att följa utvecklingen på området och självklart vid behov vidta ytterligare åtgärder.
Fru talman! Tack för svaret. Låt mig först notera att jag inte längre är partikamrat med Sten Andersson. Det är jag faktiskt stolt över. Att bryta den etniska och sociala segregationen är en av de prioriterade uppgifterna, sade statsrådet Sahlin, och levererade en imponerande mängd åtgärder mot diskriminering. Men jag saknar ändå de nya jobben för alla de invandrare som i dag står utanför den svenska arbetsmarknaden. Det var fokus för min fråga, hur man ska kunna ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden. Eftersom det är alldeles för många som inte kan det är det den delen som jag vill följa upp. Jag skulle inte bli förvånad om Sverige är bäst i världen på att ta skattepengar och ge till sysselsättningsåtgärder. Bara i den ordinarie arbetsmarknadsbudgeten går nästan 7 000 kr per person och år åt. Om den politiken funkade skulle ju vår arbetsmarknad vara bäst, kanske bland de allra bästa i världen, på att integrera nykomlingar på arbetsmarknaden. Men det är vi inte, utan sämre än många andra jämförbara länder. Sverige än i början av 80-talet. I de flesta jämförbara länder är det faktiskt tvärtom. Under de flesta av dessa år är det socialdemokratiska regeringar som har haft ansvaret för sysselsättningen. Varför är dubbelt så många rosengårdsbor arbetslösa nu som i slutet av förra högkonjunkturen? Varför är det bara 39 % av högutbildade invandrare som har jobb som motsvarar deras utbildning? Varför är tre gånger så många invandrare som infödda svenskar öppet arbetslösa och fyra gånger så många arbetsföra invandrare som infödda långvarigt beroende av bidrag? De siffrorna kommer från statliga myndigheter och statliga tjänstemän. Varför är det invandrarna, som Mona Sahlin uttryckte det själv häromveckan, som står längst ned på stegen? Det är det jag vill ha svar på. Att lösa det problemet är mycket riktigt en viktig uppgift. Men den har regeringen misslyckats med, tycker jag. Invandrares möjligheter att ta sig in på den reguljära svenska arbetsmarknaden är sämre än i många jämförbara länder, trots att antal och anslag till åtgärder verkar öka mer och mer och redan är rekordstora. Problemet är inte bara att politiken inte skapar jobb. Den hindrar jobb också. I min interpellation nämnde jag ett exempel, civilingenjören Khaled, som när han mötte svenska myndigheter fick höra att hans jobb inte fanns i Sverige. I en rapport från SNS om invandrare och myndigheter berättar 18 personer om möten med arbetsförmedlingen. Ingen är nöjd. De flesta är jättekritiska och anser sig i vissa fall direkt oseriöst behandlade. De menar att arbetsförmedlaren skrattade åt dem när de ville skicka in sina ansökningar. Vi har brist på personal inom vårdsektorn. Men utrikes födda med läkar och sjuksköterskeutbildning har mycket svårare att få jobb än svenskar, om de ens får det alls. Kvalificerade människor, vars kunskaper och erfarenheter verkligen hade behövts här, hamnar på flyktingförläggningar i stället för på arbetsplatser, blir bidragsberoende i stället för att bidra själva till samhället. Tyvärr är det svenska myndigheter som förmedlar den attityden. Varför betraktas invandrare automatiskt som svaga och okvalificerade för anställning? Skälet, fru talman, till att jag frågade om invandrare inom den statliga sektorn är förstås att det är den som regeringen har rådrum över. Att utbyta goda exempel är bra, men att faktiskt rekrytera utrikes födda människor är viktigare. Där tyder statistik från AMS på att den statliga sektorn tyvärr är ännu sämre än den privata på att ta in invandrare i arbete. Regeringen slår kanske nytt världsrekord i åtgärder och prat om mångfald. Men det är inte det som jag tycker att det borde vara mer av, utan av antalet invandrare som faktiskt får jobb på den svenska arbetsmarknaden. Hur tänker Mona Sahlin få det antalet att öka?
Fru talman! Först vill jag verkligen understryka att Anna Kinberg inte behöver upplysa om att hon inte är partikamrat till Sten Andersson längre. Det hörs på argumentationen och frågeställningarna. Det vill jag bara göra fullständigt klart. Men jag skulle ändå vilja kommentera några saker. Anna Kinberg låter som om det finns en massa åtgärder som man kan räkna upp i all evighet, men att de inte alls har gett något resultat. Det är lite det som ändå är en utgångspunkt för frågeställningen. Det tycker inte jag har med sanningen att göra eller med vad som har hänt i verkligheten bara de senaste två åren att göra. Jag vill bara nämna några siffror, utan att det ska uppfattas som att jag är nöjd och inte tänker agera mer. Sedan 1999 har sysselsättningen bland invandrare ökat med 5 1⁄2 %, alltså på bara två år. Sysselsättningen för bosnier har ökat med 26 % under samma period, från 34 % för två år sedan till 60 % i år. Bland afrikaner har sysselsättningen ökat med 12 %, från 44 % till 56 %. Arbetslösheten bland dem som vi nu kallar invandrare, människor med invandrarbakgrund, har fallit snabbare än bland övriga grupper. Trots att det fortfarande är ett oerhört resursslöseri att sysselsättningsgraden inte är ännu högre, blir det väldigt felaktigt att säga att ingenting har hänt. Snarare gäller nu att se vad det är som har orsakat denna snabba utveckling och vad det är som skulle göra att man kan förstärka de delarna. Vilka av alla åtgärder som har prövats, inom Arbetsmarknadsverket, på arbetsförmedlingarna och i storstadssatsningen, är det som har gett resultat? Vad har vi lärt av projekten? Det är ett av skälen till att projekt ibland är väldigt bra, därför att man lär sig vad som inte funkar och vad man ska göra till ordinarie verksamhet. Detta säger jag trots att jag håller med Anna Kinberg om att det nu, när utvecklingen kanske vänder på arbetsmarknaden, verkligen gäller att förstärka de insatser som gör att inte invandrarna tappar de framgångar de ändå har nått i så många delar av arbetsmarknaden. Varför ser det då inte bättre ut? frågar Anna Kinberg. Men det är väl lite väl enkelt att bara säga att det beror på att vi har haft en s-regering. Det är lite väl tjatigt. Man får nog kvalificera resonemanget lite. Tittar jag på Europa kan jag se oerhört duktigt och bra arbete av borgerliga regeringar i Europa och oerhört duktigt och bra arbete av socialdemokratiska regeringar i Europa, och också tvärtom. Man måste nog kvalificera: Vad är det i inställningen till människor som kommer från en annan del av världen som avgör om arbetsmarknaden tar emot dem eller inte? Det går inte att säga att den socialdemokratiska politiken inte har skapat jobb, som Anna Kinberg uttryckte det. Dessutom tycker jag verkligen att Anna Kinberg missar en viktig förklaring till varför invandrargrupperna, som vi kallar dem, har så stora svårigheter på arbetsmarknaden, och det är diskrimineringen. Det är inställningen hos arbetsgivarna överlag, både privata och offentliga - den rena och raka diskriminering som inte går att bortse från när man ska titta på vari svårigheterna på arbetsmarknaden egentligen består. Jag tar inte lätt på utvecklingen. Däremot ser jag att många av de åtgärder som det nu skälls på så friskt uppenbarligen har varit nödvändiga och gett resultat.